Fru talman! Först vill jag ta upp Småföretagsdelegationen. Det är intressant att ministern står och säger att man har betat av en tredjedel av förslagen. Jag själv upplever att det är ett betydligt mindre antal förslag som är avbetade. Det är tydligen så att vi uppfattar detta på olika sätt. Jag tror att det är viktigt att ta till sig vad näringslivet säger i detta fall. Jag är fullständigt medveten om att det är riksdagen som fattar beslut om skatterna, men det måste faktiskt först komma en proposition. Är det någonting som företrädarna i näringslivsgruppen har sagt är det faktiskt att skatterna behöver sänkas och att dubbelbeskattningen behöver tas bort. Detta är, tillsammans med en förändring av arbetsrätten, det viktigaste som kan ske. I denna kammare säger ministern återigen att det inte sker någonting i år. Dubbelbeskattningen kommer inte att försvinna. Jag har inte uppfattat att ministern har sagt att vi kommer att få sänkta skatter år 2000. Det som var så oerhört viktigt för ett par månader sedan hänvisas nu till ett antal skattesamtal. Vad sedan gäller moderaternas engagemang för skatter kan jag säga att det inte borde vara näringsministern obekant att vi har föreslagit en sänkning av just de skatter som ministern pratar om. Då behöver vi inte denna typ av skattesamtal, som bara är ett sätt att dra ut på ett ärende. Man är antagligen oense både inom regeringen och med sina samarbetspartner. Därför för man dessa skattesamtal, som går i ett oerhört lågt tempo. Jag tror som sagt att det är viktigt att det kommer beslut både kring sänkta skatter och kring bättre villkor för företagare. Det är sådant som hindrar utflyttning av företag. Detta måste ske snart. Om fler företag flyttar ut är det väldigt illa ställt med Sverige. Så snälla näringsministern, se till och gör någonting! Se till och lägg fram några propositioner, så skall jag inte anklaga näringsministern för att prata för mycket. Jag väntar med spänning på att den proposition som förbättrar företagsklimatet i Sverige kommer.
Fru talman! Än en gång vill jag säga att frågan om skatterna behandlas i den parlamentariska gruppen, där alla partier deltar. Det är rimligt att man slutför de diskussionerna innan regeringen lägger fram en proposition. Sedan har riksdagen att pröva detta. I annat fall är det inte meningsfullt att dra i gång dessa diskussioner. Det kommer skatteförslag, och de kommer så fort man har behandlat klart dessa frågor. Interpellanten behöver inte vara orolig. Det kommer också förslag utifrån de diskussioner som har förts om regelverk och annat när det gäller småföretagen. Jag vill än en gång säga att det inte går dåligt för Sverige. Jag brukar kalla interpellanten Kent Olsson för en dysterkvist. Jag tycker att det är fel att stå här i kammaren och måla upp en svart bild när vi har den högsta tillväxten av de länder som har den högsta tillväxten i EU. Vi är ett av de länder som har den lägsta arbetslösheten. Vi är ett av de länder där tillväxten ökar snabbast. Jag tycker faktiskt att det är att ge en falsk bild. Jag vill också säga att vi självklart har problem i Sverige. Det största problem vi har är den regionala obalansen. Då handlar det om regionalpolitiken. Där har vi problem, och där skall vi dra i gång med flera insatser. Jag är inte ensam om att prata. Det har inte minst denna debatt visat.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ekonomiskt och miljömässigt lönsam sjöfart inte skall slås ut efter färdigställandet av Botniabanan. En utgångspunkt för transportpolitiken är att transportsystemet skall behandlas som en helhet och att samverkan mellan trafikslagen skall underlättas. Dessutom skall systemets utformning och funktion medge en hög transportkvalitet för näringslivet. I detta sammanhang vill jag också betona det regionalpolitiska delmålet för transportpolitiken som går ut på att främja en positiv regional utveckling. Väl fungerande järnvägskommunikationer i Norrland är en viktig förutsättning för att näringslivet i norra Sverige skall kunna vara konkurrenskraftigt, bl.a. på den internationella marknaden. Avsaknaden av en järnväg längs Norrlands relativt tätbefolkade kuststräckor begränsar möjligheterna till en effektiv trafikförsörjning. Botniabanan har ibland utpekats som en nyckelfaktor för regionens utveckling. Byggandet av banan möjliggör sänkningar av transportkostnaderna för industrin i banans närområde. Transportkostnaderna inklusive tidsvinsterna för befintliga kvantiteter på järnväg kan komma att minska betydligt om kostnadssänkningarna helt tillfaller transportkunderna. För godstrafiken innebär alternativet med Botniabanan att järnvägen blir mera konkurrenskraftig och därmed kan ta över vissa godsvolymer som annars skulle ha gått med lastbil eller fartyg. Tillgängligt material och genomförda analyser tyder på att överflyttningarna trots allt blir relativt begränsade. Sjöfarten bör även framdeles spela en betydelsefull roll och kunna utgöra ett alternativ för de transportkunder som av olika skäl väljer detta sätt att transportera sitt gods. Det kostnadsansvar som åligger sjöfarten torde inte innebära någon avgörande nackdel i konkurrenshänseende, och åtgärder från statens sida är därför inte påkallade. För att främja en ökad samverkan mellan olika transportmedel och trafikslag har en särskild godstransportdelegation inrättats. Delegationen, som består av representanter för industri och transportbransch, skall bl.a. följa utvecklingen på godstransportområdet och utveckla ett trafikslagsövergripande synsätt med syftet att effektivisera godstransportsystemet och göra det säkert och ekologiskt hållbart. Regeringen kommer, både genom Godstransportdelegationens arbete och på andra sätt, att följa utvecklingen av godstransporterna i Norrland för att säkerställa en hög transportkvalitet för näringslivet.
Fru talman! Man kan fråga sig varför jag som skåning ställer frågor till näringsministern angående Botniabanan, men det har sin bakgrund i att jag har ett förflutet som ledamot av riksdagens trafikutskott i sex år fram till 1994. Jag har fortfarande ett stort intresse kvar, och jag följer detta i den mån jag har tid på seminarier, kurser och i medierna. Jag har förstått att Botniabanan, en järnvägssträcka på 19 mil, är mycket omdiskuterad. Generaldirektören för Kommunikationsforskningsberedningen, tror jag att det heter, kom i en utredning fram till att den här banan i stort sett inte hade någon samhällsekonomisk nytta. Vad gäller ekonomin och godsmängderna finns det olika uppfattningar. Botniagruppen säger avseende ekonomin att man har en kalkyl på 8,2 miljarder kronor. Skogsindustrin hävdar att det kostar 10 miljarder kronor. Det är alltså en skillnad på 1 800 miljoner kronor, vilket i dagens läge faktiskt inte är småpengar. Sedan säger statsrådet att det är relativt tätbefolkat uppe längs den här banan. Med svenska mått mätt måste man väl säga att det är en liten befolkning. Skall man då få ekonomi på det här måste man ha gods i stället. Här finns det också mycket starkt skiljande uppfattningar. Banverket, som är en av intressenterna på banan, talar om 700 000 ton gods per år. Botniagruppen pratar om 1,5 miljoner ton. Det är alltså mer än dubbelt så mycket. Det finns väl skäl att förmoda att Banverket ligger närmast sanningen. Botniagruppen säger också att huvuddelen av godset skall komma från skogsindustrin, en skogsindustri som är mycket tvivlande till detta. Man kan läsa om det här i det senaste numret av Svensk hamntidning. Där uttrycker skogsindustrin starka tvivel på den här banans framtida ekonomi. Jag tycker att just skogsindustrins synpunkter - de är ju också intressenter i det här - borde väga tungt. Vilken industri är inte intresserad av att få billiga transporter? Ändå är man mycket tveksam till den här investeringen. Det är uppenbart att det här kommer att gå ut över en i dag fungerande verksamhet med rederier, enskilda små redare, och ett väl fungerande hamnsystem. Hur skall bussföretagen göra? Och vilka kalkyler är det som statsrådet refererar till? Han säger att man skall använda 700 000 ton eller 1,5 miljoner ton per år - ändå pratar han bara om ett visst övertag i förhållande till bil och sjöfart. Var i sinnevärlden finns den här enorma godsmängden? Får övriga Sverige samma utveckling är ju Sverige att gratulera. Jag tror inte att statsrådet ljuger, men det är lite grann av fantasisiffror.
Fru talman! Med anledning av Sten Anderssons interpellation vill jag passa på att fråga näringsministern om sjöfarten på Norrland. Jag vill dock säga att jag inte delar Sten Anderssons uppfattning om Botniabanan. Dels ökar transportarbetet hela tiden, snabbare än BNP, dels måste en nybyggnad av järnväg i den här omfattningen ses i ett mycket långt - kanske hundraårigt - perspektiv. Men jag har en annan fråga som gäller den planerade transportlänk som går under namnet Botnialink. Det handlar alltså om en ny godslinje mellan Härnösand och Vasa i Finland samt om vidare transporter på järnväg i öst-västlig riktning. Operatören räknar med att köra detta fartyg under svensk flagga och med svensk besättning. Eftersom taxfreeförsäljningen upphör snart har det här i riksdagen ställts krav på näringsministern att särskilt värna om den befintliga färjelinjen Umeå Vasa. Då undrar jag vilka eventuella åtgärder ministern i så fall har tänkt sig. Jag undrar också om ett eventuellt stöd till den linjen skulle kunna snedvrida konkurrensen och inverka menligt på en ny fraktlinje mellan Härnösand och Vasa.
Fru talman! Får jag först säga att transportkunderna väljer sina transporter, de väljer vad de tycker är bäst. Jag vill också säga att vi kan inte uttrycka att nu skall vi bara bygga ut tåg, och vi skall inte värna om båttrafiken. Det är ett samband. Det gäller att hitta det bästa, mest effektiva, sambandet. Det är också så att fördelen med tåg och med Botniabanan är att godset direkt och utan omlastning kan gå till hjärtat av Europa. Det finns alltså oerhört stora fördelar. Jag delar också den uppfattningen att vi bedömer att transportvolymerna kommer att öka på grund av Botniabanan. Jag vet också sedan min tid i Norrbotten att många mindre sågverk, och även lite större företag, jag kan ta Älvsbyhus som exempel, är oerhört beroende av tågtransporter. För dem skulle Botniabanan betyda väldigt mycket eftersom en stor del av deras hustillverkning går på export. Jag vill också säga att jag inte har något svar på exakt hur mycket godstransporterna kommer att öka. Det finns olika bedömningar, olika analyser. Jag som minister kan inte svara exakt på detta. När det sedan gäller Härnösand-Vasa och Umeå Vasa vill jag börja med att säga att det finns en diskussion mellan den finska och den svenska regeringen med anledning av att man tar bort taxfree. Det handlar om att man på något sätt skulle subventionera Umeå-Vasa. Det handlar om persontransport, om fartyg som tar människor. Eftersom man inte kan finansiera detta med taxfree har vi talat om en subvention, innebärande att finska staten, svenska staten, regionen Vasa och regionen Västerbotten skulle vara med och betala detta. Vi för sådana diskussioner. I fråga om Härnösand-Vasa handlar det om godstransporter. Jag har också fört en diskussion både med finska och svenska företrädare i denna fråga. Där för vi ingen diskussion om några subventioner eller något stöd. Vi gör också bedömningen att detta inte kommer att konkurrera med linjen Umeå-Vasa. Men de diskussionerna fortgår. Jag menar också att vi inte kan bygga in oss i en sådan situation att vi subventionerar Umeå-Vasa på ett sådant sätt att det inte blir konkurrensneutralt gentemot Härnösand-Vasa.

Fru talman! Med risk för att i likhet med föregående talare i statsrådets eventuella avslutande inlägg bli beskylld för att vara en dystergök, tar jag chansen att vara lite kritisk. Jag var på ett sjöfartsseminarium i Göteborg för någon månad sedan. Då sade Anders Lindström, generaldirektör för Sjöfartsverket, citerat så där ungefärligt: Botniabanan finns inte än, och jag tror inte att Transportsverige lider av detta. Så fortsatte han med att säga att detta inte bara handlar om persontrafik. Det är så små volymer att de i stort sett är försumbara. Det gäller att hämta gods i en mängd som inte finns i dag. Då skall man hämta det från transportslag som fungerar i dag, och då främst från järnvägen. Trots att jag är med i riksdagens bostadsutskott kan jag knappt någonting om byggföretag i Norrland. Men jag kan kontra med vad skogsindustrin säger, som väl ändå är den tunga industrin där uppe. Deras ord borde väl väga ganska tungt hos statsrådet. Sedan blir jag lite förvånad. Jag hade en liten trevlig debatt med en av mina motståndare här nere i kaféet i riksdagen innan debatten började här. Han är socialdemokrat, och han påstod att det inte skall vara fråga om att man skall åka ut i Europa. Ute i Europa är godstrafiken inte prioriterad. Jag tror att godset transporteras med 15 kilometer i timmen i effektiv tid. Där prioriterar man först och främst persontrafiken för att den skall fungera in till de stora städerna. Jag har en fråga om isbrytning. I dag betalar Sveriges alla hamnar en summa - jag tror att det är procentuellt - till isbrytning. Men om sjöfarten minskar, minskar ju också kravet på isbrytning. Då blir kostnaderna högre för samtliga hamnar i Sverige. Om den här enorma ökningen, som jag tror tyvärr inte finns i sinnevärlden, äger rum är ju risken stor för att sjöfarten på Norrland kommer att försvinna. Det finns väl ingen som kan driva sjöfart med underskott. Fru talman! Jag har aldrig bestridit att det är kunderna som väljer det transportslag som de betraktar som optimalt. Men vi i riksdagen skall väl inte besluta om att subventionera ett transportslag på bekostnad av ett annat. Jag tror att det finns hundratals uttalanden från Sveriges riksdag om att på hyggligt långa sträckor är sjöfarten det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet. Fru talman! Statsrådet pratar om högre transportkvalitet. Jag tror inte att han riktigt vet vad han talar om. Företag skickar t.ex. inte ömtåligt gods med järnväg. Det skickar man med flyg, lastbil eller fartyg. Man skickar det inte med järnväg på grund av problem med omlastningar.
Fru talman! Jag tycker att det var ett bra besked näringsministern gav om att konkurrensneutralitet naturligtvis måste gälla mellan olika sjöfartslinjer när man nu tittar på subventioner på grund av att taxfreeförsäljningen skall upphöra. Jag tycker själv att Botnialink är ett positivt initiativ. Där har man byggt upp ett nätverk som sträcker sig från Ryssland, över Finland, genom Sverige, till Norge och ut i Trondheim. En annan positiv sak är också att man på detta sätt kan lägga över transporter av farligt gods på sjöfarten. Näringsministern påpekar att den nya linje som vi talar om här skall transportera gods. På den befintliga linjen mellan Umeå och Vasa är det till största delen persontrafik. Om man hittar någon form av subventionslösning för den trafiken där man också tar lastbilar på färjan, finns det en risk att man även kan snedvrida priserna på godset. Det är den farhågan som gör att jag har lagt mig i den här debatten. Men nu har ju näringsministern sagt att han strävar efter konkurrensneutralitet. Min sista fråga blir då: När tror ministern att det finns någon form av lösning på det här problemet med sjöfartsstöd i Norrland?
Fru talman! Låt mig börja med att kommentera frågan om isbrytning. Det främsta regionalpolitiska medlet för Norrlandskusten är isbrytarna. Jag tror att den första kontinuerliga isbrytningen kom så sent som 1972-1973. Det är det viktigaste regionalpolitiska medlet. Kostnaden för dem täcks mer än väl av malmen. Malmen transporteras ned till Luleå där den lastas på båt i Östersjön, och då blir det isbrytning, eller till Kiruna, och då går den ut mot Atlanten. Jag kan inte se att det skulle ändras om det skulle bli en konkurrenssituation. Vi transporterar mer högförädlat gods med tåg än med fartyg. När det gäller fartyg handlar det väldigt mycket om bulk. Norrbotten har fortfarande väldigt mycket bulkvaror att erbjuda. Därför kommer fartygstransporter att spela en mycket stor roll. Det finns inte någon som helst anledning att tro att vi skulle kunna ta bort isbrytningen på grund av att vi inte har gods. Det kommer inte att ske. Min förhoppning är att Norrlands inland och Norrland totalt sett skall utvecklas, och därmed också transportera avsevärt mer. Då skall det finnas en sådan möjlighet. Infrastrukturen har då en mycket stor betydelse. När det sedan gäller frågan om färjetrafiken mellan Vasa och Umeå eller/och Vasa och Härnösand bedömer jag att den frågan skall avgöras under våren. Det vi kan föra en diskussion om är det bortfall som blir på grund av att taxfreeförsäljningen upphör. Det måste göras en avvägning med utgångspunkt i att det är persontrafiken som skall upprätthållas. Jag delar uppfattningen att det är en svår avvägning, eftersom persontrafiken i sig kan bli en indirekt subvention för godset som därmed skulle kunna få en starkare konkurrensfördel. Min ambition är att göra detta konkurrensneutralt. Jag tror att det finns förutsättningar för att bägge dessa färjelinjer kommer att kunna upprätthållas.
Fru talman! Jag skall inte vara så förmäten att jag står och undervisar statsrådet. Statsrådet säger att isbrytningen betalas av inkomster från malmen som går via Luleå. Men isbrytningen betalas ju i dag av samtliga hamnar i Sverige. Det kan ingen komma ifrån. Om det blir så illa att Botniabanan innebär att sjöfarten försvinner från en del hamnar, kanske dessa hamnars intresse minskar för att medverka till att betala för en isbrytning som de anser att de inte har någon nytta av. Jag kan förstå att statsrådet säger till mig att Sjöfartsverket är part i målet. Jag inser det. De har ju sina inkomster av just fungerande hamnar i Sverige. Jag är rädd för att man kommer att knorra lite grann i hamnarna om de farhågor som man kan läsa om i Svensk hamntidning i dag slår in. Man är mycket rädd för att en betydande del av sjöfarten kommer att försvinna. Statsrådet har fortfarande inte svarat på min fråga. Gäller det 700 000 ton gods per år, som Banverket säger, eller gäller det 1,5 miljoner ton, dvs. dubbelt så mycket som Botniagruppen säger? Var skall det godset i så fall tas ifrån? Skall det tas från sjöfarten, om det nu inte skall tas från någon framtida ökning som vi inte vet någonting om, kommer sjöfarten i den regionen att minska. Till sist, fru talman, är jag givetvis intresserad av att hela Sverige skall leva. Men jag har svårt att förstå varför man skall ha två parallella system som skall konkurrera med varandra, varav det ena med stöd och hjälp av skattebetalarna. Sverige har i dag tyvärr inte råd att syssla med en sådan exklusivitet, utan vi måste välja ett. Vi är inte i den andra situationen att vi kan hämta guld från byxfickorna.
Fru talman! Av någon underlig anledning är det så att Svenska vägföreningen och Svenskt flyg, båda är intresseorganisationer som värnar om vägar och flyg, och Sjöfartsverket, med sjöfartsnäringen totalt, är väldigt kritiska till Botniabanan. Vi här i riksdagen, eller jag som minister, måste faktiskt se detta lite mer övergripande. Och jag ser Botniabanan som ett komplement som behövs för att ge möjligheter för Norrland att utvecklas, och det har riksdagen också tagit ställning till. Det är ett komplement som ger större möjligheter när det gäller persontransporter men kanske i synnerhet när det gäller gods. Det kommer att utvecklas. Vi får större möjligheter. Och - än en gång - man kan inte bara säga att man skall ta sina transporter på båt. Det måste finnas alternativ. Och om inte dessa alternativ finns, så finns det inte samma möjligheter. Det handlar om att komplettera, och det handlar om att i detta ge större möjligheter för Norrland, och inte minst för Avslutningsvis vill jag säga, kanske lite polemiskt, att alla svenskar är med och betalar regionalpolitiken, och alla svenskar och alla andra får vara med och betala Botniabanan. Sådant kallas för politik.

Fru talman! God morgon! Jag ber om ursäkt om jag är lite harklig. Så blir det när det är vår. Denna debatt har begärts av oss - en särskild debatt med anledning av det politiska läget. Valet i höstas resulterade i en komplicerad parlamentarisk situation. Uppgiften var att på denna grund ge Sverige en tydlig politisk inriktning för framtiden. Vi fick en förlorad höst. Vi fick därefter en förvirrad vinter när regeringen och dess underlag skulle söka sig fram till någon typ av samordnad, ordnad politik. Så skulle allt förklaras i och med vårpropositionen. Två dagar innan denna skulle läggas på riksdagens bord avgick den ansvariga finansministern. Han åberopade bl.a. hela den process som hade lett fram till vårpropositionen som grund för den osedvanligt bittra både personliga och politiska ton som kännetecknade det avskedet. Därefter kom en vårproposition som mest utmärks av vad som inte står där och av den ständiga begäran från regeringen att återkomma, att skjuta upp, att inte göra någonting. Så här kan enligt vår mening Sverige inte regeras. Vi är ett land med både möjligheter och problem. Men vi är ett land som kräver politisk ledning för att möta problemen och för att kunna ta till vara möjligheterna. Därför står valet nu mellan ett nyval till riksdagen, som ger nya parlamentariska förutsättningar både för politisk ledning och samverkan, och vad som i grunden, fru talman, blir fortsatt förvirring och fortsatt förfall.

Fru talman! Jag tror att det finns en risk för oss alla att det politiska arbetet blir ett mål och inte ett medel. Att behålla makten blir det centrala. Och så blir omtanken om medborgarnas välfärd och landets ekonomi något som kommer i andra hand. Många med mig kände och känner den djupaste ängslan över att regeringspartiet förlovat sig med två antitillväxtpartier. Och det vore ju mer än egendomligt om inte människor skulle få både skrämselhicka och frossa när man jämför socialdemokratins, Vänsterns och Miljöpartiets program och vallöften. Däremot var det få, tror jag, som gått och våndats över att regeringspartiet skulle leva med ett eget internt råkurr. Vem kunde ana att det i den socialdemokratiska regeringen härskade lång och varaktig söndring? Inte jag, i alla fall. Göran Persson sitter i ett skruvstäd. Och han kan och han får tydligen acceptera i stort sett vilka manövrer som helst för att få sitta kvar där. Han måste buga åt två antitillväxtpartier, och han måste kråma sig inför LO. Och han är tvungen att hålla förnyare inom partiet mycket kort. Har inte Persson rätt att göra sitt eget val? kan någon fråga. Jo, om det enbart handlar om att Göran Persson är ordförande för socialdemokratin. Men Göran Persson är alla svenskars statsminister. Han bär det yttersta ansvaret för hur vårt land regeras. Och, fru talman, det behöver inte uppammas någon avoghet eller illvilja för att påstå att i dag regeras inte landet. Vårpropositionen kommer inte att tina upp den politiska tjälen. Svenska folket skall inte behöva vara enbart åskådare till ett regeringsarbete som sitter fastlåst i oförmåga. Därför borde, oberoende av parlamentarisk matematik, svenska folket få säga sitt i ett nyval.

Fru talman! Härdade politiska bedömare kan naturligtvis säga: Vadå? Vad är det för särskilt som har hänt? Regeringen har ju stöd i riksdagen. Det är inget konstigt. Det är bara en minister som har avgått. Det finns flera. Business as usual. Men man kan också fråga, som många människor gör runt om i landet: Ligger det mer bakom Erik Åsbrinks avgång än vad vi har fått reda på? Vad berodde den på egentligen? Vad är det egentligen som pågår i regeringen? Man frågar förstås varför Miljöpartiet och Vänsterpartiet hela tiden hoppar på den socialdemokratiska regeringen i frågor som man säger sig vara överens om. Och man frågar sig naturligtvis: Har man omröstningar i regeringen på det där sättet: 18-1? Varför behöver riksdagens socialdemokratiska gruppledare kräva att regeringen skall tala med en röst? Vad innebär det när en av Sveriges främsta statsvetare säger att statsministerns agerande skapar osäkerhet i regeringen och gör statsråden mindre effektiva? Kanske, fru talman, sitter statsministern med svaren på åtminstone några av de här frågorna. Jag tycker också att människor i Sverige har rätt att få höra svaren. Framför allt har människor rätt att få veta vad som händer med ekonomin, jobben, vården, miljön, oavsett om regeringen har tillräckligt många röster i riksdagen för att hanka sig kvar. Jag säger det här, fru talman, mot bakgrund av de svenska kraven på öppenhet i EU. Vi kräver en sådan öppenhet därför att vi anser att den är demokratiskt viktig. På samma sätt är det förstås med kraven på öppenhet i vad som sker i regeringen. Är regeringen Perssons? Persson kallar den gärna sin regering. Jag tycker att det är svenska folkets regering. Det förpliktigar till öppenhet, debatt och besked. Därför har vi i Centerpartiet begärt denna debatt i dag.

Fru talman! Det som hände förra måndagen berodde inte på tillfällig sinnesförvirring. Det berodde inte på bufflighet. Det var en politisk händelse som kommer att få politiska konsekvenser. De båda presskonferenser som hölls bekräftade en sorglig bild av en regeringsmakt i förfall. Den avgående finansministern sade att statsministern vid en serie av tillfällen inte hade givit honom stöd. I sin iver att försvara sig försade sig statsministern och sade: Det har ofta varit 18-1 vid bordet. Bilden av en voterande regering träder fram. Visst, väljarna valde rödgrön röra. Ja, men de valde inte detta. De valde inte sönderfall. De valde inte handlingsförlamning. De valde inte dåligt ledarskap. Det som sades väcker nya frågor. Vad ville de 18? De är ju kvar i regeringen. Åsbrink är borta, men de 18 är kvar och driver sin linje vid varje regeringslunch och i varje regeringsberedning. Ville de riva upp utgiftstaket? Ville de höja skatterna ännu mer? Ville de bli ännu otydligare i EMU-frågan? Göran Persson förnekar att det finns en politisk bakgrund till Åsbrinks avgång, men varför säger han då själv att Åsbrink under alla förhållanden skulle ha fått gå inom en nära framtid? I dag offentliggörs att ännu ett stort och anrikt svenskt företag, Esselte, flyttar utomlands. Det är den typen av fakta som skapar bakgrund till den här debatten. Tillväxten sjunker, jobben kommer inte alls i den takt som utlovats och vård och skolkrisen blir ännu värre. Det här är inte vad väljarna valde. De borde få säga sitt på nytt. Varför vågar ni inte möta väljarna i nyval den 13 juni?

Fru talman! För exakt en vecka sedan stod finansminister Bosse Ringholm i den här talarstolen och presenterade vårbudgeten, en vårbudget som är förankrad bland 190 av kammarens 349 ledamöter, den bäst förankrade vårbudget som har lagts fram. Det är en vårbudget som lever upp till de vallöften som vi socialdemokrater ställde ut i valet. Det är en vårbudget som är förankrad i en lång rad beslut i den socialdemokratiska rörelsen men också i den folkmajoritet som har skapat den riksdagsmajoritet som nu tar sitt ansvar. Det blir något märkligt, fru talman, när minoritetens klagan är den att vi inte genomför dess politik och när den därför kräver ett nyval. Det är så att svenska folket har sagt vilken inriktning politiken skall ha, och den inriktningen följer vi. Denna inriktning är tydligt uttryckt på en liten röd lapp som delades ut i valrörelsen. På den står som första punkt: Betala av på statsskulden! - Ja, det gör vi i denna vårbudget, och vi gör det i en sådan utsträckning att det går snabbare för oss att bli skuldfria i Sverige än vad vi trodde för några år sedan. När mandatperioden är slut har Sveriges nettoskuld försvunnit. Den andra punkten var: Öka sysselsättningen och satsa mer på utbildning! - Ja, nu växer antalet jobb. Vi är inte nöjda - det bör kunna gå fortare - men jämfört med Europa i övrigt och industriländerna i övrigt intar Sverige en tätposition. nya platser, med en stor forskningspolitisk proposition, med 770 nya miljoner i denna vårbudget samt med miljardsatsningar på kompetensutveckling för dem som finns i arbetslivet. Den tredje punkten var: Anställ fler i skolan, vården och omsorgen! - I den vårbudget som Bosse Ringholm kunde presentera finns nya miljarder till den kommunala sektorn. Där finns också en insikt om att kommunerna nu går in i en sådan situation att det gamla kravet på ett kommunalt skattestopp för att förhindra kommunerna att lösa sina strukturproblem med skattehöjningar inte längre är nödvändigt. Också kommunernas ekonomi börjar bli frisk. Därmed klarar vi jobben i skolan, i vården och i omsorgen, och därmed klarar vi också att se till att äldre, barn och ungdomar får det bemötande, den vägledning och den vård som de har rätt till. Jämför det med situationen för några år sedan! Det står i vårbudgeten. Det är förankrat i riksdagen och i en svensk folkmajoritet. Den fjärde punkten var: Höj pensionerna och öka bostadstillägget! Detta genomfördes den 1 januari i år. - I vårbudgeten finns också detta uttalat. Det kommer att ske genom en höjning den 1 januari år 2000 och ytterligare en höjning år 2001. Flerbarnstilläggen höjs på samma sätt. Det är stora pengar för många svenska barnfamiljer som har haft en trängd ekonomisk situation i spåren av det ekonomiska vanstyre som några i den här kammaren bär ansvaret för. Den sjätte punkten: Inför maxtaxor på dagis och fritis! - Det finns resurser avsatta också för detta i vårbudgeten. Nu skall det utformas. Det skall göras i en öppen dialog med andra, och grunden skall vara en allmän förskola som växer till att omfatta fyra och femåringar. Detta stod på det röda lilla kort som jag och tiotusentals andra socialdemokratiska valarbetare delade ut i valrörelsen. Det här är en politik som vi tänker genomföra. Det är en politik som det är möjligt att samarbeta med andra partier omkring i denna riksdag. Vi avgår naturligtvis inte när vi nu har en möjlighet att genomföra vår politik, och det blir bisarrt när man hör oppositionen kräva nyval just därför att vi genomför vår politik. Om det är så att nyvalskravet är allvarligt menat från oppositionen och inte bara ett spel för galleriet för att dölja den egna kraftlösheten, den egna bristen på samling och initiativ, fullfölj i så fall också kravet på nyval genom att gå vidare med det i denna kammare! Det är en farlig situation om det är så att oppositionen regelmässigt ropar på nyval när man inte får igenom sin politik. Oppositionen har precis som majoriteten att iaktta de majoritetsförhållanden som valet har gett i denna kammare. Utifrån dem arbetar vi med försök till samarbete för att skapa majoriteter. Jag kan i och för sig förstå om svenska folket röstade fram en riksdag som oppositionen inte gillar, men att kräva nyval därför att valutslaget ser ut som det gör blir tungt. Å andra sidan: Säger man nyval, skall man också ha kraften och modet att ta nästa steg och fullfölja det i kammaren. Jag väntar på ett sådant besked under dagens debatt. Det kan också vara så, fru talman, att vi nu står inför en situation då våra förutsättningar blir bättre än vad vi själva har räknat med. Jag har som finansminister och som statsminister varit noga med att vara försiktig med alla kalkyler som har lagts fram. Jag lärde mig av min företrädare som finansminister bittert vad det betyder att vara för optimistisk. Det kan vara så att vi nästa år har ett större överskott än vad vi har räknat med. Vårt konjunkturinstitut tror att det är på det viset. Om det är så har jag svårt att se det som ett problem. Det är naturligtvis i så fall en oerhörd möjlighet. Tänk om vi nästa år kan vara i ett läge i Sverige där vi klarar resurserna till skolan, till vården och till omsorgen, där vi har klarat att höja barnbidraget, att justera pensionerna, att börja införandet av maxtaxan på dagis och där vi samtidigt som vi amorterar på våra skulder har pengar över så att vi kan justera skatterna! Det är väl en oerhörd styrka om vi kommer i ett sådant läge. En del talar också för att vi kan göra det. För oss socialdemokrater är skatten inte någonting som har ett värde i sig. Skatt tar vi ut därför att vi gemensamt vill klara att bygga ett gott välfärdssamhälle. Det är det som skatterna används till som är det viktiga. Om vi ser att vi klarar välfärdssamhället med en viss summa pengar och sedan får lite över för att justera skatterna, gör vi gärna det, men inte till priset av sämre vård eller att vi måste börja låna igen. När vi justerar skatterna skall vi naturligtvis göra det på ett sådant sätt att rättvisan stärks. Det är många vanliga inkomsttagare i Sverige som har burit en väldigt tung börda för att ta landet ur den ekonomiska krisen. Alla vet vad vi har fått göra med hjälp av höjda egenavgifter. Det är formellt sett ingen skatt. Men för en löntagare är det i praktiken en skatt när de träffar plånboken. Tänk om vi nu kan börja en process där vi successivt med egna pengar, inte med lånade, lägger tillbaka till vanliga löntagare i deras plånböcker det som egenavgifterna en gång tog av dem. Vi står inför en sådan situation. Det ligger inom räckhåll. Jag har tillåtit mig att glädjas åt detta och dessutom att säga att om det kommer tidigare än vi har trott är det desto bättre. Jag tror också att det skulle passa väldigt väl in i konjunkturbilden. Det skulle inte alls vara fel om vanliga löntagare fick den typen av påspädning av sin köpkraft, naturligtvis med iakttagande av att vi klarar statsfinanserna och tillsammans med möjligheten att använda skatterna för att klara tillväxt. En del skatter behöver justeras av det skälet att de kanske hindrar en del företag från att utvecklas. Vi är öppna för det och villiga att pröva det konstruktivt och logiskt. Det är samma restriktion där. Det skall inte ske med lånade pengar utan med egna. Vi vet också att skatterna kan användas för att driva på den ekologiska omställningen. Finns det någonting mer lockande för vår generation än att också på detta samhällsområde flytta fram positionerna, se till att man med en skatteväxling åstadkommer en ökad stimulans, sparar på råvaror och minskar utsläpp och att man som konsument uppträder mer solidariskt mot kommande generationer? Det ligger inom räckhåll. Vi har det precis runt hörnet. Vi för i dag skattesamtal med alla riksdagens partier och tänker fortsätta att göra så. Vi inser naturligtvis också att justera skatter ofta inte alls kräver den breda majoritet vi i andra sammanhang talar om. Det går bra att justera skatter också med ganska små majoriteter och små övervikter i denna kammare. Men vi är öppna för samarbete, vi bjuder in till samtal och vill på så sätt se vad som finns av idéer på exempelvis den andra sidan blockgränsen. För min del utformas politiken baserat på det som har beslutats vid vår partikongress. Det är mitt uppdrag. Det jag har sagt till väljarna i valrörelsen är vårt uppdrag. Utifrån den majoritet som har skapats sker det i samtal och i förhandlingar i Sveriges riksdag. Vi har nu ett politiskt läge då vi har lagt fram en vårbudget som är förankrad bland 190 av riksdagens ledamöter. Mot den bakgrunden, fru talman, måste jag återigen ställa frågan till oppositionen: Om ni inte gillar majoriteten och kräver nyval, varför tar ni då inte steget fullt ut?

Fru talman! Jag tror i och för sig inte att problemet är att regeringen inte kan överleva i kammaren. Jag tror att den än så länge kan det. Jag är inte övertygad om att den kommer att klara det så värst mycket längre till, men än så länge är det inte det som är problemet. Problemet är egentligen ett annat och mycket allvarligare. Vi har en regering som framstår som i ett ständigt tumult och därmed är ständigt tunn i alla de viktiga sakfrågor som måste komma upp till avgörande i denna kammare för att Sverige skall kunna få politisk vägledning inför framtiden. Jag vill hävda att denna regering och denna regeringskonstellation saknar kraft, saknar politik och saknar förmågan att ge politisk ledning. Statsministern filosoferade lite som han ofta gör kring vad ekonomiska prognoser kan komma att innebära hitåt och ditåt. Låt oss hoppas att allting går bättre än vad det ser ut att göra. Men statsministern har ägnat sig åt detta relativt länge. För ett år sedan när vi stod i denna kammare såg de ekonomiska prognoserna ännu mycket bättre ut, i höstas såg de ännu mycket bättre ut och för några månader sedan var de också mycket bättre än vad de nu råkar vara. Men det är inte filosoferande om ekonomiska prognoser som vi behöver. Det vi behöver är en politisk ledning från landets regering, förankrad i en majoritet, som ger vägvisning inför framtiden. Man måste nog vara - utan att anklaga statsministern direkt - bra tondöv för att inte höra det muller av missnöje över avsaknaden av politisk ledning som går tvärs genom det politiska livet i detta land i dag. Om vi ser på den politiska situationen sade jag när jag började debatten att det valresultat vi fick i höstas var ett komplicerat valresultat. Det är ingen tvekan om den saken. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval sedan 1914, och det var ganska länge sedan. Den samarbetskonstellation de möjligtvis hade hoppats på var inte i närheten av någon riksdagsmajoritet. Den förändring som var till den borgerliga ickesocialistiska kanten var å andra sidan otillräcklig för att bilda underlag för en ny regering. I detta läge valde statsministern för det första att icke över huvud taget pröva regeringsfrågan på det sätt som enligt min mening låg i författningens anda och författningens praxis. Han valde att som om ingenting hade hänt regera vidare med en svag minoritetsregering i en svag samarbetskonstellation. Han hävdade att han med detta kunde ge politisk ledning. Så fick vi då det som Aftonbladets ledarsida - det är inte jag som har hittat på det - kallade den förlorade hösten, och det ständiga sökandet efter en socialminister. Ingen kan väl riktigt utgå från att den processen i varje del är fullbordad i dessa dagar. Det kan komma nya varv på den rätt kända valsen. När vi sedan stod här när riksdagen återsamlades i januari sade vi från oppositionens sida: Vad är politiken? Vad vill ni? Vad skall ni göra? Varför är det bara prat och ingen politik? Näringsdepartementet, känt för sina intervjuer, hade levererat en propositionsförteckning som var så tunn att man knappt hittade den över huvud taget. Här i kammaren fanns det anledning att resa frågan om det över huvud taget inte var bättre att hemförlova riksdagen, eftersom det inte fanns några regeringsförslag att ta ställning till. Då steg statsministern upp och höll ett anförande med sina visioner för framtiden. Det var väl lite av kretsloppsprincipens tillämpning på politiska anföranden, men det var inte den första tillämpningen av den principen i vår moderna politiska historia. Han försökte skapa ett intryck av: Nu skall saker och ting hända. Sedan fick vi vad som med alla rimliga mått mätt måste betecknas som den förvirrade vintern. Det tillsattes arbetsgrupper enligt det löpande bandets princip. Det fortsattes att ställas ut löften och ges intervjuer, inte minst från det berömda "tillväxtdepartementet", enligt samma det löpande bandets princip. I vårpropositionen skulle politiken för skatter, tillväxt, jobb och ställningstaganden av betydelse för Sveriges framtid komma. Samtidigt blev debatten om företagandet akut. Det hade man viftat bort tidigare. Nu var det uppenbart att det var viktigt. Det som oroar mig är inte i första hand att huvudkontor flyttar. Lars Leijonborg refererade till att Esselte i dagens tidningar meddelar att det flyttar sitt huvudkontor till London. Det är illa för sysselsättningen och för tilltron till Sverige. Men nu är det de unga människorna, de unga framgångsrika nyföretagarna, som säger: Vi klarar inte det här med regleringar och skatter längre. Vi ser bättre möjligheter i andra länder. Det oroar mig mycket. När Sveriges ledande tillverkare av flaggor flaggar ut och Sveriges ledande tillverkare av flaggstänger följer efter, då är det inte bara djup symbolik i det som håller på att inträffa. Det är också substans vad gäller jobben. Det finns många Bengtsfors i Sverige. Jag kan inte lasta vare sig Göran Persson, Erik Åsbrink eller Björn Rosengren - för att inte tala om Bosse Ringholm - för Bengtsfors. Det tänker jag inte göra. Men jag kan lasta dem för att det inte finns någon politik för det som skall komma efter. Nyföretagandet går ned. Företagsamheten känner pessimism. När företag flyttar, då flyttar framtidens jobb och då flyttar förutsättningarna för framtidens välfärd.

Skattesamtalen förs i snigeltakt. En snigel skulle nästan falla i sömn. Pensionsfrågan förmår man inte att föra i hamn. Någon politik vad gäller Sveriges deltagande i det europeiska valutasamarbetet förefaller inte ens finnas vid horisonten. Vi gjorde en datorsökning, fru talman, på vårpropositionen för att se hur många gånger det finns en begäran från regeringens sida att få återkomma i en fråga. 80 gånger begär regeringen att få återkomma till riksdagen i olika frågor. 80 gånger säger de att de inte kan fattat beslut, de har ingen politik, de vet inte vad de skall göra, de ber att få återkomma. Vi kan inte ha business as usual; ett statsråd kommer och ett annat statsråd går. Business as usual, var god dröj, vi ber att få återkomma - fyra år är en för lång tid för detta politiska förfall! Därför är nyval det som är rimligt, fru talman.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag kan ha en viss förståelse för de borgerliga partiernas agerande utifrån att jag har en erfarenhet av hur det är att vara partiledare och i opposition. Det utbryter gärna en viss frustration när man inte har möjlighet att göra det som man vill och det man har sagt till sina väljare att man vill och skall göra. Då kan jag förstå att det gäller att hitta på något för att komma till tals och få ut sitt budskap. Nu tycker jag inte att ni har valt en särskilt bra metod måste jag säga; att begära en särskild debatt utifrån att det råder en osäkerhet om det politiska läget bara för att finansministern har avgått. Det stämmer ju inte med verkligheten. Det skulle i så fall innebära att det var en stor mängd väljare som röstade på finansminister Erik Åsbrink som person i kombination med finansministerämbetet. Det har jag väldigt svårt att tro. Visserligen har vi nu till en viss del personval i landet. Men att det skulle ha en sådan oerhörd omfattning att hela politiken skulle stå och falla med denna enda person har jag verkligen svårt att tro. Det är ju så, som Göran Persson har redogjort för, att politiken ligger fast. Vi har en budget som samtliga tre samarbetspartier står bakom. Vi är inte nöjda med allt, det är väl känt. Men som helhet tycker vi att det är bra. Det går åt rätt håll. Vi har framtiden för oss. Vi har en hel mandatperiod då vi skall fortsätta att arbeta tillsammans och säkert både göra fler och bättre saker. Men det som ni är besvikna på är ju inte att vi gör någonting utan att vi inte gör det ni tycker att vi skall göra. Det har jag som sagt var en viss förståelse för, men att vi skulle ändra detta för att finansministern avgår har jag ingen förståelse för. Jag skulle vilja rikta en uppmaning till er. Om ni verkligen skulle vilja få gehör för er politik, och att det här mullret av missnöje som Carl Bildt pratar om skulle få en verklighetsanknytning, en förankring ute bland dem som går och röstar och som har valt en annan politik än den moderata och den borgerliga, då tror jag inte att ni skall stå här i kammaren. Då tror jag att ni skall åka ut i landet och träffa mängder av människor och diskutera med dem hur det egentligen ser ut, hur det är i vardagen. Hur är det med jobben? Hur är det med vården? Hur är det med välfärden, tryggheten, skolan, äldreomsorgen osv.? Hur är det för de små företagen, vad har ni för problem egentligen? Det tror jag att ni skulle göra allihop. Ni skulle ge er ut i landet och resa och föra en dialog med de människor som ni tycker skall stödja er politik. Det är ju möjligt att ni kanske skulle få gehör då. Jag har svårt att tro det. Alternativet, dvs. er politik om vi i alla fall tar det största borgerliga partiet, Moderaterna, innebär ju faktiskt stora skattesänkningar. Det finns naturligtvis de som är lyckliga över det; de som skulle tjäna mycket på det, alltså de som har relativt höga inkomster. Det här har ni tänkt att finansiera genom sänkta ersättningsnivåer i sjukpenning och föräldraförsäkring och genom att införa ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen. Ni vill försvaga arbetslöshetsförsäkringen genom att sänka lägsta dagpenning, skärpa arbetsvillkoren och successivt införa en bortre parentes. Det skall bli nedskärningar när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder och besparingar när det gäller förtidspensioner, underhållsstöd, räntebidrag och bostadsbidrag. Det står att läsa i den moderata ekonomiska motionen. Det här innebär att det sker en inkomstöverföring, främst från kvinnor till män och framför allt från kvinnor med låga inkomster till män med höga inkomster. Det visar en analys av den här politiken. Det är stora skattesänkningar som ni föreslår, och de skall betalas på det sätt som jag nu redogjorde för. Om ni åker ut och talar för den här varan, och jag tycker att ni skall göra det, så kommer det väl att visa sig hur stort stöd ni kommer att få. Och det visade sig väl i det val som vi faktiskt hade för lite drygt sju månader sedan. Det fanns inte ett särskilt stort stöd. Då får ni väl respektera att väljarna har valt en annan politik. Väljarna vill att det skall finnas en politisk majoritet som har en annan politisk dagordning, en dagordning som säger att alla människor som kan och vill ha ett arbete skall kunna få det, att det skall finnas en väl utbyggd välfärd i form av vård och omsorg, en bra skola till barnen, en förskoleplats till alla barn oavsett vad deras föräldrar gör och en aktiv satsning på miljöomställning. Den skall bygga på trygghet. Den skall bygga på rättvisa i kombination med tillväxt och jobb. Det är den politik som en majoritet visade sig vilja ha när vi hade val så sent som i september förra året. Jag tycker att ett valresultat är värt respekt för att de människor som har tagit ställning är värda respekt. Sättet att få respekt är att möta människor och föra samtal om hur deras situation ser ut. Jag är säker på att om ni åker ut nu kommer ni naturligtvis att möta ett fortsatt missnöje. Ni kommer att möta ett fortsatt missnöje med att det inte går tillräckligt fort, att det fortfarande är för många arbetslösa, att det fortfarande är stora brister i vården, att det fortfarande är stora brister i skolan, att miljöomställningen går för sakta och att många tycker att det går för långsamt i politiken. Det har jag förståelse för. Men det är också ett demokratiskt sätt att arbeta som, det tror jag att vi är överens om, är att föredra framför andra, mindre demokratiska, arbetssätt i politiken. Men vi måste, och ni måste, ju prata med väljarna om det här. Det här stödet kommer inte att förändras för att ni begär en extra debatt i riksdagen utifrån en osäkerhet i politiken som inte uppfattas av väljarna. De opinionsundersökningar som har kommit under den här tiden visar ju att stödet för de partier som nu samarbetar om politiken faktiskt ligger fast. Så är det. Det här mullrande missnöjet visar sig inte mer än i ganska begränsade kretsar och då handlar det framför allt om företagens utflyttning, som ju är en fråga som får orimliga proportioner i förhållande till den roll den spelar. Jag menar inte att den är oviktig. Vi skall naturligtvis också diskutera dessa frågor. Vi skall diskutera företagens villkor, både de stora företagens och de små, men vi måste ha en balans i det politiska samtalet. Saker och ting måste få sina rätta proportioner. Den här debatten tror jag inte blir mer klargörande än att vi kan slå fast att det finns en parlamentarisk majoritet för den politik som statsministern har redogjort för. Vi kommer säkert att förbättra den. Jag har vid något tillfälle sagt att detta samarbete behöver växa till sig, att vi behöver stärka samarbetet. Om det finns en svag länk i samarbetskedjan, skall vi naturligtvis stärka den. Det är vi förmögna att göra. Vi skall använda hela mandatperioden.

Fru talman! En rimlig fråga att ställa till statsministern, till Gudrun Schyman och till Birger Schlaug är om kvaliteten på vård, skola och omsorg har blivit bättre än vad den var för fem år sedan, då Socialdemokraterna tog över. Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Statsministern använde här ordet bisarr, men statsministern måste ju faktiskt förstå att vi känner häpnad, för att inte säga ängslan, vänligt uttryckt, när vi 1995, 1996, 1997, 1998 och också 1999 har hört att åtgärderna kommer - de kommer, vänta de kommer. Ordet bisarrt, ja. Vi fick ju höra i höstas att nu är budgeten framlagd. Det är inte så mycket att göra åt den, men vänta till våren. Då kommer den. Det är klart att vi har varit lyhörda. Och så kom då den där dagen när det basunerades ut att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var överens om någonting, vad det nu var. Jaha, tänkte man.

Då träder Birger Schlaug fram när det blir afton och det blir morgon den fjärde dagen och säger: Det är ynkligt att man inte kan stå för det man har ställt upp på. Och så kommer den schlaugska knorren: Vad är detta för tjafs? Då levererar Schyman en truism. Hon säger: Jag tror att vi behöver fördjupa vårt samarbete. Då säger Göran Persson, general för detta Orsa kompanis sanning som vi alla ansluter oss till: Så här kan det inte fortsätta. Det är direkt citat, fru talman, och vi håller med honom om det. Som politisk såpopera är det ju lite underhållande, men man kan ju inte kalla det att regera. Nåja, nu vore det orätt att inte ta med en annan viktig rollinnehavare, nämligen Björn Rosengren, som hojtar att vi skall skaffa världens bästa företagsklimat. Företagarna sätter i halsen, tror jag, och börjar väl så småningom undra vilket land han avsåg. Efter allt detta säger Göran Persson: "Det finns inget i dagens parlamentariska situation som säger att vi inte kraftfullt skall kunna regera vidare." Han kunde väl åtminstone ha strukit ordet kraftfullt, fru talman. Sanningen är naturligtvis den att ju längre det dröjer innan vi får punkt satt för denna kraftlösa och oförmögna s.k. regeringspolitik, desto högre pris får svenska folket betala. Två dagar innan vårpropositionen presenteras får vi veta, till allas vår häpnad, att det knappast likväl är dragkampen mellan regeringen och stödpartierna som utgör problemen, som om inte detta vore nog. Det har rått omfattande split och långvarig söndring inom det socialdemokratiska partiet. Det brukar bli 18-1, berättar Göran Persson. Åsbrink kontrar då med att säga att han inte kan minnas någon sådan situation. Alltså inte ens om målkvoten efter matcherna är man överens. Fru talman! Vi har hört Mona Sahlin säga att det får vara slut på rätten att rikta blockader mot ensamföretagare som inte har någon anställd. Kan man tänka sig något mer rimligt krav? Hur blir voteringsresultatet i regeringen när denna självklarhet någon gång i framtiden måhända skall avhandlas? Blir det 18-1 eller 17-2, eller vad blir det? Förresten, spelar det någon roll? Herrarna i LO-palatset vid Norra Bantorget har ju redan fällt ned stoppbommen. Vi har nu i flera år hört Mona Sahlin klokt nog slå fast att skatten inom tjänstesektorn måste sänkas. Men vilket skulle ett eventuellt voteringsresultat bli? Blir det 18-1 eller 15-4? Frågan är hur länge svenska folket skall behöva vänta på den här typen av konkreta besked. Fru talman! Den första meningen i vårpropositionen lyder: "Svensk ekonomi står stark." Det vore orätt att inte tillstå att Göran Persson har varit duktig på att skära ned, dra in och avfolka, sådant som av en regering kallas för att spara. Men statens budgetsaldo är ju inte hela svenska ekonomin. Sedan hade det kanske varit klädsamt om Göran Persson, när han bröstade upp sig om budgeten, hade nämnt hur många miljarder han tar hem på försäljning av statlig egendom och hur många miljarder han plockar hem från AP-fonden för att rädda sin budget. Men inte kan man säga att landstingens ekonomi står stark. Inte kan man hävda att alla kommuners ekonomi står stark. Inte vill väl någon göra gällande att skolornas ekonomi står stark, när eleverna är ute och demonstrerar därför att de har lärarlösa lektioner. Jag tror inte heller att någon vill hävda att de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna eller de ofantligt många arbetslösas ekonomier står starka. Mats Odell påtalade i debatten här i kammaren i samband med att vårbudgeten presenterades att han samtidigt som han läste den såg programmet Striptease i TV - och det gjorde jag också - om hur personalen inte orkar, om hur gamla människor kränks och föses åt sidan. Jag tror inte att en enda ledamot önskar att våra gamla och sjuka skall behöva leva under så ovärdiga förhållanden. Vi måste få något slags värdighetsgaranti för våra sjuka och gamla. Fru talman! Det har i decennier existerat en föreställning i vårt land om att värdighet i vård och omsorg står i absolut relation till skattetryckets nivå. Om vi vill ha god vård och omsorg måste vi betala världens högsta skatter, har det tutats i oss. Om detta vore sant, borde fältropet i dag vara: Betala hela lönen i skatt! Götaland, i Skåne och i Stockholm lämnat efter sig miljarder i underskott - alltså i de riktigt folkrika områdena saknas hisnande belopp. Nu kommer den socialdemokratiska oppositionen där att peka ut dessa landsting för att allt inte är som det skall vara. Så fungerar den politiska debatten. Hur skall då landstingen klara av att ge värdig vård och omsorg? Det är en av de viktigaste frågor som någon kan ställa, och fru talman, jag skall svara på den i nästa anförande.

Fru talman! Jag och många med mig har med stigande förvåning sett och hört hur regeringsunderlaget successivt vittrar sönder. Oförmågan att hålla sams är ju ett stående samtalsämne hos de människor som vi i dag fått uppmaningen att vi skall lyssna på. Där talar man om detta. Göran Persson har själv sagt så här: Om v och mp inte orkar stå för helheten så blir det problem. Då får de en nästan ohållbar situation att först göra upp med oss, sedan kritisera och sedan rösta för. Man tappar i förtroende, har Göran Persson sagt. Han har också sagt: Man får vara tacksam för att det inte var dessa partier som skulle ta landet ur krisen. Nu är vi så starka att vi kan kosta på oss en del piruetter av det här slaget. Det är uppenbart att även med Perssons mått mätt är den här konstellationen sådan att den riskerar att uppnådda resultat förfuskas och föröds. Även utan Perssons bedömning hade jag varit oroad över konsekvenserna av den politik som regeringen tvingas till eller frivilligt för tillsammans med Vänsterpartiet och Men det som man känner störst oro för, fru talman, är ju oförmågan till förnyelse. Var är handlingskraften någonstans? Det var ju ett magert program som den nya finansministern presenterade i vårpropositionen. Om det är något som skall ändras så är det i alla fall inte nu, som flera talat om. Det har skjutits på framtiden. Makt kan man ju få om man ställer ut löften som människor tror på. Det gjorde Göran Persson i valrörelsen. Jag har förstått att den lilla röda lappen spelar en viktig roll i det här sammanhanget. Men det finns en poäng, fru talman. Den röda lappen har ju ingenting med den här kammaren att göra. Den här kammaren har hört på och tagit ställning till det som kallas en regeringsförklaring. Den lappen är lite viktigare än den här lilla röda lappen som Göran Persson har vinkat med i dag. Den lappen, regeringsförklaringen, är ju framkommen i samtal med dem som bildar ett regeringsunderlag. Fru Schyman tycks ju nu tro att hon har lämnat rollen som ledare för ett oppositionsparti, vad jag har förstått. Fru talman! Låt oss gå igenom lite av det som sades i regeringsförklaringen, den kanske lite viktigare lappen, förra året. Där sades det så här: "En politik för ökad tillväxt måste formuleras i aktivt samarbete med det svenska näringslivet." Dessutom sades det: "Formerna för lönebildningen, arbetsrätten, arbetstiderna och andra frågor som rör förhållandet mellan de anställda och företagen bör formas i samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden." Så hette det i regeringsförklaringen. Resultatet är i själva verket att diskussionerna med parterna på arbetsmarknaden har havererat och att regeringen sitter ensam med problemet i knät. Rosengrens överläggningar med storföretagarna slutade med att de talade om svek och lurendrejeri när de inte återfann några förslag i vårpropositionen. Några enklare regler eller sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagarna blev det inte. Hela Sverige skall leva, upprepade Göran Persson i regeringsförklaringen. Det ekologiskt hållbara samhället och aktiva konsumenter gör lantbruket till en framtidsnäring. Jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. De här orden gav möjligen bönderna en smula hopp i hopplösheten. Vad blev det? Jo, löst prat i vårpropositionen. Någon lättare packning och avlyft ryggsäck har jordbruket inte fått, trots att det förvisso är en framtidsnäring. Sveriges tätposition som IT-land skall befästas skrev regeringen i regeringsförklaringen. Varför bygger ni inte då den infrastruktur som behövs för att klara av det som vi så riktigt har betecknat som en digital allemansrätt? Ge hela landet en chans att växa! Låt enskilda människor få bo och arbeta där de vill! Det skapar en grund för tillväxt och framtidstro. Fru talman! Jag vet inte om regeringen över huvud taget ser människor utanför de stora städerna. Det pågår en avfolkning av Sverige som är utan jämförelse. Det finns över huvud taget ingen motkraft i regeringens politik. Där finns bara hopplöshet att vänta för de människor på landsbygden och i småorterna som vill ha möjligheter. 210 av landets kommuner tappar i befolkningsantal. Den utvecklingen, eller snarare den avvecklingen, har regeringen och Göran Persson ansvaret för. Det kan inte få fortgå. Sverige skall vara ett föregångsland i omställningen till en hållbar utveckling har det hetat. Ja, men det som skett är att det vi utarbetade för några år sedan i regeringsställning håller på att förfuskas i ett traditionellt soptänkande. Biodrivmedlen, som är en viktig del av Centerpartiets klimatstrategi, vill regeringen och Miljöpartiet lägga skatt på. Så är det. Löst prat om skatteväxling, så även i dag, har i regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets regi blivit till straffbeskattning av biodrivmedel. Så har det blivit, fru talman. De ökade medel till miljön som regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kallar historiska är ju bara ett avancerat dribblande med pengar mellan konton. Jag menar att vi har goda förutsättningar i Sverige att bli ett föregångsland för en hållbar utveckling. Det finns mycket bra miljöarbete i det svenska näringslivet. Det finns möjligheter till ett ekologiskt lyft som bl.a. Miljöexportutredningen visar. Vi har en historisk chans, men regeringen, Vänstern och Miljöpartiet väljer att stå vid sidan av vägen och titta på när möjligheterna passerar förbi. Likadant är det med tryggheten, fru talman. Steget in i 2000-talet skall tas med en politik som ökar rättvisan i Sverige stod det kanske inte på den röda lappen, men det stod så i regeringsförklaringen. De första stegen på det området tog regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och vill höja högkostnadsskyddet för läkemedel. Så har det gått till. Det betyder att de människor som behöver läkemedel får betala mer. De funktionshindrade skall ha goda möjligheter till delaktighet sades det, inte på den röda lappen men i regeringsförklaringen. Trots det lägger regeringen inget förslag om assistans för dem som är funktionshindrade och över 65 år. Fru talman! Jag menar att det är vår viktigaste uppgift som förtroendevalda att göra det bättre för dem som har det svårast i samhället. Att skapa trygghet och rättvisa i samhället är grundläggande för att få människors förtroende. Regeringen har tappat det perspektivet på sitt uppdrag. Fru talman! Den här regeringen och det här regeringsunderlaget räcker inte till för att förnya och lyfta Sverige. Sverige skulle må bra av en ny regering.

Fru talman! Politiken ligger fast sägs det, men sanningen är ju att den har kört fast. Den sitter fast i gyttjan. Den är handlingsförlamad. Aftonbladet hade för en tid sedan fyra sidor om alla långbänkar, allting som borde ske men som i praktiken inte sker. Gudrun Schyman försade sig också. Hon sade detta gång på gång - politiken ligger fast - men till sist kom det: Politiken ligger fast, men den skall förbättras. Det var ju just det som gjorde att Erik Åsbrink var så missnöjd. Konflikterna med Gudrun Schymans förbättringar med upprivet utgiftstak och allt detta var ju det stora problemet. Jag måste säga att det är besvärligt att debattera med Göran Persson. Han kastar in nya fakta i debatten som gör att själva grunden för det man skall tala om hela tiden förändras. Nu säger han t.ex. att Sverige snart inte har någon nettoskuld. Det är ju livsfarligt att säga detta när man skall ha med Gudrun Schyman att göra. Då kommer hon att driva sitt krav på sprängt utgiftstak ännu hårdare. Men detta är ju en ganska meningslös formulering. Vi kan väl inte ta våra pensionsavsättningar för att betala statsskulden? Det reella är alltså att Sverige fortfarande har en skrämmande hög statsskuld. Beträffande detta med prognoser så har de flesta av era prognoser i verkligheten inte infriats, utan det har blivit sämre - det gäller tillväxten under de flesta åren, och det gäller jobben. Men i debatter säger Göran Persson att det mycket väl kan bli bättre och att man då skall göra både det och det. Ja, men det brukar ju bli sämre. Ta detta med t.ex. skatterna. Så sent som något år före valet, alltså för ungefär två år sedan, sade ni att skattekvoten i år, 1999, skulle vara ungefär 52 %. Men nu är den 56 %. Det är en skillnad på 70 miljarder kronor. När jag såg Göran Persson i det TV-inslag som retade Erik Åsbrink så mycket, så ryckte jag bara på axlarna och tänkte för mig själv: En ny pratbubbla. Sådant har vi ju hört så mycket. Man säger: Det kan mycket väl bli bättre, och då skall vi göra det och det. Men i praktiken blir det ju sämre. Nu kommer ni inte att nå ert löfte om halverad arbetslöshet - i sig en oerhörd politisk skandal. Men då har ni kastat in ett nytt löfte som skall infrias 2004. Jag tittade på när vi kommer att nå det löftet om sysselsättningen framöver utvecklas på samma sätt som den utvecklades under den förra mandatperioden. Och då når vi inte detta år 2004 utan år 2054. Det kommer att ta 50 år om vi skall hålla fast vid den takt på jobben som ni uppnådde under den förra mandatperioden. Det är ju detta som är den reella diskussion som det är så oerhört viktigt att vi får. Visst, Sverige befinner sig för närvarande inte i någon akut ekonomisk kris. De som har jobb har fått reallöneförbättringar. De som har haft turen att ha sina barn i en någorlunda skola har inte bekymmer med skolan i varje fall. De som är friska har inte bekymmer med vården. Visst, för en hel del människor är det ganska hyggligt i detta land. Men det som vi måste diskutera är: Skall vi vara nöjda med detta? Skall vi vara nöjda med att hundratusentals människor som vill och kan arbeta inte får arbeta? Skall vi vara nöjda med att en massa företag flyttar utomlands? Skall vi vara nöjda med att situationen i skolan fortsätter att försämras? Göran Persson lade fram en gymnasiereform när han var skolminister som han kallade Gymnasium för alla. Vi har gått in i statistiken och tittat på hur många 20-åringar i storstäderna som nu verkligen har en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg i kärnämnena. Och tittar man på den gruppen så finner man att beteckningen Ett gymnasium för hälften hade varit en bättre rubrik. Så många är avhoppen, och så många är de underkända. Det händer alldeles för lite. Och tyvärr är det så att politiken också har en inriktning där de allra svagaste i mycket hög grad drabbas. I dag inleder Kommunförbundet sin kongress i Göteborg. Där driver Socialdemokraterna att handikappreformen skall rivas upp, ett krav som ligger väl i linje med antalet försämringar som man har genomfört under de senaste åren från den här kammaren. Gudrun Schyman sade i den förra debatten som vi hade: Lars Leijonborg kan vara lugn. Vi kommer inte att svika våra löften till änkorna. Men nu bekräftas det ju att det är precis det som Vänsterpartiet kommer att göra. Och Pierre Schori, som redan är den biståndsminister i Sveriges historia som har skurit ned biståndet mest, avslutar sin bana med ett jättehugg i biståndet. Detta är sorgligt. Det här är exempel på att jag tror att väljarna känner att vi inte fick det som vi trodde när vi gick och röstade. Och om Gudrun Schyman är så övertygad om att det fortfarande finns ett folkligt stöd för denna politik, varför är hon då så avvisande till att testa det bland väljarna? Gudrun Schyman behöver inte säga till mig att jag skall ut till väljarna. Jag är ständigt ute bland väljare. Och det är bl.a. det som gör att jag menar att nyvalskravet är mycket berättigat, därför att jag är övertygad om att om vi fick driva en valrörelse inför t.ex. den 13 juni så skulle vi få majoritet för en ny politik. Det har, både här och i en del massmedier, talats om att oppositionen regelmässigt, tror jag att Göran Persson sade, kommer med nyvalskrav. Det är fullständigt felaktigt. Det är många många år sedan som Folkpartiet krävde något nyval. Men vi gör det nu därför att Sverige har hamnat i en exceptionell politisk situation. Regeringsmakten rämnar inför våra ögon, finansministern avgår, och det är tal om att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skall in i regeringen. Det är inför denna osäkerhet som det är mycket rimligt att svenska folket får säga sitt om framtiden.

Fru talman! Alla ni på läktaren som lyssnar och alla ni som ser på TV eller lyssnar på radio! Lars Leijonborg sade att han ständigt är ute bland väljarna. Se där, en förklaring till de dåliga opinionssiffrorna. I morse när jag vaknade låg det en Kalle Ankatidning vid min sida. Min son hade sovit i sängen bredvid. Den sida som var uppslagen i denna Kalle Anka-tidning fanns det fyra tomma pratbubblor. Jag tyckte att det var likadant här i dag - fyra tomma pratbubblor. Det som var tomt i Kalle Anka-tidningen var Knattes, Fnattes, Tjattes och farbror Joakims pratbubblor. Här var det de borgerliga partiledarnas pratbubblor. Vad vill ni egentligen? Ni har pratat i 40 minuter utan att säga vad ni vill. Och sedan kräver ni nyval utifrån att den konstellation som nu samarbetar inte driver moderat politik. Är det ändå inte lite märkligt? Erik Åsbrink måtte, i alla fall i de borgerligas ögon, ha varit en mycket stor man, så stor att man uppfattar det som fullständig kris när han har avgått - det bör bli nyval och extra krisdebatt i Sveriges riksdag. Erik Åsbrink hade sannerligen sina ljusa sidor och gjorde ett gott hantverk. Men någon måtta måste det väl ändå vara? Efter att ha hört de fyra borgerliga herrarna är det bara att konstatera att det finns ett nytt gnällbälte i svensk politik. För så tomma pratbubblor har jag sällan hört som när dessa fyra herrar har pratat. Att glömma vad de själva gjorde är uppenbarligen det enda som de vill komma ihåg. Och jag har sagt det förut, och jag säger det igen, nämligen att det är en stor likhet mellan en adventskalender och Carl Bildts minne - lucka efter lucka. Vi samarbetar med regeringen nu, och det fortsätter vi med, och det har fungerat väldigt bra. Men samtidigt har vi nu också tagit på oss rollen som lite ilskna i vissa frågor, därför att det behövs någon som säger någonting och som har några visioner, eftersom den borgerliga oppositionen inte har några. Jag tror att det var bra och nyttigt när vi tog strid för att pengarna inte skulle hamna hos militären som de borgerliga partierna och andra ville. Jag tror att det är bra när vi nu lägger in så mycket krut vi kan för att se till att biståndet kommer att höjas. Jag tror att det är klokt att driva miljöfrågor, både i samarbetet och i ett utåtriktat samtal. Men jag menar att de tre partier som nu samarbetar har en gemensam vilja att satsa på miljön, på ett rättvisare samhälle och på att återuppbygga politiken som ett instrument för de många människorna. Mot detta står de fyra tomma pratbubblorna. Vad innebär då vårbudgeten som man nu kastar sig över och säger att den inte innehåller någonting? För det första: Som första land i världen har Sverige fått in gröna nyckeltal i finansplanen, dvs. tal som visar hur politiken fungerar ihop med miljön. För det andra: En av inriktningarna på skattesamtalen skall, enligt vårbudgeten, vara en grön skatteväxling som minskar skatterna på arbete och höjer skatterna på miljöförstöring. Det driver på en teknikutveckling och underlättar för tjänstesektorn att växa. Det ger bättre miljö och fler jobb. För det tredje: En stor satsning på miljöforskning, miljöbrottsbekämpning, stora inköp av ur och naturskogar, satsning på biotopskydd och genombrott när det gäller satsning på marksanering. Det ger både bättre miljö och bra, nyttiga jobb. För det fjärde: En stegvis ökad satsning på integration. Vi måste se allvaret i den uppdelning, diskriminering och höga arbetslöshet som nu drabbar invandrare. Här måste ännu mer till. För det femte: Mer pengar till kommunerna, vilket ger fler vuxna i skolan och barnomsorgen och bättre äldrevård och sjukvård. Det ger fler jobb och bättre kvalitet. Hur kan man få det, Alf Svensson, om du skall samarbete med Carl Bildt, som vill ge kommunerna mindre pengar? Fler vuxna i skolan kostar pengar, och det skall kosta pengar. Dessa tre partier har sett till att kommunerna får mera pengar. För det sjätte: Sänkt skatt för låginkomsttagare, sänkta arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och den tillfälligt sänkta fastighetskatten förblir sänkt. Det är väl bra? För det sjunde: Rätt till barnomsorg för alla barn, högre pension för de sämst ställda pensionärerna och höjt barnbidrag. Dessa fyra tomma pratbubblor tycker inte att detta är någonting. För det åttonde: En rejäl utbyggnad av grundforskning och forskarutbildning ökar stegvis med 700 miljoner kronor. Det är bra, det är nödvändigt och det kommer att ge nya jobb i framtiden. Jag kan fortsätta min uppräkning, men jag avslutar med att säga att statsskulden betalas av i den takt som vi lovade före valet. Det är viktigt. Både miljöskuld och statsskuld skall betalas av. Vi skall inte lämna några skulder till kommande generationer, för då minskar våra barns frihetsutrymme. Mycket få, om ens några av dessa framgångar, hade varit möjliga med ett moderatledd regering. Det vet ju alla. Vi som sitter här hade säkert fått lägre skatt. Vi som redan har hade fått ännu mer. Militären hade fått mer pengar till nya vapenköp, men skolan och vården hade fått mindre. Grön skatteväxling, inköp av ur och naturskogar, marksanering, biotopskydd - inget hade blivit av. Det vet vi allihop. Nu vill Miljöpartiet gå vidare. Vi ser fram mot en sänkning av arbetstiden. Att sänka arbetstiden till 35 timmar är ett klart mål för oss. Det ökar livskvaliteten för många människor, ger mer tid till våra barn och minskar statens kostnader för förslitningsskador och utbrändhet, något som inte minst drabbar de kvinnor som arbetar väldigt hårt inom sjukvården och inom äldrevården. Men sänkt arbetstid innebär också att vi kan minska arbetslösheten och snabbt nå upp till de målsättningar som finns när det gäller att sänka arbetslösheten. Men Miljöpartiet vill också gå vidare när det gäller biståndet. Ökningstakten är för låg. Vi är långt ifrån enprocentsmålet. Vi är visserligen bäst i världen, som det heter, men vi måste nå upp till enprocentsmålet. Det är för oss högprioriterat. Den globala kampanjen Jubel 2000 driver kravet på en skuldavskrivning av den del av de fattigaste ländernas skuld som klassas som obetalbar. Vi i den rika delen av världen måste nu besinna oss. Vi måste ställa upp allihop, oavsett om vi är med i EU eller står utanför. Alla i den rika delen av världen måste ställa upp på detta. En nyligen presenterad rapport från FN:s utvecklingsprogram visar att konsumtionen i världen har fördubblats på 25 år, samtidigt som 1 miljard människor har blivit fattigare. Detta är den absolut största globala krisen och därmed också den största krisen för vårt eget samhälle. Solidaritet är ett ord som aldrig kan bli omodernt. Det är en förutsättning för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle i en socialt och ekologiskt hållbar värld. Det är den rödgröna utmaningen. Men vilken plattform har ni andra fyra partier med era tomma pratbubblor? Är det Natomedlemskap, lägre skatt för dem som har höga inkomster, moderat miljöpolitik? Alf Svensson, Gud bevare oss för en sådan politik.

Fru talman! När jag följer den här debatten blir jag faktiskt lite nedstämd. Bristen på samordning i inläggen är total. Här har man utlyst en debatt för att kräva nyval. Det finns ingen som helst politisk samordning, politisk inriktning eller politiskt fokus, utan bara en allmän skur av löften och spridda påhopp. Vi lever just nu i en tid som gör att vi kanske skulle ta vår kraft i anspråk för att diskutera andra saker. Det pågår krig i Europa. Världen präglas av våld: de hemska övergreppen i USA i natt, mördandet i Östtimor. Det är en sådan värld som vi lever i. Och här diskuterar vi just nu någonting som de allra flesta nog har väldigt svårt att förstå. Ansvaret för detta finns det ingen anledning för mig att utkräva. Men när jag hör hur lite som man har lärt och hur snubblande nära det är för dessa fyra partier att falla tillbaka till det gamla, då blir jag lite ängslig. För den som är intresserad av historia är det i dag nästan på pricken fem år sedan som Anne Wibble och Carl Bildt lade fram den finansplan som i praktiken försatte Sverige i konkurs. Då gick allt åt rätt håll, sade man. Och Wolrath sade: Jag lånar inte ut en krona åt svenska staten. Det där känner ni till. Man trodde ju att ni hade lärt er någonting, men jag har skrivit ned vad ni har sagt under era inlägg.

Detta vill vi betala, säger man, med hjälp av ännu lägre skatter. Ni som har ett lån, du som just har flyttat in i ett hus och förverkligat din livsdröm, passa dig för denna förnyelse! Det är ingenting annat än det gamla som redan är prövat och som körde Sverige till den ruinens som vi nu gemensamt har tagit landet bort ifrån. Vad som skrämmer mig är att ingen av dessa fyra gör anspråk på att leda kvartetten. Vem är det som har samordnat detta budskap? Vem är den briljanta hjärnan bakom denna debatt? Vem är det som har suttit på sin kammare och lagt upp strategin och sagt att det är detta som Sverige nu behöver? Vem av dessa fyra känner sig kallad att leda den s.k. oppositionen, och består den av fyra? När man går så långt att man kräver nyval och totalt dömer ut en riksdagsmajoritet hade man väl ändock kunnat försöka att åtminstone före debatten sätta sig ned och samordna det budskap som skall vara regeringsalternativet. Det är möjligt att Carl Bildt inte stannar i Sverige - de klagomålen har vi ju hört - men det finns väl andra i det moderata partiet som i så fall kan ta på sig ansvaret. Det är möjligt att Alf Svensson inte tycker att det är hans uppgift att kliva fram när moderaterna inte fungerar. Men det finns kanske andra i kristdemokraterna som känner ansvar för att valresultatet också skall omsättas i något slags ansvarstagande för landet. Folkpartiet skall vi kanske inte kräva så mycket av, och Centerpartiet har sin ställning. Men varför utlysa debatt? Varför kräva nyval, när man inte ens har orkat träffas före debatten för att ge ett samlat budskap om vilket alternativ som i så fall erbjuds? Om ni har träffats före debatten och kommit fram till det budskap som har presenterats från talarstolen, är det i sanning ingenting annat än att gå tillbaka till det gamla, som en gång i tiden störtade 55 000 småföretagare i konkurs, gjorde att Sverige hade 500 % ränta, gjorde 600 000 människor arbetslösa och försatte oss i ett läge som innebar att man faktiskt skrattade åt oss ute i världen. Jag vägrar tro att det är så illa. Jag tror att det helt enkelt är så att oppositionen, i avsaknad av politik, sade: Vi måste göra någonting för att visa att vi också har någonting att komma med. Debatten som sådan blev det politiska grepp man tog. Men när det gäller vad debatten skulle handla om och vilket alternativet var, fanns inget svar att ge, och detta i en tid då det krävs en samling, inte bara i vårt land utan också i Europa, för att hantera det kanske mest dramatiska vi upplevt på länge. Fru talman! Någonting svagare har jag aldrig upplevt.

Fru talman! Jag ber att få instämma i det som statsministern avslutade med. Det är debattens kärna: Någonting svagare än detta har Sverige aldrig sett vad gäller regering. Statsministern försökte höja tonen. Jag skall inte göra det. Men Sverige har i vår moderna historia inte upplevt någon statsminister med större svårigheter att hålla ihop sin egen regering, därtill en regering med företrädare för bara ett parti. Vi har aldrig tidigare sett strömhopp av statsråd av den art, den dignitet och med den bitterhet som vi ser nu. Vi har aldrig förut sett en sådan osäkerhet om den politiska kursen av den dignitet som vi ser nu. Denna debatt handlar i grunden inte om politikens inriktning. Vi har olika meningar på den punkten. Så skall det vara. Det har vi många tillfällen att diskutera i kammaren. Vi lägger fram våra förslag. Regeringen lägger fram sina. Denna debatt har tillkommit av ett annat skäl, nämligen avsaknaden av politisk ledning och förvirringen om hur landet leds. Alf Svensson talade om såpopera - ett hårt ord. Men det ligger mycket i det. Rederiet har fått konkurrens av Rosenbad. Snart väntar vi på filmatiseringen. Jag har förstått att bokförläggarna står på kö till Erik Åsbrink. Vi får väl den versionen först. Vår enkla mening är att det är svårt att regera ett land, herr statsminister. Det var ett svårt valresultat i september förra året, som väljarna gav oss alla att ta ansvar utifrån. Den första som började tala om nyval efter det valresultatet var inte vare sig Lars Leijonborg, Lennart Daléus, Alf Svensson eller jag. Det var dåvarande statsrådet, sedermera bankdirektören Anders Sundström som sade: Det här kommer inte att gå. Det kommer att leda till nyval förr eller senare. Jag tillhörde då dem som sade: Ja, kanske, en bit fram. Men de borde ha hyggliga möjligheter att manövrera lite, under en period. Jag måste säga att jag är förvånad över att förfallet har börjat så tidigt och över att vi har fått så mycket av såpopera så tidigt. Läget är ju sådant att det behövs handlingskraft, också i Europapolitiken. Där handlar det inte om trevliga inslag i resandet utan om fred och krig. Jag såg att statsministern varnade för att hasta fram när det gäller Sveriges ställning i det europeiska valutasamarbetet. Den risken förefaller begränsad, lindrigt uttryckt. Det finns många Bengtsfors runt om i landet. Vi behöver en politik för företagande och tillväxt. Det enstaka viktigaste vallöfte och mål som socialdemokratin har satt upp för sin politik under senare år har varit halverad öppen arbetslöshet till år 2000, dvs. 4 %. Vårpropositionen lämnar beskedet att det inte ens har blivit tavelträff när det gäller sysselsättningen. Sverige kommer att ligga kvar på tvåsiffriga tal totalt sett. Men ännu mer anmärkningsvärt är det inte föranleder någon åtgärd alls. Vi vet att internationella omständigheter kan förändras. Men man misslyckas med det viktigaste, och man bryr sig inte ens om saken. Det är det allvarliga. Jag tror i och för sig att man kan fortsätta på det sätt som kallas business as usual. Jag har förstått att det också är statsministerns inriktning. Ett statsråd ut, ett statsråd in. Uppskov, uppskov, uppskov. Återkomma, återkomma, återkomma. Business as usual. Det finns också ett annat engelskt uttryck - det är ju populärt med sådana - som lyder muddle through, dvs. det går. Regeringar kan klamra sig fast. Såpoperor har fortsättningar. Ibland framstår de närmast som oändliga. Men det är inte vad det handlar om. Det handlar om politisk ledning. Jag har ingen aning om hur ett nyval skulle utfalla. Det är inte vad det är frågan om. Politisk ledning handlar inte om att läsa dagens opinionsundersökningar utan om att skapa andra och bättre förutsättningar för att leda ett land när det är alldeles uppenbart att det inte går så vidare bra. Det finns i landet - jag vågar nästan inkludera huvuddelen av statsråden - bara en enda person som är så nöjd med regeringen som statsministern. Det är statsministern själv. Vi vet att det är så, och då bör vi agera därefter.

Fru talman! Det blir en något förvirrad debatt. Nu säger Carl Bildt att det inte handlar om nyval. Jag trodde att vi hade debatten för att ni borgerliga partier i opposition ville ha ett nyval. Om ni inte vill ha det, vad vill ni då ha? Ni vill ha er politik genomförd av en socialdemokratisk regering i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är en orimlighet. Det verkar inte riktigt klokt att ha den här debatten, uppriktigt sagt. Jag förstår inte vad den syftar till, mer än att det kanske är en rent mentalt välgörande process för er att få vädra ert missnöje med den sittande regeringen och det samarbete som vi fick mandat för av väljarna i september förra året. Det handlar om att driva en politik för jobb, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Jag respekterar att ni är av en annan uppfattning i de frågorna. Vi har ett flerpartisystem, och det är alldeles utmärkt. Vi skall ha respekt för varandras åsikter. Men vi måste också ha respekt för väljarna. Det mullrande missnöjet lyser med sin frånvaro. Gå ut och bilda opinion! Gå ut och bilda tryck i frågan! Det är så man får arbeta med politiken. Politiken har inte något självändamål, att vi skall stå här i talarstolen och tala vackert. Politiken är ett redskap för förändring. Man måste vara ute och prata med människor, diskutera de problem som finns och ta reda på vad människor tycker är de verkliga problemen. Sedan får man lägga fram ett förslag om hur man vill komma till rätta med det som man tycker är problematiskt - ett samlat förslag från en samlad opposition, som då skulle kunna vara alternativet, attraktivt nog för att kunna få ett brett stöd i ett val. Det gick inte i valet 1998. Ni får samla kraft inför valet år 2002. Men att nu, drygt sju månader efter valet, komma och säga att det krävs ett nyval - det finns ju inte något samlat alternativ för människor att ansluta sig till - tycker jag inte verkar riktigt klokt, uppriktigt sagt. Jag tror att det, som sagt, handlar om att ni vill försöka få vädra ert missnöje på det här sättet. Men jag tycker att det är oansvarigt att göra det genom att resa frågan om nyval, som ni ju också vet är omöjligt att förverkliga genom några parlamentariska initiativ. Det är inte möjligt att få fram nyval på det sättet. Vad skulle ett nyval i det här läget innebära? Vad skulle det innebära för synen på Sverige i andra länder? Vad skulle det innebära för stabiliteten, för företagens vilja att investera eller för framtidsplaneringen hos både företag och företagare och bland anställda människor i alla de olika branscherna? Det skulle kanske innebära flera månader av ovisshet om vad som skulle hända. Den reformpolitik som vi ju har ambitionen att driva skulle helt och hållet stanna upp. Är det ett klokt steg att ta i det läge som vi befinner oss i? Skulle det gynna den positiva process som nu pågår genom de satsningar som vi gör i vårbudgeten och genom de ytterligare satsningar som jag är övertygad om att vi kommer att göra i höstens budget? Vi har ett mål med det här samarbetet: Vi skall få ned arbetslösheten. Vi skall få en bättre rättvisa. Vi skall trygga välfärden. Vi skall få en bra tillväxt, också miljömässigt. Det målet och det uppdraget har vi, och det skall vi genomföra. Men allt är inte gjort nu och jag är inte nöjd med allt. Lars Leijonborg tog upp frågan om hur man skall se på spretigheten i samarbetet. Man skall se på den precis som det är. Vi är ju tre partier. Vi har olika uppfattningar i en del enskilda frågor. Vi lämnar inte de uppfattningarna när vi går in i samarbetet men vi är kloka nog att se på politiken som en helhet och att också i tid se på mandatperioden som en helhet. Det är tryggheten och stabiliteten i vårt samarbete. Det är så tryggt och stabilt att vi inte behöver låsa in oss i stängda sammanträdesrum utan att meddela oss med omvärlden, utan vi kan faktiskt kosta på oss att tala om att vi driver frågor och hur vi gör det. Det är inte ett uttryck för en svaghet i ett samarbete att man kombinerar det med en öpppenhet, utan det är ett uttryck för en styrka. Det finns möjligheter. Vi skall öppet föra fortsatta samtal med våra väljare. Jag tror att alla vet att det finns frågor där Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet kan ha olika uppfattningar men vi väger samman och tar ansvar för helheten. Det talar vi naturligtvis om. Det är alltså ett starkt samarbete, och det kommer att hålla mandatperioden ut. Jag uppmanar er: Åk ut och bilda opinion för era skattesänkningar för högavlönade och för era försämringar inom välfärdssektorn! Jag tror inte att ni kommer att lyckas. Jag kommer att bekämpa den typen av politik men jag kan ändå vara generös nog och önska er lycka till.

Fru talman! För en vecka sedan var jag med i en mycket trivsam debatt i Malmö där bl.a. Mona Sahlin deltog. Hon sade oprovocerat: Jag tycker att vi kan dela på skulden mellan borgerliga och socialdemokrater för vad som har hänt från 1976 och framåt. Fru talman, jag inbillar mig inte för en sekund att Göran Persson skall flyta upp till den hederlighetsnivån. Det var också intressant att höra Birger Schlaug. Vi är kanske några som av och till har undrat vad han fyller sina mycket kompakt fyllda pratbubblor med. Nu vet vi, fru talman! Det är från Kalle Anka. Det var patetiskt att höra att här skulle ett slags avledningsmanöver ske från statsministerns sida genom att säga att vi i dag borde tala om Kosovo och om att elever skjutits i USA. Ja, förvisso. Statsministern kan sitta där hela dagen när vartenda betänkande kommer upp här i kammaren och säga detsamma. Det var inget imponerande patetiskt försök till bortförklaring. Jag tror att vi alla är lika illa berörda av det. Försök inte att genom trick få det till att några här inte skulle vara engagerade i de frågorna! Fru talman! Jag är övertygad om att det, om vi vill vi kunna ge värdig vård och omsorg åt sjuka och gamla och om vi vill ha en skola som fungerar, handlar om att Sverige måste få det bästa företagsklimatet med expansiva företag som kan ge människor meningsfulla arbeten och som lyfter av oss den ofattbara kostnad på över 100 miljarder kronor som arbetslösheten kostar varje år. Vi måste sluta att totalt fixera oss vid relationen mellan vård och skatter och i stället nu koncentrera oss på relationen mellan vårdkvalitet och skolkvalitet och företagsklimatet. Man skulle faktiskt kunna hävda, och det är vad som gång på gång hävdas i OECD-rapporter: Säg mig hur bra ett lands företagsklimat är, så skall jag säga dig hur värdig vård och omsorg det landet kan ha. Göran Persson, visa förtroende för vårt lands företagare, avbyråkratisera och underlätta för företagare i stället för att misstro, visa förtroende också för familjerna, lita på att föräldrar kan välja barnomsorg och sluta socialisera familjerna! Hjälp till med att skapa konkurrensneutralitet, för det är väl ändå rimligt i en marknadsekonomi! Varenda en av oss begriper att svenska fiskare måste få konkurrera på samma villkor som danskar och norrmän. Alla förstår väl att den svenske bonden tycker att det är outhärdligt att finska och danska bönder skall ha bättre konkurrensvillkor än vad han själv har. Det borde naturligtvis också vara självklart att svenska åkerier skall ha samma förhållanden att arbeta under som åkerier har nere på kontinenten. Detta med att skapa konkurrensneutralitet är något som ger resurser. Gör som andra socialdemokratiska ledare i Europa och ta bort dubbelbeskattningen - inte för att gynna några få, utan för att Sverige skall få fart på tillväxten och börja klättra uppåt i välfärdsligan! Tvätta den svarta tjänstesektorn vitare genom att lätta på det orimliga skattetrycket! Höj inte högkostnadsskyddet för gamla och sjuka! Ta bort förmögenhetsskatten så att svenskar tar hem sitt kapital från utländska kapitalförvaltare och så att vi får fart på svensk ekonomi och resurser till det som vi alla talar om, nämligen vård, skola och omsorg! Låt alltså inte missunnsamheten styra! Fru talman! Jag måste också utnyttja den minut av taletiden som jag har kvar till att efterlysa lite klarhet i något som yttrades av Johan Lönnroth för Vänsterpartiet när budgetpropositionen presenterades. Han sade: Det är nödvändigt att Vänstern är med för att upprätthålla den internationella solidariteten och för att klara biståndsmålet. Jag trodde knappt mina öron. Biståndet skall ökas till 0,74 % av BNI. Men enligt vårbudgeten skall biståndet sänkas både år 2000 och år 2001. Detta yvs vänsterpartister över! Skall jag tolka Lönnroths uttalande så att regeringen och Miljöpartiet inte skulle ha gjort denna futtiga höjning om inte Vänsterpartiet hade visat klorna - eller vad man nu visade? Det var nödvändigt att Vänstern var med på detta, sade Lönnroth. Därefter har vi läst att utgiftstaket i budgeten förhindrar Sida att betala ut 1,4 miljarder kronor som man planerat för bl.a. nödlidande i Kosovo. Det hävdar Sidachefen Bo Göransson; detta, samtidigt som biståndsminister Pierre Schori kliver ur Herculesplanet på Tiranas flygfält och går runt bland chockade, utblottade och trakasserade medmänniskor. Är det avgörande också för detta simpla och upprörande dubbelspel att Vänstern finns med? Jag vill faktiskt ha klarhet i hur det är med de 1,4 miljarderna. Vi är alla upprörda och känner förtvivlan över de vedervärdiga bilder som medierna förmedlar dagligen. Nu vill vi ha en förklaring på hur det är med detta. Birger Schlaug sade t.o.m. att vi har världens bästa bistånd. Bäst i världen. Nej, den här gränsen på 0,7 % har tidigare kallats skammens gräns av Pierre Schori. Är det dessutom så att utgiftstaket ordnar till det så att man inte kan betala ut till de sämst ställda, då är det inte bara skammens gräns, då är det en skammens rodnad.

Fru talman! Göran Persson varnade de familjer som nu har köpt ett nytt hus för de fyra partier som har begärt denna debatt. Han menar att den politik vi har fört skulle innebära högre ränta och att svårigheterna för familjer som längtar efter ett eget hem skulle vara stora. Jag vill bara ha ett förtydligande på den punkten. Är det statsministerns uppfattning att Centerpartiet under de gångna åren har fört en oansvarig ekonomisk politik som lett till höga räntor? Är det statsministerns uppfattning? Jag vill också bemöta den fråga som statsministern tog upp om samordningen mellan de fyra partier som har begärt debatten i dag. Någon sådan finns inte, säger statsministern. Underförstått finns det naturligtvis en samordning mellan hans agerande, Jag hör, fru talman, Birger Schlaug säga att han nu har lyckats - jag kommer inte ihåg ordvalet exakt - att ta pengar från militären och stoppa vapentillverkning. Kort sagt har han drivit fram den politik som kommer att leda till att vi om fem år helt har avvecklat det militära försvaret. Fru talman! Det kan vara på det sättet som Birger Schlaug säger, att han har lyckats med det. I sådana fall, fru talman, existerar det någon annan uppgörelse, någon annan överenskommelse än den jag känner till. Det vore intressant att få besked på den punkten i samordningens tecken er emellan. Jag trodde nämligen att de var på det sättet att vi i Centerpartiet under den här mandatperioden, på grund av att vi vill se ett starkt modernt svenskt försvar, har en överenskommelse med regeringen om hur det skall utformas så att resurser som frigörs kan gå till vård och omsorg. Nu har man ett problem här, fru talman. Det kan vara på det sättet att jag har rätt. Jag utgår från och hoppas att det är på det sättet. Då, fru talman, pratar som vanligt Birger Schlaug strunt. Då bör statsministern korrigera på den punkten, annars hamnar vi i ett problem. Birger Schlaug brukar stå här och hälsa till TV tittarna, radiolyssnarna och dem som sitter på läktaren. Det är val artigt på sitt sätt. Men han skall komma ihåg att TV är ett grymt medium. Jag vet att många TV-tittare har sett en intervju med regeringens miljöminister. De har sett honom försöka hantera beskrivningen av den svenska miljöpolitiken. Jag skall inte beskriva hur den TV-intervjun var. Människor har sett den. Jag vet också att många människor såg ett inslag i TV för några dagar sedan som handlade om biståndsfrågorna. Där talade man mycket obarmhärtigt om vad regeringens och dess stödpartiers agerande på biståndsområdet har lett till - just stoppandet av de 1,4 miljarder som Alf Svensson tidigare nämnde. Människor har sett, fru talman och Birger Schlaug, den i sig förträffliga Åsa Domeij i Sidas styrelse åtminstone bildligt svettas över denna situation, inte riktigt kunna förklara hur det kan ha blivit på det här sätet. Hon talade om att man väl får ta upp detta på något sätt i partistyrelsen. Det är inte bra än. Det går bra att hälsa till TV-tittarna i dag, men glöm inte, Birger Schlaug, att TV-tittarna ser även annat än det som sker i den här talarstolen. Underskatta inte TV-tittarna och läsarna, Birger Schlaug! Det är klart att läsarna av dokument och av tidningar kan se vad det är som står i vårpropositionen om t.ex. skatteväxling. Där finns inget innehåll. Där står något som vi var överens om för tre fyra fem sex eller åtta år sedan i en utredning om skatteväxling. Det är vad som står. Hade det varit något konkret, fru talman, skulle Birger Schlaug naturligtvis kliva upp här alldeles strax och säga: Vi genomför si och så mycket, då och då och på de och de områdena. Men låt mig gissa, fru talman, att han inte kommer att göra det. Jag är beredd att slå vad, fru talman. Han kommer inte att gå upp och säga det. Han kommer att gå upp och säga något annat som inte innehåller siffror, som inte innehåller årtal och som inte innehåller ämnesområden. Så är det naturligtvis. Han är möjligen frustrerad över situationen, att det i stället i klartext står i vårpropositionen att man vill lägga skatt på biodrivmedel. Det står ju där. Det kan naturligtvis läsaren av det dokumentet mycket klart se. Jag är övertygad om att inte bara TV-tittarna utan även de som följer en sådan här debatt och skall rapportera om den vet att det är på det sättet. Var lite försiktig, Birger Schlaug, med att vädja om en inträngande granskning från TV-tittarnas sida. Det tycker jag. Den kan vara obarmhärtigare än man tror. Till slut, fru talman, menade jag allvar med att försöka få statsministern att förstå att det finns ett land bortom den här talarstolen, bortom de stora städerna. Där finns människor som är förtvivlade, människor som behöver stöd och möjligheter att leva och verka i sin hembygd. Det finns inget svar från regeringen eller de två partier som hjälper den.

Fru talman! Det är gapande tomt på regeringsbänken. Jag tycker att det hade varit intressant att få se ansiktsuttrycken på Göran Perssons regeringskolleger under den här debatten. Det var länge 18-1, men nu har också Margareta Winberg givit upp, såvitt jag kan se. Jag har ett par reflexioner över stödpartiernas inlägg. Gudrun Schyman sade: Vi har ett flerpartisystem och det tycker jag är bra. De flesta av oss skulle nog ha funnit den formuleringen något egendomlig. Men på något sätt kändes det rätt bra att Gudrun Schyman ändå uttalade den. Birger Schlaug sade att Lars Leijonborg är mycket ute bland väljarna. Det förklarar varför Folkpartiet är så litet. Det hade väl varit ett halvhyggligt skämt från vem som helt utom just ledaren för det enda parti i riksdagen som är ännu mindre än Folkpartiet. Det är också mycket bra att både Alf Svensson och Lennart Daléus har gått till storms mot uttalandena om biståndet som Birger Schlaug använde för att blåsa upp sig. Jag vet inte hur mycket ni förstår av de samtal ni deltar i med regeringen. Men sanningen kan ni få om ni talar med t.ex. tjänstemän på Sida. Det som nu skall ske är ett allvarligt hugg. Förutom det som har nämnts tidigare kan jag påpeka att när Birger Schlaug talar om skuldavskrivning är det mycket sannolikt att det är just skuldavskrivningsmöjligheterna som kommer att begränsas genom det hugg som nu sker. När jag satt och lyssnade på de båda presskonferenserna i måndags var det en person som stod bredvid mig. Efter en stund sade han. Ja, de kan i varje fall aldrig, aldrig mer tala om borgerlig splittring. Det var en felbedömning. Göran Persson är tydligen mäktig vad som helst. När hans regering rämnar inför folkets åsyn och det skall vara debatt om det börjar han tala om borgerlig splittring. Det är en viktig markering att denna debatt har begärts av den samlade borgerliga oppositionen. Man behöver inte vara särskilt lyhörd för att höra att det finns ett tydligt tillväxtalternativ till den nuvarande stagnationen. Väljarna borde ha alternativet att ge förtroendet till den grundsynen att forma Sveriges framtid. Vi vet på punkt efter punkt vad som skulle behöva göras. Näringsminister Björn Rosengren har sagt att vi i vårpropositionen kommer att få ett starkt tillväxtprogram. Alla bläddrar förtvivlat, men tillväxtprogrammet har fallit bort. Det finns inget tillväxtprogram. Det är möjligt att ett nyval skulle skapa en kort tid av osäkerhet, som Gudrun Schyman talar om, men det är långt bättre än tre år till av handlingsförlamning. Jag har plockat fram Göran Perssons bok. På s. 51 skriver han att Ingvar Carlsson gav honom fullt stöd för saneringsprogrammet. Det lönade sig inte för en fackminister att gå till statsministern för att få en sak överprövad. Några meningar senare står det att han inte kunde erinra sig något tillfälle då han blev sidsteppad eller överkörd i regeringen när det gällde saneringsprogrammet. Det är så det måste vara för en finansminister. En finansminister har ett tufft jobb. Tro inte ett ögonblick på att Sverige befinner sig i en situation där finansministrar inte behöver driva tuffa krav gentemot sina kolleger. Det fungerar inte utan statsministerns stöd. Det är många som har ställt frågan: Varför ringde Göran Persson Bosse Ringholm den där måndagförmiddagen? Jag är övertygad om att knappast någon annan hade svarat ja. Det behövs en extremt partilojal person för att gå in i finansministerjobbet efter de förutsättningar som Göran Persson har etablerat. Det är omöjligt att klara jobbet utan statsministerns stöd. Erik Åsbrink har avslöjat att det stödet har vid en serie av tillfällen saknats. Det är klart att efterträdaren därmed börjar i en oerhörd uppförsbacke. Detta är en politisk del av begreppet Göran Perssons ledarstil. Den politiska delen är bekymmersam. För min del får Göran Persson vara hur bufflig han vill. Det spelar ingen roll. De politiska inslagen i hans ledarstil måste kunna diskuteras. Dit hör att han genom att undandra Erik Åsbrink sitt stöd har skapat en stor osäkerhet om Sveriges framtida politiska kurs.

Fru talman! Hade det funnits någon heder i dessa fyra herrar, hade de åtminstone krävt en misstroendeförklaring. Nu blir allt lite löjligt. Ni gnäller på att en socialdemokratisk regering i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte driver en moderat politik. Detta är vad ni egentligen gnäller på. Det känns konstigt. Det måste vara väldigt avslöjande för alla som lyssnar på debatten. Ni kräver att andra skall driva er politik, annars tycker ni att det skall utlysas ett nyval. Det är löjligt. Vad är då alternativet? Kan Carl Bildts alternativ stå för ökad jämlikhet? Kan det stå för mer rättvisa, en bättre fördelningspolitik, en bättre miljöpolitik? Var och en som sitter hemma och lyssnar och var och en som sitter här vet att det inte kan bli så. Det finns en rågång när det gäller ideologi. En del menar att allt blir bättre eftersom vi som redan har det bra skall få det ännu bättre. Men det finns andra - där Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna ingår - som menar att det är i första hand de som har det sämst som måste få det lite bättre. Det är där skatterna skall sänkas. Det är därför det är viktigt att kommunerna får mer pengar. Jag blir lite förvånad över att höra Alf Svensson. Han talar vackert och har en fin retorik. Han har fått pris för sin vältalighet. Det förstår jag. Han är vältalig. Han talar vackert om skolan, om vården, om familjerna, om barnen. Jag var förra hösten ute i långt över 100 skolor. Jag både pratade och lyssnade mycket. Efter framträdanden satt jag med lärare, elever och sidopersonal - den lilla sidopersonal som finns kvar. Ett enda krav fastställdes överallt. I 95 % av fallen ville man ha fler vuxna i skolan. Vad är det som gäller i den svenska barnomsorgen? Fler vuxna i barnomsorgen. Det handlar om att ge rimliga löner till dem som arbetar inom barnomsorgen och till dem som arbetar inom skolan. Det skall vara rimliga löner och fler vuxna. Det innebär ökade kostnader. Jag undrar hur Alf Svensson med Carl Bildt som statsminister skall se till att kommunerna får mer pengar. Det är det han står och säger. Det har inte med etik och moral att göra. Erkänn i stället att ert alternativ inte kommer att tillföra mer pengar. Ni kommer att "surra" om allt möjligt annat, t.ex. att organisationer skall göras om. Det är väl i sig bra. Men till syvende och sist handlar det om fler vuxna i skolan och barnomsorgen, och det kostar pengar. Lennart Daléus har dåligt samvete för den tid Centerpartiet satt i regeringen. Nu passar ingenting av de nya miljösatsningarna. Nu är det skräp med 100 miljoner kronor till miljöforskning. Nu är det skräp med ett gigantiskt genombrott med 300 miljoner kronor till marksanering. Nu kan vi se slutet på all den förgiftade mark som i dag läcker gifter ned till grundvattnet. Lennart Daléus säger att de redan för åtta år sedan kom fram till att det skulle ske en skatteväxling. Men problemet var att det inte hände någonting. I vårbudgeten står det uttryckligen att skattesamtalen skall inriktas på en grön skatteväxling. Vi har t.o.m. hört Göran Persson säga det här och nu. I budgeten hänvisar man också till storleksordningen 3 miljarder kronor per år. Det är inte så mycket som vi vill, men det är åt rätt håll. Det var det som Lennart Daléus aldrig lyckades med under sin tid. Lennart Daléus ställde också frågor om militären. Det är riktigt att Centern och Socialdemokraterna har gjort upp om hur pengarna skall användas. Problemet uppstod den dag jag blev uppringd av en mängd upprörda människor och det framkom att ni och andra i försvarsutskottet var på väg att driva igenom höjda anslag till militären. Det var fråga om många miljarder kronor. Om ni hade fått igenom det förslaget, Lennart Daléus, hade det inte funnits många kronor till barnomsorg, vård, skola och miljövård. Vi ställde ett ultimatum, dvs. om detta skulle hända skulle vi lämna samarbetet. Åsbrink tyckte att det var bra. Jag tror också att Göran Persson tyckte att det var förbannat bra. Pengarna behövs i barnomsorgen. Pengarna behövs för miljövården. Pengarna behövs i skolan. Pengarna behövs inte för att satsa på nya vapenköp. De fyra herrarna, med sina fyra tomma pratbubblor, är ändå lite bisarra. De klagar över det som finns, och de klagar på det som faktiskt går i rätt riktning. Men framför allt är de bisarra i att de inte har framfört ett enda gemensamt alternativ.

Fru talman! Det var många som var förvånade förra onsdagen, när Bosse Ringholm så säkert och tryggt presenterade regeringens ekonomiska politik, över att han så snabbt gick in i rollen, så kraftfullt och med sådan pondus. Jag var inte förvånad; jag känner Bosse Ringholms kapacitet. Men det är inte det som är förklaringen, utan förklaringen är en annan. I socialdemokratin är det inte person det handlar om, utan det är politiken, sakfrågorna, vi sysslar med. Den politik som Bosse Ringholm presenterade i förra veckan i den här talarstolen är en politik som för vår del är förankrad i partikongresser, valrörelser, interna rådslag och i en riksdagsgrupp efter samtal och förhandlingar med andra partier i kammaren. Det är en känd politik. Där sätter vi sakfrågorna i fokus. Person spelar mindre roll i vår rörelse. Andra partier har en annan tradition, där enskilda individers avgång eller avhopp eller t.o.m. tillkortakommanden drabbar partierna och ändrar partiernas politik. Vi för resonemanget om inriktningen öppet och frimodigt, och sedan står vi för den gemensamt. Nu var det Bosse Ringholm som presenterade den, och det gjorde han på ett sådant sätt att det inte bryter mot den tradition eller den kultur vi har inom socialdemokratin. Så enkelt är det - eller precis så märkvärdigt är det, kanske man också kan säga. Jag har sagt att jag är förvånad över den här debattens förlopp, inte över att den begärdes - det var väl logiskt att oppositionen ville utnyttja detta tillfälle - men förvånad över att man inte kan redovisa ett alternativ. Jag är ännu mer förvånad över att höra Carl Bildt säga att det här inte alls handlar om nyval. Om det inte handlar om nyval eller om att redovisa ett alternativ, och om regeringen har stöd för sin proposition i riksdagen av 190 ledamöter, vad handlar då debatten om? Vad var då syftet med den? Om det uppfattas som nästintill kränkande att jag pekar på att den opposition som nu utmanar oss helt saknar egen politik, kan vi då hoppas på en förbättring på den punkten? Eller skall vi se en fortsättning i tangentens riktning? Efter det att jag kritiserade er från talarstolen här fortsatte Alf Svensson i nästa inlägg av bara farten och sade att utöver alla nya utgifter han utlovar nu skall också fiskarna ha sitt, åkeriägarna ha sitt och de som äger aktier ha sitt. Vad blir då kvar, Alf Svensson, åt dem som är sjuka och handikappade och åt alla dem som vi har anledning att se till att vi gemensamt tar det kollektiva ansvaret för i en välskött ekonomi? Fru talman! Den här debatten har visat att nyvalshotet från de borgerliga inte var allvarligt menat. Den här debatten har visat att det saknas alternativ politik. Den här debatten har visat att man tycker att Sverige är så starkt att man återigen kan börja slarva med de löften man ställer ut. Den här debatten har visat, fru talman, att oppositionen saknar ledning.

Fru talman! Den här debatten har tyvärr bekräftat att Sverige saknar ledning. Det var också därför som vi begärde denna debatt, för att vi här i kammaren skulle diskutera det som diskuteras i hela vårt politiska liv i övrigt och, vågar jag säga, i varje politiskt parti, nämligen svagheterna i regeringen, svamligheten i den politiska kursen och motsättningarna så som de har kommit till uttryck. Statsministern avvisar detta, vilket är föga förvånande - det ligger på något sätt i rollen. Han förefaller nästan nöjd med att han blev av med Margot Wallström, nöjd med att Anders Sundström inte är där och väldigt nöjd med att Erik Åsbrink inte längre är där. Han har rätt när han säger att detta är bara personer och att det handlar om politiken. Men politiken har ju gått i stå. Det händer ju ingenting. Business as usual är uppskov igen. Det är så det ser ut. Jag fick i min hand en redogörelse för Sveriges läge i världen, där man mäter konkurrenskraft. En del har blivit bättre, och en del har blivit sämre i Sverige. Betyget för politiken i Sverige går ned, ned, ned och är i bottenläge - det är inte bra. Det är helt enkelt så att vi behöver en tydligare politisk ledning. Såpoperan Rosenbad bromsar Sveriges framtidsmöjligheter. Nyval är det medel som finns för att åter ge politiken den kraft den behöver för förnyelsen och framtidsarbetet, och målet är just att vi skall få en politisk ledning värd detta namn. Sverige är värt en bättre regering.

Fru talman! Den här debatten begärdes, såvitt jag förstår, av borgerliga partiers ledare därför att det hade skett någonting nytt. Det skall ju vara någon aktuell fråga som debatteras när man begär en särskild debatt, och det skall vara ett nytt politiskt läge. Jag tror att de flesta som har lyssnat på den här debatten har förstått att det inte är ett nytt politiskt läge i den bemärkelsen att det är någon fara för regeringspolitiken, någon fara för det samarbete som finns mellan Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Dessutom har vi ett väldigt klart och tydligt uppdrag som vi fick i valet för drygt sju månader sedan. Det som möjligen är nytt, om jag skall försöka mig på en välvillig tolkning av varför debatten kommer till stånd, är just att det finns ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet och att det samarbetet fungerar. Det har det också gjort i många kommuner och landsting under mandatperioden 1994-1998, och det fortsätter nu i många kommuner och landsting. Det är ett gott samarbete, som vilar på en stabil grund. Den grunden är att vi vill ha en politik som ger människor jobb, som respekterar människors värdighet och som sätter rättvisan i högsätet. Det verkar fungera också i riksdagen, och det är alldeles nytt. Det är väl det som gör oppositionen så frustrerad, just att detta går och att vi manifesterar en politik som går åt det håll som vi har sagt att vi vill, dvs. mot jobb, rättvisa och solidaritet. Det som möjligen också är nytt är att det inte finns någon samlad opposition, att det inte finns något klart alternativ till den politik som nu drivs och pågår. Det är väl det som är ert problem, att ni som har begärt den här debatten har drabbats av en handlingsförlamning som opposition, att ni inte har förmått samla er till ett rejält alternativ. Ni gjorde inte det i valet 1998, och ni har inte presterat någonting i dag heller. Men skam den som ger sig.

Fru talman! Fiskarna skall ha sitt. Bönderna skall ha sitt. Åkerinäringen skall ha sitt. Vad blir då kvar? Jo, fungerande företag, som skapar resurser, som ger oss möjligheter. Om de inte får sitt och inte kan konkurrera, vad blir då kvar? Ja, Göran Persson förstås, men det räcker inte. Jag tror att vi är överens om att vård, skola och omsorg måste ha rejält med resurser. Men tänk om vi hade haft Finlands ekonomiska tillväxt! Jag gav uppgiften åt en medarbetare att räkna fram hur många fler miljarder man då skulle ha haft i våra stora landsting. Fru talman! Det är inte så att vi kräver att ni skall driva en borgerlig politik, som flera har varit uppe och sagt. Vi kräver bara att ni skall ha en politik. Vi vill utgå ifrån att den politiken skall skapa resurser till just vård, skola och omsorg - fler vuxna i skolan, fler vuxna i barnomsorgen, fler händer i vården, som Birger Schlaug tog upp. Där är vi överens. Men om vi fortsätter att tro att lösningen är att ligga fast vid det skattetryck, de skattenivåer och den fastlåsning som vi har får vi inte detta. Förutsättningen för att vi skall få större resurser är ett fungerande näringsliv. Det är ju där vi kan hämta resurserna. Tro inte fortsättningsvis att det är genom att skifta lite grann på skatterna här och där, utan det är genom att näringslivet fungerar och tar bort den arbetslöshet som i dag kräver mer än hundra miljarder åt de arbetslösa.

Fru talman! Miljöpartiet ställde ultimatum, säger Birger Schlaug, när man fick höra Centerns förslag i de försvarsöverläggningar som Miljöpartiet inte deltog i. Man ställde ultimatum när man fick höra talas om Centerns förslag till utformning av det svenska försvaret. Om man inte fick igenom sitt ultimatum skulle man lämna samarbetet med regeringen. Det innebär rimligen att det är Miljöpartiet som har fått igenom sin försvarspolitik. Samordna debatten lite nu, statsministern! Tala om om det är på det sättet. Är det så att Centerns förslag i överläggningarna avviker på någon väsentlig punkt från det som nu är beslutat? Är det på det sättet att Miljöpartiet är det parti som styr den svenska försvarspolitiken? Eller är det möjligen på det sättet att vi har medverkat till ett tydligt och klart beslut på försvarsområdet som leder till att vi får resurser just till de kommuner och just till den vård och omsorg som Birger Schlaug tror inte är med? Man kan tala om några miljoner till miljöarbetet när man har tagit bort en halv miljard från kretsloppsarbetet. Det är klart att man har lite resurser då. Problemet är, fru talman - vilket också denna debatt har visat - att det inte finns något konkret att ge människor som en följd av regeringens och dess stödpartiers arbete. Jag kan prata till människorna på landsbygden, i små orter och i jordbruket genom TV:n och säga att de har glömt er. Det är på det sättet. De har glömt er. Ni finns inte med i denna regerings och dess stödpartiers arbete. Det är också tydligt att det inte finns någon konkret skattepolitik för miljöarbete, utveckling och tillväxt i hela landet. Det finns inte med, helt enkelt. Det finns inget konkret för att förändra och förnya arbetsliv och företagsamhet. Det är så, fru talman.

Fru talman! Jag noterar att Birger Schlaug inte med ett ord berörde biståndet i sitt andra inlägg. Det finns ett inslag av politisk liturgi i en sådan här debatt. Det blir väldigt uppenbart när man sitter och lyssnar. Statsministern säger sådant som att politiken ligger fast och att personerna inte betyder någonting. Oppositionen kritiserar handlingsförlamningen. Göran Persson talar med stor tyngd och skicklighet, men det som till sist avgör är trovärdigheten. Människor minns ju att det är er splittring som har trätt i dagen. Människor hör ju att den samlade oppositionen kräver åtgärder för ett bättre tillväxtklimat och för fler jobb. Göran Persson säger att personerna inte betyder någonting. Men det var ju Göran Persson som talade om 18-1! Det var ju 19 personer som satt kring bordet. En tyckte en sak, och 18 tyckte någonting annat. Personerna betydde någonting. Mona Sahlin talar för åtgärder för att den hushållsnära tjänstesektorn skall kunna expandera. Aldrig, säger Margareta Winberg. Personerna betyder någonting. Björn Rosengren säger att man visst kan tänka sig slopad dubbelbeskattning. Aldrig, säger Gudrun Schyman. Personerna betyder någonting. En statsminister har flera ansvar att ta. Ett av dem är ansvaret för respekten för de politiska institutionerna. Det är någonting mer man måste ta ansvar för än det egna partiet. Hade Göran Persson känt ansvar för respekten för det politiska systemet hade han efter det sammanbrott vi nu har upplevt låtit väljarna ta ställning till Sveriges fortsatta kurs.

Fru talman! Nej, Lars Leijonborg. Som jag sade är jag inte nöjd med biståndet. Jag vill att det skall höjas mer. Vi vill också att man inte skall vara så hård när det gäller taken för biståndet. Vi tycker från Miljöpartiet att det är den viktigaste frågan, men inbilla inte mig att det hade gått lättare att diskutera denna fråga med moderaterna. Gör inte det. Alf Svensson talar om skola, barnomsorg, vård, etik och moral. Jag förstår fortfarande inte hur Alf Svensson gång på gång kan säga dessa vackra ord i talarstolen, när kristdemokraterna i Stockholms landsting sänker skatten med 40 öre. En miljard försvinner, som skulle kunna användas till sjukvården. Man går med på att sänka skatten i Stockholm också. Vad leder det till? Hur många tusen människor skulle kunna få jobb för de pengarna? Hur många fler vuxna hade kunnat arbeta i skolan och barnomsorgen för de pengarna? Jag tycker också att det är viktigt att diskutera tillväxt och tillväxtens innehåll. Om jag åker hem till Alf Svensson och diskar hans disk och han åker hem till mig och diskar min disk, och vi sedan krockar på vägen med Göran Persson i hans bil, ökar tillväxten. Ekonomin ökar, särskilt om vi tar betalt av varandra och betalar skatt. Men kvaliteten i det samhället ökar inte. Det är kvaliteten och innehållet i tillväxten om är så viktigt, och därför är det avgörande att vi får en grön skatteväxling som stimulerar rätt ekonomisk tillväxt - en hållbar tillväxt. Sedan skall vi inte inbilla oss att vi kan låta vår kaka i vår del av världen växa så mycket. Naturresurserna och råvarorna till den kakan tar vi hela tiden från den fattiga delen av världen, och vi ställer inte upp på det. Det är beklagligt att Alf Svensson gör det.

Fru talman! Låt mig allra först säga till Lennart Daléus att jag inte tror att Centern kommer att medverka till förfallna statsfinanser. Det tror inte jag. Det förtroendet har jag för Centerpartiet efter nära samarbete. Sedan vill jag också säga att den ekonomiska vårpropositionen nu ligger på riksdagens bord, stött av 190 av riksdagens 349 ledamöter. Till det skall nu utarbetas alternativ. De alternativen har vi fått en aning om i dag i denna debatt. Det är klart: Om det är det som vi nu har fått redovisat som är den alternativa regeringspolitiken, och om den skulle bli verklighet, är Sverige mycket illa ute. Vad som förvånar mig mest är att man ingenting har lärt. Det som förvånar mig ännu mer, kanske, är att man så svart målar Sverige. Vi har skaffat 100 000 nya jobb det senaste året. Vi kan tillföra 103 miljarder kronor ackumulerat till vård, skola och omsorg under de närmaste åren. Inflationen är lägst i Europa. Räntorna är t.o.m. lägre än Bildts euroränta. Tillväxten är högre än i Europa i övrigt. Dessutom får folk återigen reallöner i plånboken. Vi kan höja barnbidragen och pensionerna. Det är så Sverige ser ut nu. Det går åt rätt håll, men inte tillräckligt fort. Vi är stolta, men inte nöjda. När jag har lyssnat på debatten har jag förstått att det inte var nyval man egentligen ville ha. Det var inte misstroendeförklaring som ställdes. Det var ingen ambition att redovisa en alternativ politik det handlade om. Det var någonting annat. Vad är det ganska svårt för mig, och säkert också för dem som har följt debatten, att riktigt förstå. Låt mig säga så här, generöst och öppet: Om inte misstroendevotum ställs, överge då demonstrationspolitiken och samarbeta för Sveriges bästa under resten av den här mandatperioden, så som andra partier gör i den här kammaren. Sverige blir bättre om vi alla hjälps åt.

Fru talman! Det är faktiskt fjärde gången vi debatterar stat-kyrka-frågan här i kammaren. 1995 fattades principbeslutet om ändrade relationer och sedan följde alla utredningar, statliga och andra. Sedan grundlagsändringarna nu är avklarade återstår det materiella innehållet, närmare bestämt frågorna om begravningsväsende, kyrkoantikvarisk ersättning och finansiering, m.m. Två synpunkter har givits allt större vikt alltsedan principbeslutet: att reformen skall ske i största möjliga enighet och att lösningarna skall vara långsiktiga. Konstitutionsutskottet har för sin del levt upp till kravet på konsensus, i varje fall i ett avseende. Jag tänker på lösningen av problemet med begravningsavgiftens grundlagsenlighet. Normgivningsmakt - som t.ex. fastställande av en obligatorisk avgift - kan inte delegeras till församlingarna, visar det sig, när dessa förlorar sin kommunstatus från årsskiftet. Vi kom så småningom fram till att det var nödvändigt att ett offentligt organ får en formell beslutanderätt i fråga om avgiftssatsen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Avgiften för dem som tillhör kyrkan kan däremot ses som en del av kyrkoavgiften, och tillhörigheten är ju frivillig. I de två fall där kommuner är huvudmän för begravningsväsendet uppstår inte heller något problem med normgivningsrätten, i varje fall inte ett problem på samma sätt. Lösningen blev alltså att den myndighet som regeringen bestämmer - vi har föreslagit Kammarkollegiet - kommer att fastställa begravningsavgiften för de icke tillhöriga. Jag tror att det var värdefullt att konstitutionsutskottet kunde enas i en sådan här principiellt viktig fråga. Jag tycker också att lösningen är acceptabel. Genom att församlingarna även i fortsättningen får vara huvudmän för begravningsverksamheten tillgodoser vi ju också ett väsentligt krav som bl.a. kyrkomötet formulerat. En annan viktig förutsättning för hela stat-kyrka-reformen var hjälpen, genom Likställigheten med andra trossamfund löstes genom att också dessa kan få uppbördshjälp. I detta sammanhang måste jag än en gång påpeka hur egendomlig konstruktionen av avgiften är. Genom att avgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten kommer kyrkan, även efter frigörandet från staten, att direkt påverkas av alla de förändringar av grundavdrag, reseavdrag och annat som riksdagen ganska säkert kommer att besluta om framöver. Denna gång nöjer jag mig med att påpeka att vi har sagt detta i vår kommittémotion än en gång, och jag påpekar det också på detta sätt. Men i övrigt måste ju initiativet till förändring komma från kyrkan själv på denna punkt. Kravet på långsiktighet, som jag inledningsvis nämnde, har flera gånger understrukits av KU och andra instanser. Beträffande den kyrkoantikvariska ersättningen skrev den eniga utredningen om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen att överenskommelsen borde sträcka sig över 25 år. Regeringens förslag omfattar däremot endast åtta år, från år 2002 till år 2009. Det finns åtskilliga andra exempel på bristande långsiktighet i propositionens förslag, som jag skall återkomma till strax. Men först ett ord till om begravningarna. En egendomlig detalj i propositionen är förslaget att en del av transporterna, närmare bestämt den transport som sker från bisättningslokal eller liknande och till exempelvis ett krematorium, skall ingå i begravningsavgiften. Det är en opraktisk ordning. Begravningsbyrån kan på så sätt komma att ersättas av en annan transportör den sista resan. I värsta fall kommer huvudmannen själv att ordna den transporten i egen regi, vilket ju skulle krångla till systemet ytterligare. Även av texten i propositionen framgår det att förslaget i denna del är illa genomtänkt. Det talas om att "det är en fråga som får lösas i den praktiska tilllämpningen". Detta är bakgrunden till reservation 1 i betänkandet. Grundtanken bakom det kyrkoantikvariska bidraget tycker jag är helt riktig. Det är förstås ett allmänintresse att t.ex. medeltida kyrkor bevaras, alltså inte bara ett intresse för dem som tillhör trossamfundet Här visar sig också en viss brist på långsiktighet. Den statliga utredningen i frågan förespråkade ju en avtalsperiod på 25 år. Nu blir det till år 2009. Därefter heter det att nya överväganden skall göras. Jag tycker också att man kan ifrågasätta om i varje fall andan i principöverenskommelsen lever kvar i förslaget när man inte ger något bidrag alls de två första åren. Skall man lämna ett kyrkoantikvariskt bidrag och utfäster sig att göra detta från statens sida, och sedan fastställer bidraget till 0 kr för första året och 0 kr för andra året, kan man ju ifrågasätta om det verkligen utgår något bidrag. Jag tycker också att det är ett svagt argument när regeringen och utskottsmajoriteten hänvisar till det s.k. miljardprogrammet för kyrkliga jobb och menar att på grund av detta miljardprogram är inte behovet av kyrkoantikvariska åtgärder så stora de närmaste åren. Det är ju nämligen så att de här jobbskapande åtgärderna inte alls kom att inriktas mot i första hand antikvariskt värdefull egendom av olika praktiska skäl. Ett litet ord också om finansieringen och de ekonomiska regleringarna. Här blir bristen på långsiktighet tydlig. Det finns ett krav på departementet, som föreslår exempelvis reformer, på statsfinansiell neutralitet. Detta är säkert befogat i många fall. I det här fallet är det lite svårt att tillämpa eftersom det är en så speciell reform där en del av det som är det offentliga i dag avskiljes och övergår till en privaträttsligt bestämd sfär. Exempelvis de s.k. administrativa avgifterna, som det talas en hel del om i propositionen, hänger naturligtvis ihop med församlingarnas kommunstatus, dvs. pengar som kyrkan i dag genom församlingarna betalar in till staten hänger samman med att församlingarna är kommuner. Detta upphör vid sekelskiftet. Det är ju svårt att egentligen se det rimliga i att det på något sätt skall kompenseras av kyrkan. Det är ju det som är själva reformen att församlingarna lämnar den offentligträttsligt reglerade sfären. Sedan tycker vi också att det är olyckligt att man hotar med att återkomma med nya skatter och avgifter. Det går mot den strävan efter långsiktighet och tydliga regler som ändå har präglat mycket av reformen. På s. 260 i propositionen står det t.ex. så här: 2000-2009 inte är statsfinansiellt neutral kommer regeringen att överväga att under perioden och för tiden därefter införa någon form av avgift eller skatt för att uppnå statsfinansiell neutralitet." Beträffande skattefriheten för prästlönetillgångarna har regeringen och därmed också utskottsmajoriteten väl valt en kompromissväg. Dessa tillgångar blir under en begränsad tidsperiod skattebefriade. Även utskottsmajoritetens skrivningar och propositionen andas en viss förståelse för att det här kanske egentligen inte borde utgå någon skatt. Det är en speciell typ av egendom, som kyrkan har fått kanske redan på medeltiden och vars ändamål alltid har varit kyrkans förkunnelse. Dessutom är det så att själva relationsförändringen eller reformen inte syftade till den här typen av skatteförändringar. Det är, som sagt, en mycket speciell egendom, som faktiskt har varit skattebefriad sedan 1280. Det var långt innan det egentligen fanns något modernt Sverige. Alltså: En viss bristande långsiktighet och några lite onödiga hot om att återkomma med avgifter är skönhetsfläckar i det här förslaget. Det är t.ex. inte riktigt bra när det apropå kyrkoantikvarisk ersättning står på följande sätt på s. 141 i propositionen: " Som framgår i avsnitt 13 kommer regeringen att överväga att under perioden och för tiden därefter införa någon form av avgift eller skatt. - En sådan finansiering av den kyrkoantikvariska ersättningen skulle innebära att det blir tydligt för var och en att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena är en gemensam angelägenhet som bekostas av alla, både kyrkotillhöriga och icketillhöriga. Vidare skulle det innebära en markering av de kyrkliga kulturminnenas särskilda värde." Jag tycker att här är en lite underlig psykologi. Man tror att det skall bli en särskild entusiasm för de kyrkoantikvariska värdena genom att man särskilt markerar för skattebetalarna att de får betala en speciell skatt eller avgift för detta ändamål. Det är en något diskutabel psykologi. Dessutom är det principiellt diskutabelt också från en mera allmän utgångspunkt. Vi skall inte ha specialdestinerade eller, som man ofta säger, öronmärkta skatter eller avgifter, och det verkar ju av formuleringen att döma som om det här handlade om det. Det är, som sagt, vissa skönhetsfläckar i förslaget. Men skall man vara helt uppriktig och så gott det går leva upp till kravet på enhällighet, är det kanske ändå lämpligt att avsluta med konstaterandet att mycket av det som nu beslutas tas i ganska stor enighet och att vi nog alla tycker att det är bra att reformen går vidare utan fördröjning, så att denna viktiga förändring kan fullföljas på ett lyckligt sätt. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Kammaren har nu att ta ställning till några av slutstegen i en mycket lång process, vars mål är skiljandet av kyrkan från staten. Jag skall inte ta upp tiden med någon historisk exposé över förhållandet mellan statsmakt och religiös makt i vårt land utan bara konstatera att det här har tagit lång tid. Det har tagit lång tid att komma fram till ett beslut som eftervärlden helt säkert kommer att uppfatta som självklart och ofrånkomligt. Det är självfallet fullständigt orimligt att en stat som har ambitionen att vara en demokratisk stat, där yttrandefrihet och religionsfrihet hör till grundstenarna, håller sig med en statskyrka, att ett av de många religiösa samfund som finns i vårt land skall ha ställning som del av statsapparaten. En demokratisk stat måste både formellt och reellt vara konfessionellt neutral. Oavsett om vi är kristna, muslimer, hinduer eller buddister eller om vi är hedningar, spiritister eller ateister - oavsett på vilken fason vi söker vår egen salighet - skall vi som medborgare ha samma anledning att känna förtroende för staten, för de folkvalda organen och för myndigheterna. Förstatligad religion är något lika orimligt som en religiös stat. Den 1 januari 2000 skiljs Svenska kyrkan från staten - eller rättare sagt: Då skiljs Svenska kyrkan nästan från staten. Det är därför som vi i de officiella dokumenten talar om ändringen av relationerna mellan staten och Svenska kyrkan. Riksdagens majoritet kunde nämligen 1995, när principbeslutet fattades, inte samla sig till ett konsekvent beslut. Svenska kyrkan skulle, menade man då, även efter sekelskiftet ha en särställning i vissa avseenden jämfört med andra samfund. Denna brist på konsekvens, närmare bestämt när det gäller huvudmannaskapet för begravningsväsendet, är orsaken till de intrikata grundlagsproblem som konstitutionsutskottet nu i elfte timmen tvingades ta itu med. Vänsterpartiets principiella hållning är att begravningsväsendet inte skall vara en angelägenhet för ett av de religiösa samfunden i vårt land. Få saker är så säkra som det faktum att vi alla, oavsett eventuella religiösa trosföreställningar, kommer att dö och att våra kvarlevor skall tas om hand. Som regeringen själv understryker i propositionen: Ansvaret för en väl fungerande begravningsverksamhet vilar ytterst på samhället. Vad vore då mer naturligt än att låta huvudmannaskapet ytterst vila på de borgerliga kommunerna, alltså att övergå från de kyrkliga kommunerna, som har upphört, till de borgerliga kommunerna - en lösning som för övrigt redan finns i Stockholm och, om jag inte missminner mig, Tranås. Inom Svenska kyrkan fanns och finns emellertid ett stort motstånd mot en sådan lösning, ett motstånd som man kan anta vilar på en rädsla att förlora sin ställning i samhället om man fråntas ansvaret för en viktig samhällelig uppgift. I principbeslutet 1995 var det därför sagt att Svenska kyrkan även fortsättningsvis skulle vara huvudman för begravningarna. Jag tycker att det är högst beklagligt att riksdagens majoritet den gången stannade för den här kompromissen. Det är olyckligt såväl ur religionsfrihetens som ur konstitutionell synpunkt. Begravningsväsendet skall på något sätt betalas, och detta föreslås ske genom en inkomstrelaterad obligatorisk begravningsavgift, i realiteten en skatt. Att det verkligen är fråga om en skatt understryks av att avgiften, som regeringen hade tänkt det, skall drivas in tillsammans med övrig inkomstskatt av skatteförvaltningen. Avgiftens storlek skall dock enligt regeringens förslag fastställas av huvudmannen, dvs. av Svenska kyrkans församlingar. Det innebär att en stor del av befolkningen, de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, genom lag tvingas betala en avgift, i realiteten en skatt, som de inte har några demokratiska möjligheter att påverka. Här uppstår ett problem som inte bara är politiskt eller principiellt utan ett grundlagsproblem. Konstitutionsutskottet har efter en mycket noggrann prövning och analys funnit att den lösning som regeringen hade föreslagit inte är förenlig med grundlagen; eller om vi skall vara lite försiktigare: att det inte är självklart att denna lösning är grundlagsenlig. Det är nämligen så enligt regeringsformen att s.k. normgivningsbeslut inte får delegeras till privaträttsliga subjekt, t.ex. företag eller ideella organisationer. Förvaltningsbeslut kan delegeras, men inte normgivningsmakten. Vad är då ett normgivningsbeslut? Utskottet skriver på s. 12 i betänkandet att normgivningsbestämmelser i princip kännetecknas av att de är bindande för myndigheter och enskilda, att de utgör generella föreskrifter, varför de inte uttryckligen skall avse ett konkret fall utan ha generell tillämpbarhet. Förvaltningsbeslut handlar däremot typiskt om verkställighet av generella regler i enskilda fall. Ett beslut som säger att alla med en viss inkomst skall betala 30 % i skatt är ett normgivningsbeslut. Skatteförvaltningens beslut att medborgare Andersson med personnummer si och så skall betala 85 568 kr i skatt för 1998 är däremot ett förvaltningsbeslut. Beslut om begravningsavgiftens storlek är mot den bakgrunden helt klart ett normgivningsbeslut. Utskottet har dock funderat på om besluten om begravningsavgiften i församlingarna skulle kunna betraktas som en samling av en lång rad enskilda förvaltningsbeslut, nämligen för var och en av de avgiftsskyldiga i församlingen. De här personerna är ju i princip kända när beslutet fattas. Vi menar dock att det vore att tänja argumenten lite för långt. Ett sådant synsätt är bara alltför uppenbart konstruerat för att komma runt grundlagen. En annan invändning som rests är att beslut om kommunal skattesats faktiskt inte betraktas som normgivningsbeslut. Det anses bero på att den kommunala beskattningsrätten är grundad direkt i 1 kap. 7 § regeringsformen. Beslut om kommunal skattesats skulle således vara ett förvaltningsbeslut, eller möjligen en helt egen kategori av beslut. Eftersom kostnaderna för begravningsväsendet tidigare ingick i kyrkoskatten, som ju var en kommunalskatt, skulle dessa besluts karaktär av icke-normgivning så att säga följa med över till Svenska kyrkan i dess nya roll som en från staten självständig organisation. Även detta något subtila resonemang har utskottet funnit vara ohållbart, eller i vart fall diskutabelt. Eftersom konstitutionsutskottet anser att det vore mycket olyckligt om man i efterhand skulle kunna ifrågasätta om de beslut riksdagen fattat är förenliga med grundlagen har vi funnit det nödvändigt att finna en annan lösning. Den lösning vi nu enhälligt föreslår är i korthet följande. Regeringen eller den myndighet regeringen utser kommer att fastställa begravningsavgiftens storlek för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkans församlingar. Undantagna är de kommuner som redan i dag är huvudmän för begravningarna. Där fattas beslutet av kommunen. Det är ingen vacker eller elegant lösning lagtekniskt sett. Men det är en grundlagsenlig lösning. Från Vänsterpartiets sida har vi aktivt medverkat till den, och vi står bakom den. Men vi framhåller i ett särskilt yttrande att vår principiella uppfattning alltjämt är att kommunerna bör vara huvudmän för begravningsväsendet. Med en sådan lösning skulle det här problemet över huvud taget inte ha uppstått. Det skulle i och för sig berövat grundlagsexperterna och KU en del intressanta diskussioner, men det hade ändå varit att föredra. Slutligen några ord i all hast om övriga frågor i detta betänkande. Regeringen föreslår att en kyrkoantikvarisk ersättning skall utgå till Svenska kyrkan. Vi har inget att invända mot detta. Våra kyrkor är en del av vårt kulturarv. De har byggts och bekostats av den svenska allmogen, även om pengarna ibland har tagit omvägen över någon adelsman, och de är därför ett gemensamt ansvar. Den kyrkliga kulturminnesvården bör som annan kulturminnesvård finansieras solidariskt över skattsedeln. Där är vi överens. Vi har dock två principiella invändningar. Vi menar att riksdagen inte bör binda sig vad gäller den kyrkoantikvariska ersättningens storlek ända fram till år 2009. Vi menar att denna utgift självfallet måste behandlas som alla andra poster i statsbudgeten, och riksdagen måste vara fri att justera sin bedömning av vilken ersättning som är rimlig och möjlig varje gång budgeten fastställs. Vi avvisar också de tankegångar som finns i propositionstexten om att införa någon särskilt öronmärkt avgift eller skatt för detta ändamål. För det andra menar vi att beslut om fördelning och användning av den kyrkoantikvariska ersättningen bör fattas av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, givetvis efter ett nära samråd med Svenska kyrkan. Det finns inga skäl att den kyrkliga kulturminnesvården skall skötas annorlunda än annan kulturminnesvård. Vad gäller statlig medverkan vid betalning av kyrkoavgift och avgift till trossamfund vidhåller vi vår uppfattning. Statens fiskala maktinstrument skall inte användas till att driva in trossamfunds medlemsavgifter. En sådan sammanblandning av statens och de enskilda trossamfundens angelägenheter är inte förenlig med principen om statens neutralitet i religionsfrågor. Vi har accepterat att en sådan uppbördshjälp av praktiska skäl ges till Svenska kyrkan under en övergångstid, men vi motsätter oss att uppbördshjälpen utvidgas till andra trossamfund. I övrigt får jag hänvisa till de reservationer som finns bifogade till betänkandet. Jag står bakom

Fru talman! Jag skall bara lämna några korta synpunkter på KU18 om staten och trossamfunden. Först kan vi notera att processen med åtskiljande av stat och kyrka fortgår, eller skall vi säga kyrkans befrielse från staten. Det sker i betydande enighet. Med denna process kan vi uttala en mycket stor tillfredsställelse. Den kyrkoantikvariska ersättningen har varit föremål för synpunkter i de två tidigare inläggen, och vi har också en del synpunkter på den delen. Redan i 1995 års principproposition framhölls det att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena är en angelägenhet för hela samhället och att det inte är rimligt att den totala kostnaden bärs enbart av medlemmarna i Svenska kyrkan sker år 2000 vore det också enligt vår mening naturligt att den kyrkoantikvariska ersättningen lämnas från denna tidpunkt. Men det finns i regeringens förslag inte någon sådan ersättning för åren 2000 och 2001. Det innebär enligt vårt synsätt ett avsteg från principbeslutet. Därför bör regeringen i samband med budgetpropositionen till hösten återkomma med nytt förslag som också innefattar en kyrkoantikvarisk ersättning för åren 2000 och 2001. Vi har även synpunkter på den tid den kyrkoantikvariska ersättningen skall utgå. Den omfattar tiden fram till år 2009. Enligt vårt synsätt är den tiden alltför kort. Det finns här ett behov av långsiktighet och stabilitet. En rimlig period bör enligt vår mening vara minst 25 år. En annan fråga som diskuterats i betänkandet är de s.k. prästlönetillgångarna. De har i huvudsak tillkommit genom gåvor och donationer till enskilda församlingar från församlingsbor eller andra privatpersoner. De har, som Nils Fredrik Aurelius tidigare var inne på, många gånger ett medeltida ursprung. De skäl som talar för att prästlönetillgångarna även i framtiden skall vara skattebefriade är främst egendomarnas unika ursprung och karaktär samt att deras identiteter och ändamål inte bör förändras i samband med relationsförändringen. De är också en viktigt komponent i det utjämningssystem som är en viktig förutsättning för att kyrkan skall upprätthålla en rikstäckande verksamhet. Mot den bakgrunden bör enligt vår mening inte någon tidsgräns införas i den lagstiftning som nu antas om beskattningen av prästlönetillgångarna. Fru talman! Vad sedan gäller begravningsverksamheten kan vi notera att det i det föreliggande förslaget finns vissa religionsfrihetsproblem. Svenska kyrkan blir begravningshuvudman även för ickekristna trosbekännare, bortsett från de platser där kommunen utgör huvudman. På sikt måste den situationen förändras så att religionsfriheten respekteras i större utsträckning. Det har vi markerat genom ett särskilt yttrande i betänkandet. En inte oviktig fråga är det praktiska utförandet vid en begravning. I förslaget förutsätts att huvudmannen skall ha ansvar för transporterna från bisättningslokal fram till graven. Det förefaller ganska opraktiskt att huvudmannen skall överta ansvaret bara för en begränsad del av transporten. Oftast sköter begravningsbyrån hela processen. På den punkten skulle vi vilja ha ett nytt förslag till riksdagen. Fru talman! Kristdemokraterna står bakom ett antal reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Mycket i betänkande 18 från konstitutionsutskottet har antagits i mycket stor enighet, vilket är viktigt i denna stora fråga som är en del i processen att skilja kyrkan från staten.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 Riksdagen har fattat ett principbeslut 1995 innebärande att kulturminneslagens skydd för kyrkliga kulturminnen skall behållas även vid ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan därför att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena är just en angelägenhet för hela samhället och svenska folket. Därmed har man också konstaterat att kostnaderna inte enbart skall bäras av Svenska kyrkans medlemmar. Det som framgår i betänkandet är att Svenska kyrkan skall ha rätt till viss ersättning mellan 2002 och 2009 för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen. Men samtidigt anges en viss tveksamhet om långsiktigheten. Det anges att det kan bli nödvändigt att sänka ambitionsnivån efter denna tioårsperiod. Vad jag vill säga är att man kan acceptera att det i dag kan finnas svårigheter att bedöma just omfattningen av kostnaderna. Därför är det som anges reservationen viktigt; att det snarast eller skyndsamt tillsätts en utredning för att utvärdera och följa nivån på den kyrkoantikvariska ersättningen. Jag stannar härvid, och jag yrkar som sagt var bifall till reservation 5 och i övrigt till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Religionsfriheten är en del av de medborgerliga fri och rättigheter som omfattas av rätten att hysa och uttrycka personliga övertygelser. Det innebär också att var och en har rätt att sammansluta sig i eller stå utanför religiösa samfund. En följd av religionsfriheten är också att staten förhåller sig neutral i trosfrågor. För oss liberaler har kampen för religionsfrihet alltid varit mycket central. En viktig utgångspunkt för Folkpartiet liberalerna är att Svenska kyrkan inte skall vara föremål för en sådan särbehandling att den också efter relationsförändringen kan betraktas som en bärare av en statsreligion och i viss mån utgöra ett offentligrättsligt subjekt. Vad gäller den nu aktuella propositionen vill jag uppehålla mig vid förslagen rörande begravningsverksamheten, kulturminnena och effekterna när det gäller skattetrycket och för den enskilde. I direktiven till Begravningsverksamhetskommittén anger statsrådet att ansvaret för att anordna och hålla särskilda begravningsplatser för icke kristna trosbekännare inte längre borde ligga på Svenska kyrkan. Av det skälet prövade kommittén olika lösningar, bl.a. att lägga ansvaret på kommunerna eller länsstyrelserna. Men regeringen har ändå kommit till slutsatsen att det, trots de uttryckliga ställningstagandena i direktiven till Begravningsverksamhetskommittén, är bäst att pastoraten skall ha ansvaret för att anordna särskilda begravningsplatser för den här gruppen, som alltså står utanför Svenska kyrkan. Vi i Folkpartiet anser att det av religionsfrihetsskäl hade varit bättre om regeringen hade kommit fram till en lösning i enlighet med de ställningstaganden som finns redovisade i direktiven till utredningen. Enligt vår uppfattning kan det inte var rimligt att staten uppdrar åt Svenska kyrkan att, efter relationsförändringen vid tusenårsskiftet, fortsätta att ansvara för att ordna avskilda begravningsplatser för personer som valt att stå utanför varje kristet samfund. Det blir ju så att allt större grupper i framtiden kommer att stå utanför församlingarna och därför vilja ha egna begravningsplatser. Det finns alltfler människor som har olika typer av religiös uppfattning. Av respekt för dessa människor borde regeringen mycket mer aktivt ha sökt en lösning för att hitta en lämplig huvudman utanför Svenska kyrkan. Men regeringen har tydligen inte velat göra det. Vi i Folkpartiet ser inte det här som ett problem. Vi anser att länsstyrelserna borde vara mycket lämpliga huvudmän för den här uppgiften. Av riksdagens principbeslut följer att kulturminneslagens skydd skall behållas även vid ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Vidare uttalades att relationsförändringen inte bör leda till försämrade förutsättningar för vård och underhåll av de kulturhistoriska värdena inom kyrkan. I princippropositionen framhölls också att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena är en angelägenhet för hela samhället och för svenska folket. Det är inte rimligt att den totala kostnaden för de här allmänintresset bara bärs av Svenska kyrkans medlemmar. Därför bör Svenska kyrkan enligt principbeslutet kunna få viss ersättning för vård av kulturhistoriskt värdefull egendom. Regeringens förslag nu innebär ett årligt stöd på i snitt 200 miljoner kronor fr.o.m. år 2002 t.o.m. år 2009. Det här vill Folkpartiet se som en övergångslösning inför ett fullständigt skiljande mellan staten och kyrkan. Vi vill sedan inte ha några särlösningar för ett enda samfund. Målet måste vara att vården och underhållet på sikt får en principiell lösning som är gemensam för alla samfund. Folkpartiet ställer därför inte upp på regeringens löfte att innan tidsperioden löper ut överväga en fortsatt finansiering enligt den modell som nu kommer att tillämpas t.o.m. år 2009. Regeringens resonemang om att det genom att kyrkoskatten upphör finns utrymme att höja de statliga skatterna med 7 miljarder kronor för att förstärka den offentliga sektorns finanser kan vi folkpartister inte ställa upp på. Det är en helt orimlig form av skatteväxling. Vi anser inte heller att det är rimligt att regering och riksdag skall tillhålla Svenska kyrkans församlingar eller några andra frivilliga samfund eller föreningar att sänka sina medlemsavgifter. Det måste ju vara en uppgift för respektive samfund eller förening att ta ställning till. Det är därtill en nästan omöjlig uppgift att skilja ut reformens ekonomiska effekter från de skäl som en församling kan ha för att höja eller sänka sin kyrkoavgift. En självklar konsekvens av detta är naturligtvis att den framtida kyrkoavgiften inte ingår i de samlade skatterna. Slutligen, fru talman, vill jag säga några ord om transportkostnaderna i samband med begravningar. Regeringens förslag innebär att vissa transportkostnader skall inrymmas i de tjänster som ingår i begravningsavgiften. Men det här förslaget är så utformat att bara en del av transporterna omfattas. Det handlar om sådana transporter som sker efter det att stoftet kommit till bisättningslokalen eller liknande. Innebörden av det här är väldigt oklar. Regeringen har också konstaterat att det inte är möjligt att i lag precisera alla förutsättningar i detalj utan att frågan måste tillämpas i den praktiska hanteringen. Det förefaller också opraktiskt att huvudmannen för begravningsverksamheten skall överta ansvaret för en begränsad del av transporterna. Det förslaget anser vi från Folkpartiet vara så illa förberett att det inte kan bli föremål för lagstiftning. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla Folkpartiets reservationer i den här frågan, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Det har varit snårigt att ta sig igenom det här betänkandet under utskottsbehandlingen, men i de avgörande frågorna har vi ändå kunnat samlas kring acceptabla lösningar. Det gör att relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan kan hålla sitt tidsschema och bli verklighet vid årsskiftet till det nya millenniet. Miljöpartiet har tre motioner kopplade till det här betänkandet. Utskottet har i stort sett tillgodosett våra yrkanden vad gäller två av dem. I motionerna K16 och Kr274 vill vi att kyrkan i större utsträckning än i dag bör hållas öppen för alla och att kyrkobyggnaderna i ökad utsträckning görs tillgängliga för konserter o.d. Just kyrkobyggnaderna har ofta utmärkt akustik och bra utrymme för olika sorters, inte minst specialinriktade, publika evenemang. I ett annat yrkande, i motion K16, vill vi ha en tydligare tidsangivelse för överläggningarna om den kyrkoantikvariska ersättningen efter år 2009. Utskottet förutsätter i samma anda att underlaget skall finnas tillgängligt senast vid slutet av år 2008. Vi ställer oss bakom den föreslagna kyrkoantikvariska ersättningen så som den är föreslagen i betänkandet eftersom vi anser att det är ett samhälles ansvar att bidra med förvaltning och förädling av vårt kulturarv. Detta får inte minska med relationsändringen. Ett tredje yrkande handlar om att länsstyrelserna skall få resurser för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt kulturminneslagen. Utskottet utgår från att regeringen i budgetarbetet bevakar att så sker. I det här fallet är det också troligt att regeringen faktiskt kommer att göra det. Ovanstående motionsyrkanden föranleder alltså inga reservationer från vår sida. Det allra snårigaste i betänkandet, och som flera har varit inne på, har givetvis med huvudmannaskapet för begravningsverksamheten att göra. Det allra enklaste vore, menar både vi i Miljöpartiet och Vänsterpartiet i våra motioner, att låta kommunerna stå för det, så som förhållandet redan är i Stockholm och Tranås. Men vi har alltså godtagit kompromissen med tanke på att frågan om begravningsverksamheten varit en så viktig del i den tidigare samförståndslösningen mellan stat och kyrka. Det innebär att begravningsavgiften för dem som inte tillhör Svenska kyrkan fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i stället för av den församling som är huvudman för begravningsverksamheten. Undantagen är alltså Stockholm och Tranås. Utskottet anser att övervägande skäl talar för att den myndigheten blir Kammarkollegiet. På det sättet löste utskottet problemet med osäkerheten vad gäller grundlagsenligheten och vad som i det här fallet skall anses vara normbeslut respektive förvaltningsbeslut. Jag ser det också som en styrka att vi i utskottet i en fråga som denna kunde samla oss och finna en något knagglig men ändå gemensam väg framåt. Fortfarande anser jag emellertid, fru talman, att det hade varit ett smidigare och framför allt ett mer konsekvent förhållningssätt till religionsfrihetens krav att låta kommunerna vara huvudmän för begravningsavgiften. Av samma anledning som samhället tar på sig ett självklart ansvar för att hjälpa oss att födas till det här livet, borde samhället också ha huvudansvaret för att hjälpa oss att lämna det, menar jag. I vårt särskilda yttrande, som vi har gemensamt med Vänstern, påtalar vi att regeringen tidigare mer aktivt borde ha sökt just en sådan lösning. Med tanke på den kompromiss som vi nu alla ställt oss bakom är väl detta inte en fråga för de närmaste åren, men jag utgår ifrån att nästa gång begravningsavgiften aktualiseras är det just en sådan här, mer konsekvent lösning som blir den naturliga. Fru talman! I motion K14 har vi i Miljöpartiet vänt oss mot att Svenska kyrkan eller annat trossamfund skall ha en särskild uppbördshjälp av staten. Vi tycker att det är självklart att begravningsavgiften skall behandlas separat och betalas över skattsedeln, medan trossamfunden själva får hantera övriga avgifter för sina verksamheter. Enligt skatteutskottets uttalande, som också stöds av konstitutionsutskottets majoritet, skall man se stödet mot bakgrund av bl.a. statens krav att Svenska kyrkan skall upprätthålla en demokratiskt uppbyggd rikstäckande verksamhet. Samtidigt menar man av jämställdhetsskäl att samma erbjudande skall ges till andra trossamfund. Men ges detta erbjudande till andra trossamfund av samma anledning, nämligen att en demokratiskt uppbyggd verksamhet skall upprätthållas? Jag bara undrar och har svårt att se slutet på en sådan tankekedja. Erbjudandet innebär ju i praktiken att alla andra registrerade trossamfund efter regeringsbeslut skall kunna få biträde med uppbörden av avgift. Det gäller alltså alla frikyrkor, alltifrån Livets Ord till Scientologkyrkan. Dessutom kan i förlängningen, vad jag förstår, en hel rad andra registrerade livsåskådningsgrupper och föreningar komma i fråga. Eller hur? Och detta, krasst uttryckt, bara för att inte Svenska kyrkans ekonomi skulle drabbas av en drastisk försämring. Fru talman! Jag förstår inte detta. Jag och Miljöpartiet anser att inget trossamfund, inte heller Svenska kyrkan, behöver statlig hjälp med att ta in avgifter. Därför har jag reserverat mig i frågan och har också i reservationen fått stöd av Vänstern. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9

Fru talman! Frågan om vem som skall ha ansvar för begravningsplatserna är väldigt omdiskuterad. Jag kan personligen känna att det vore skönt om kommunerna hade ansvaret. Men enligt de uppgifter som jag har fått vill inte kommunerna ta på sig detta ansvar. Jag tycker att regering och riksdag skall vara väldigt försiktiga med att lägga på kommunerna uppgifter som de inte vill ha. De har fullt sjå med att klara de uppgifter som de har. En annan komplikation är också att begravningsplatserna i dag till stor del ligger omkring en kyrka. De ligger alltså på kyrkans mark. Att man har löst problemet i Stockholm så pass bra beror ju på att man har så många separata begravningsplatser som inte ligger i direkt anslutning till kyrkan. Jag hoppas att de olika församlingarna i det praktiska arbetet i fortsättningen kan lösa detta på ett smidigt sätt. Men jag tycker inte att vi skall föreskriva kommunerna dessa uppgifter när de känner att de inte vill ha dem och när Svenska kyrkan vill behålla ansvaret för begravningsplatserna.
Fru talman! Jag vet inte varifrån Helena Bargholtz har fått uppgiften att kommunerna inte vill ta det här ansvaret. Det är möjligt att det har gjorts någon enkät. Kommunförbundet har möjligen gjort någon. Det vet inte jag. Men frågan är om kommunerna verkligen har fått sig tilldelad frågan om de vill ha ett ansvar för begravningsverksamheten som en del i ett helhetsansvar för människorna i kommunen. Som jag nämnde nyss hjälper kommunerna folk att födas och ser till att vi kommer till den här världen på ett bra sätt. Därför menar jag att det vore fullt naturligt att de också hjälper oss att lämna den här världen på ett naturligt sätt.
Fru talman! Då vill jag säga att det faktiskt inte är kommunerna som hjälper folk att födas, utan det är landstingen. Det är också landstingen som i praktiken kanske hjälper folk när de går bort. Det är i så fall ett annat ansvar. Jag har i alla fall inte än så länge hört någon säga att landstingen skall ha ansvaret för begravningsplatserna. Problemet som jag har pekat på och som jag tycker är angeläget är vem som skall ha ansvaret för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan och som inte ens är kristna. Här tycker jag att det skall vara en annan huvudman, och vi från Folkpartiet har föreslagit att det skall vara länsstyrelserna.
Fru talman! Landstinget är ju också en kommun, som du vet. Eftersom både Tranås och Stockholm tydligen klarar av detta, funderar jag lite över vad som är skillnaden mellan dessa kommuner och de övriga i landet. Vad är den avgörande skillnaden? Varför accepterar de här två kommunerna att ta detta ansvar, som jag ser som ett väldigt naturligt ansvar för en primärkommun?

Fru talman! Det har varit en lång resa. Det är många frågor som har varit aktuella. Efter att frågan har behandlats av den förra riksdagen och av denna under de två mandatperioderna har nu frågan närmat sig en lösning. Vi fattar nu det andra delbeslutet, och det är fjärde gången, vilket har påpekats, som frågan är uppe i denna kammare. Vi lär få ytterligare en gång på oss till hösten innan hela reformen har satts samman. Men det har ju också hänt ganska mycket utanför det här huset. Jag tog med mig några av de utredningar som i dag ligger till grund för det betänkande som vi nu har att hantera. Dessutom har över 3 000 remissinstanser yttrat sig i frågorna. Så detta har verkligen engagerat Sverige, kyrkor och samfund i första hand men även många andra instanser. Betänkandet handlar inte bara om begravningsverksamheten och ytterligare någon fråga, utan det är faktiskt en lång rad ämnen som nu summeras. Begravningsverksamheten och kyrkoantikvarisk ersättning är frågor som har behandlats. Handlingsoffentligheten, som hänger samman med de offentligt reglerade uppgifterna som ligger kvar hos Svenska kyrkan, tas också upp. Anställningsavtalet för offentliganställda inom kyrkan behandlas. Frågan om registrerade trossamfunds förhållande till staten i övrigt i skattehänseende har också varit föremål för utredning och behandlas nu i proposition och i detta betänkande, därtill också avgiften till trossamfund. Jag tycker att detta är en spännande reform. Vi har redan hört en del årtal i luften. Jag skall inte nämna några ytterligare. Vi har haft en del historiska exposéer tidigare när vi har diskuterat de här frågorna. Men när man, som Nils Fredrik Aurelius gjorde, kan rota fram årtalet 1280 inser man vilket enormt spänningsfält som vi här rör oss med. Man inser också de komplikationer som hänger samman med detta långa historiska arv. Vad som måste sägas för att klarlägga själva positionen i dessa frågor tror jag är att Svenska kyrkan, med dessa beslut, fortsätter att sköta vissa offentligrättsligt reglerade uppgifter men att Svenska kyrkan inte längre är en del av det allmänna. Jag tror att man är ute i ogjort väder om man tror att man bakvägen får in en statskyrkodimension genom att hänvisa till en del av de frågor som nu är aktuella. Detta är mycket renodlat både i lagtext och i hanteringen och innebär en tydligt åtskillnad mellan å ena sidan den rättsliga juridiska ställningen och å andra sidan de speciella uppgifter som nu måste tas om hand på ett särskilt sätt. Fru talman! Jag väljer att i fortsättningen kommentera några av de synpunkter som har kommit fram från mina meddebattörer i den här frågan. Nils Fredrik Aurelius hänvisade till det principbeslut som fattades här i kammaren den 8 december 1995, men det verkar som om han glömt bort vad en del av det här principbeslutet faktiskt innehöll. I huvudsak fanns de frågor som vi nu behandlar med och låg till grund för de utredningar som jag tidigare visade upp. Där fanns också frågan om hur man nu skall ta hand om den särskilt kulturhistoriskt värdefulla egendomen. Redan då fanns det aviserat ett förslag om en särskild skatt. Det fanns också ett resonemang om nödvändigheten av att hela folket är med och betalar och inte bara de som tillhör Svenska kyrkan. Nu valde regeringen att i nuläget inte leverera ett förslag om en särskild skatt. Den är förbunden med vissa andra problem, men utredningen hade faktiskt ett sådant förslag. På ett sätt hade det, som det har citerats ur regeringens proposition, varit en sorts klarhet med en sådan lösning. Då hade det varit så uppenbart att alla var med och bidrog. Man hade sett det i själva skatteuträkningen. Nu väljs en lösning där detta finansieras över statsbudgeten i övrigt. Regeringen har valt - och KU:s majoritet har ställt upp på det - att hitta en lösning som innebär en upptrappning de närmaste nio tio åren. Jag tycker inte att det är så alldeles orimligt. Jag tycker att den hänvisning till miljardprogrammet som har gjorts är ganska rimlig. Nu diskuterar man ju att Svenska kyrkan tar över detta kostnadsansvar i ett läge där stora insatser gjorts delvis med statliga pengar. Det är naturligtvis svårt att gå ned på ett enskilt objekt eller en enskild kyrka och säga att nu är den restaurerad, renoverad eller reparerad på en sådan nivå att man klarar av detta tidsperspektiv. Om man tittar på det totalt sett, med den kostnadsmassa som detta innebär framöver, tycker jag nog att det är en ganska rimlig lösning som är vald. Jag tror att det vore olyckligt om detta bakades in i den normala budgethanteringen, som andra har föreslagit. Det är bra att det ligger i ett långsiktigt perspektiv. Det finns också reservationer som säger att man skall ha en särskild utvärderingsgrupp här. Det ligger ju egentligen i själva förslaget, eftersom det efter år 2009 skall hanteras på ett nytt sätt. Jag tycker att det är en ganska god långsiktighet, och jag räknar med att det stöd som finns i dag för Svenska kyrkans ansvar att sköta den kulturhistoriskt värdefulla egendomen kommer att finnas här i riksdagen även om tio år. Det finns en övergripande fråga som också var med i principbeslutet. Det är att reformen skall vara statsfinansiellt neutral. Det är inte alldeles enkelt att räkna på detta, men det har naturligtvis inneburit en begränsning såväl för utredningarna som för regeringens hantering av frågan. Med de beräkningar som nu är gjorda bedömer man att detta i huvudsak är en sådan neutral lösning. Detta motiverar den typ av lösning som nu är vald när det gäller den kulturhistoriskt värdefulla egendomen och dess finansiering och övriga kostnader som hänger samman med detta. Dit hör ju också frågan om ett eventuellt utvidgat skatteutrymme. Det skall inte ses som ett förslag om förnyade skatter, utan det handlar mer om en diskussion om den totala ekonomiska situationen. Nu talar vi om Svenska kyrkan som huvudman för begravningsverksamheten. Det är naturligtvis en speciell fråga att hantera. Kommunerna har avvisat detta ansvar, eftersom de såg stora problem med att ta hand om det. Det skulle kanske fungera i ett antal tätbefolkade områden, men jag ser uppenbara problem med att man i hela landet, och inte minst i glesbygden, skulle få en sådan här ansvarsöverföring. Jag tycker att Svenska kyrkan har skött det här ansvaret oerhört väl. Det blir ännu tydligare formulerat att Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter, som huvudman för begravningsverksamheten, nu får ett ansvar också för att ta hand om och värdera de eventuella synpunkter som finns på hur man vill ha frågan omhändertagen i ett enskilt fall. Det kan gälla människor som har en annan bekännelse. Det kanske i första hand drabbar dem som har en icke-kristen bekännelse, men i ett längre perspektiv kan jag mycket väl tänka mig att människor med en kristen bekännelse som tillhör ett annat samfund också skulle vilja välja en annan lösning. Där finns också ett ansvar för dem som inte tillhör något trossamfund. Jag har lite svårt att se att själva begravningsfrågan skall göras till en så religiös fråga, om ni vill förstå mig rätt. Det handlar ju om ett generellt mänskligt omhändertagande och hänger ihop med en värdig död och ett värdigt omhändertagande. Jag tror att den kritik som på principiella grunder har riktats mot detta inte är förankrad i någon erfarenhet av hur detta fungerar. Man tar ett slags teoretisk utgångspunkt när vi i själva verket har ett praktiskt problem. Svenska kyrkan har visat stor kompetens och stor känsla för de här frågorna. Jag har också en del synpunkter på religionsfriheten. Jag tycker inte att det förslag som nu ligger är oförenligt med religionsfriheten, snarare tvärtom. Jag vill avsluta med att ta upp en intervju med en doktorand som doktorerade den här veckan i Uppsala utifrån den katolska kyrkans perspektiv. Jag tycker att han gör en riktig iakttagelse av hur religionsfrågorna har tagits om hand i vårt land. Hela reformen om en ny relation mellan staten och kyrkan tog sin utgångspunkt i ett slags negativ religionsuppfattning när frågan rullade upp under 50 och 60-talen. Nu har den, inte minst genom invandringen, fått en annan karaktär där man både ser och värderar trossamfundens och religionens roll i samhället. Den perspektivförändringen såg han ganska tydligt utifrån ett katolskt perspektiv. Då tycker jag att det är ganska rimligt att man, som konsekvens av att Svenska kyrkan i fortsättningen får stöd och hjälp med uppbörden av dem som tillhör den, också ger den rätten till övriga trossamfund. Från början fanns det en ganska stor tveksamhet till den här frågan i flera frikyrkosamfund och i andra samfund, men i dag är frågan väl förankrad. Att registrerade trossamfund kan få hjälp med uppbörden kommer sannolikt att innebära att en stor mängd olika trossamfund kommer att lämna in en begäran om detta. Jag tycker att det är ett bra tecken på att reformen är väl förankrad, väl avvägd och har ett gott stöd. Fru talman! Jag tycker att detta är ett mycket bra betänkande och ställer mig bakom det.

Fru talman! Jag kan hålla med Pär Axel Sahlberg i mycket av det han sade om begravningsväsendet. Jag tror att det är viktigt att vi uppfattar kyrkan som ett slags entreprenör åt det allmänna när det gäller begravningsväsendet och inte som ett trossamfund, särskilt inte när det har att göra med omhändertagandet av icke tillhöriga. Däremot föreligger det här onekligen ett visst pedagogiskt problem, vilket också har avspeglats i en del motioner. Jag skall avstå från att kommentera det som har nämnts här om kommunernas eller landstingens ansvar för att vi finns till. Jag tycker att det finns en stark övertro på många håll för den roll som kommuner och landsting spelar för vår existens. Jag har emellertid en liten fråga till Pär Axel Sahlberg om begravningsfrågan. Det verkar som om många av oss har svårt att se poängen i detta förslag att en del av transporterna skall ingå i begravningsavgiften. Pär Axel Sahlberg kanske kan vara lite pedagogisk och förklara vad det är som är så bra med detta och som gör att det är ett bra förslag trots de invändningar och den oklarhet som finns också enligt propositionen med detta förslag. Jag har också en lite allvarligare fråga. Hur kan Pär Axel Sahlberg mena att det i propositionen sägs att den ekonomiska uträkningen är klar och att man i huvudsak har klarat av detta, när man ju uttryckligen ändå talar om att man kan återkomma med nya skatter eller avgifter riktade mot kyrkan? Pär Axel Sahlberg talar om att det skall föras en diskussion. Det är ju en synnerligen förmildrande omskrivning för det ganska uttryckliga hot som finns om att återkomma med nya skatter eller avgifter och som ju lite grann talar emot dessa allmänt omfattande krav på långsiktighet och tydliga förutsättningar som vi alla har talat om.
Fru talman! I dessa dagar vet vi ju hur komplicerade gränsdragningar är, och detta med transporter inom begravningsverksamheten är väl ett bra uttryck för det. Jag tycker att Anders Svärds utgångspunkt i utredningen i fråga om begravningsverksamheten, och som remissinstanserna i huvudsak ställde sig positiva till, nämligen att huvudmannen för begravningsverksamheten har ett tämligen heltäckande ansvar för de frågor, omhändertaganden och transportfrågor som hänger samman med begravningarna, är rimlig. Nu tror jag inte att det i praktiken kommer att bli ett så stort bekymmer, utan jag tror att begravningsentreprenörerna, som i dag tar hand om kroppen efter begravningen, i huvudsak kommer att göra det även i fortsättningen. Men det finns en lång rad frågor som ändå skulle ha hängt i luften om inte förslaget hade omfattat denna fråga. Jag tror alltså att den reaktion som har funnits och som också syns i vårt betänkande är överdriven i denna fråga. När det gäller frågan om nya skatter och avgifter liksom frågan om finansieringen av underhållet av den kulturhistoriskt värdefulla egendomen hänger detta naturligtvis ihop med frågan om statsfinansiell neutralitet.

Jag tror alltså att Nils Fredrik Aurelius kan vara lugn på denna punkt. Men det är väl bra att man har öppningar för att finansiera detta totalt sett? Nils Fredrik Aurelius förslag om en 25-årig lösning nu på dessa grunder hade kanske inte varit bättre ur ansvarstagandesynpunkt när det gäller vare sig statens finanser eller neutraliteten.
Fru talman! Begravningshuvudmannens övergripande ansvar för det som sker finns under alla omständigheter. Det är inte direkt kopplat till att en del av transporterna skall ingå i begravningsavgiften, eller hur? Jag förstod inte riktigt vad det skulle vara bra för att krångla till systemet på detta sätt. Men Pär Axel Sahlberg får en möjlighet till att reda ut detta för mig och andra tvivlande. Jag vill ställa en fråga om den statsfinansiellt neutrala lösningen. Pär Axel Sahlberg säger att det är bra att man håller öppet för diskussioner om skattehöjningar. Det kan jag egentligen inte tycka i något sammanhang, men särskilt inte i ett sådant här speciellt sammanhang där ju tanken var att det skulle vara tydliga och överblickbara förändringar som skulle genomföras. När man då antyder att det i detta sammanhang kan komma att krävas ytterligare skattehöjningar är det ju faktiskt lite mot den andan och inte alls att bara hålla någon dörr öppen i all vänlighet, utan det är ett slags hot. En lite mer principiell fråga är ju om man över huvud taget skall acceptera specialdestinerade skatter eller avgifter. Det finns ju formuleringar i propositionen som onekligen tyder på att det skulle kunna handla om det. Jag har tidigare underkänt psykologin i att det är så bra att en viss skatt är specialdestinerad därför att det då är tydligt vad den går till och att det skulle vara så bra för själva ändamålet. Det kan man nog ifrågasätta. Dessutom är det principiellt mycket diskutabelt, som Pär Axel Sahlberg säkert vet. Är det verkligen så lämpligt att i en sådan proposition komma med förslag om specialdestinerade skatter?
Fru talman! Jag sade faktiskt inte att vi skall hålla öppet för skattehöjningar, men det tycker jag att vi skall göra, liksom för skattesänkningar. Men vad vi skall hålla öppet för är ju att reformen skall bli statsfinansiellt neutral. Det är ju det som är själva frågan. När det gäller lämpligheten av specialdestinerade skatter tycker jag att man kan diskutera det. Och jag tycker kanske inte att det är en generellt bra lösning, även om det är en god pedagogik i det, dvs. att man ser sambandet mellan inbetalda pengar och kostnader. Men jag vill varken utveckla eller överdriva den dimensionen, utom möjligen i just denna fråga, eftersom vi här har en historisk reform och frågan över huvud taget aldrig har behövt tas om hand tidigare. Staten och kyrkan har så att säga samkört i denna fråga från reformationen. Dessförinnan har vi en annan historik i fråga om den kyrkliga egendomen. Därför fanns en sådan diskussion med i principbeslutet. Det fanns ett behov av att flytta kostnadsansvaret från dem som bara tillhör Svenska kyrkan till hela svenska folket. Att det därför finns med i diskussionen är ju ett uttryck för att denna lösning ändå är principiellt möjlig. Men att man ändå inte har löst detta är å andra sidan ett tecken på att det är svårlöst. Låt oss därför återkomma i denna fråga, om vi nu sitter i denna kammare när det börjar gå mot 2010

Fru talman! Jag kan inte ta lätt på denna fråga om ansvaret för begravningsplatser för icke-kristna. Det är kanske en sak om man är helt neutral och helt likgiltig i denna fråga. Men vi har ju många ickekristna som mycket starkt har tagit ställning för att tillhöra en annan religion, t.ex. muslimska religioner. Vi har också blivit uppvaktade av representanter för Humanetiska förbundet. Dessa icke-kristna människor känner mycket starkt att detta är fel. Jag tror inte att det är så stora problem om man tillhör olika kristna samfund. Därför kan jag förstå det som sades från den katolske forskaren, nämligen att man inte såg något problem därifrån. Det handlar därför framför allt om de icke-kristna och om att vi måste tillgodose respekten för deras religionsfrihet. Man tillsatte också en särskild kommitté, nämligen Begravningsverksamhetskommittén, som tog upp denna fråga mycket seriöst och bedömde den. Men sedan blev det ingenting av den. Jag tycker att det är beklagligt att man inte mera aktivt arbetar för den här frågan med en gång.
Fru talman! Jag tror att det i grunden är en missuppfattning att det på vägen skulle ha funnits någon sorts tanke om att vi också efter döden skulle sorteras in i konfessionella eller icke-konfessionella kategorier. Denna fråga tar ju sin utgångspunkt i dagens lösning, och den hänger i sin tur ihop med historien då denna fråga över huvud taget aldrig behövde vara aktuell, på 1700 och 1800-talen, eftersom man då både var svensk och tillhörde kyrkan på en gång. Det fanns då inte något bekymmer med någon uppdelning, med vissa undantag. Religionsfriheten var ju för övrigt större i Sverige för icke-svenskar än för svenskar, och det är ju en del av illustrationen av hur detta har hanterats. Nu har vi ett läge där Svenska kyrkan fortsatt får ansvaret för denna samhälleliga uppgift men får ett specificerat krav på sig att ta hand om de särskilda frågor som gäller människor som inte tillhör Svenska kyrkan utan tillhör andra trossamfund eller som har tagit avstånd från trossamfund och ser till att dessa människor får en begravning som motsvarar deras krav och behov. Men när det gäller upplåtare av begravningsplats i övrigt som vi i dag har, på judiska begravningsplatser, på muslimska begravningsplatser och kanske på ytterligare någon, så har frågan om att också ha helt icke-konfessionella kyrkogårdar inte diskuterats någonstans på vägen, åtminstone inte på någon formell nivå. Jag tror inte ens att de kommunala kyrkogårdarna rimligtvis kan betraktas på det sättet. Men det är möjligen en mera semantisk fråga. Man kan möjligen också reflektera, om man nu skall vara lite mer filosofisk, vad det ligger för värden i att efter döden försöka värdera den konfessionella eller icke-konfessionella anslutningen. Det borde vara ett ganska litet problem för den som inte har en tro. Det är möjligt att det faller utanför det här resonemanget. Det som Helena Bargholtz tar upp har inte varit föremål för prövning på annat sätt än att Svenska kyrkan nu får ansvar för att detta sker på ett bra sätt för alla.
Fru talman! När en särskild kommitté har tittat på denna fråga om kommit med ett förslag har man väl ändå haft tankar åt ett annat håll. Hur vi sedan uppfattar tiden efter döden och vad vi tror om det är synnerligen personligt. Jag kan tänka mig att det för många personer skulle kännas riktigt och rimligt att inte ingå i något slags gemenskap efter döden med kristna om man själv känner att man inte är kristen.

Fru talman! Alla som är aktiva i föreningslivet vet att det inte alltid är så lätt att driva in medlemsavgifter. Jag kan avslöja att det t.o.m. i Vänsterpartiet krävs ett visst mått av tjat ibland. Jag förstår fuller väl att Svenska kyrkan gärna vill ha hjälp av staten med att driva in medlemsavgifterna. Om man själv skulle räkna ut medlemsavgiften för var och en och skicka ut inbetalningskort osv. skulle det krävas rätt så mycket arbete. Risken finns naturligtvis att man skulle förlora av del av sina i dag ganska många medlemmar. Jag förstår också att även andra trossamfund skulle vilja komma i åtnjutande av denna service. Detta betvivlar jag inte. Men vad är den principiella grunden för att låta staten driva in medlemsavgifter åt ideella organisationer, som ju trossamfunden är? Om det skulle finnas en sådan principiell grund, varför inte åt andra ideella organisationer som idrottsföreningar, Röda korset, Amnesty och varför inte politiska partier? Vari ligger konsekvensen i det ställningstagande som bl.a. socialdemokraterna har gjort i detta?
Fru talman! Den sista frågan, hur man ser på detta med olika organisationer, tycker jag är den principiellt intressanta i diskussionen. Det är inte helt uteslutet att den kommer tillbaka på olika sätt. När vi eventuellt skall diskutera den i framtiden måste vi ta vår utgångspunkt i det här nu liggande förslaget. Utgångspunkten är att vi i dag - eftersom Svenska kyrkan är en del av det allmänna - ser skatten till de olika offentliga nivåerna som en mer eller mindre naturlig del av hur ett samhälle organiseras, och det uppkommer ett behov efter reformens genomförande vid årsskiftet att avgiften till Svenska kyrkan tas om hand. Det tycker jag är ganska rimligt. Det är många som har varit inne på det. En del tycker att detta skall vara tillfälligt, andra tycker som jag att det här kan vara en permanent lösning. Det är utgångspunkten. Då uppkommer en situation där vi får ett slags praxis där det finns ett sådant system för ett trossamfund. Det förefaller ganska rimligt att detta system också breddas till övriga trossamfund. Nu tror jag att många trossamfund skulle få problem med Mats Einarssons begrepp om medlemsavgift, för det är någonting som normalt inte tillämpas alls i de här trossamfunden, utan de bygger helt och hållet på kollekter och gåvor. Där har det tidigare funnits en principiell diskussion om huruvida man skall blanda in staten. Jag skulle vilja tolka det här mera positivt, som att staten och vi i denna kammare nu säger att vi värderar religionens roll, som en av spelarna på samhällets arena, som så viktig att detta erbjudande nu ges. Men mera praktiskt kommer det sig av den historiska bakgrunden.
Fru talman! Då måste jag ändå konstatera att det inte finns någon principiell grund för det här ställningstagandet, utan det är enbart grundat på de praktiska problem som uppkommer vid skiljandet av staten från Svenska kyrkan. Jag inser också de praktiska problemen. Därför har Vänsterpartiet stött att man som en övergångslösning hjälper till med indrivandet av medlemsavgifterna. Men jag förstår fortfarande inte varför man dels måste permanenta en principiellt tveksam lösning, dels utvidga den till andra organisationer där inte dessa praktiska skäl finns.
Fru talman! Det är möjligen en fråga som skulle kräva en lite längre mässa än en tvåminutersreplik, för då är vi inne på frågan om religionens roll. Det låter som att Mats Einarsson - och kanske en del andra i debatten - lever kvar i ett perspektiv där vi så att säga skulle kunna befria oss från den religiösa dimensionen. Jag är personligen inte av den uppfattningen. Jag tror att många människor med eller utan tro delar min uppfattning, att religionen spelar en oerhört stor roll. Det finns positiva inslag, men vi kan självfallet sätta frågetecken för en del andra former av religiös aktivitet som vi kanske inte är så positiva till. Men för det grundläggande behovet i ett samhälle av en diskussion om värderingar, hur ett samhälle och värderingar byggs upp spelar religionen en unik roll som inte självklart kan jämföras med vare sig Amnesty eller en idrottsklubb i det här sammanhanget. Det är för min del den principiella grunden. Att den skulle kunna få ett genomslag bara i sig tror jag dock inte på, eftersom vi inte är där ännu att vi värderar religionen som en samspelare på den samhälleliga arenan. Där har naturligtvis den praktiska historiska bakgrunden spelat en roll. Jag har mycket enkelt för att försvara den, men jag har också stor respekt för dem som tycker att ett trossamfund är som vilken förening som helst, vilket jag menar att det inte är. Jag menar också att den lagstiftning som vi nu antar i Sveriges riksdag faktiskt uttrycker ett annat synsätt. Varför gav vi annars en nästan grundlagsenlig karaktär för de lagar som gäller för Svenska kyrkan och trossamfunden? Jo, det finns naturligtvis skäl för att på ett särskilt sätt värdera och räkna med religionens roll i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag har egentligen samma fråga som Mats Einarsson med anledning av den motion som jag skrivit när det gäller den statliga hjälpen med uppbörden av avgiften. Jag förstår att Pär Axel Sahlberg inte ser något problem i framtiden med den hjälpen, dvs. att den kan sprida sig, att man kan ställa krav från andra trossamfund och ideella organisationer och grupperingar. Just andra ideella organisationer och grupper tror jag kommer att ställas inför frågan: Skall vi inte begära hjälp från staten? Trots allt är trossamfunden, även om de är lite annorlunda uppbyggda, ideella organisationer. Ser inte Pär Axel Sahlberg faran i detta med uppbördshjälpen och vad som i förlängningen kommer att ske när alla andra sådana här organisationer funderar över att ställa samma krav?
Fru talman! Jag är glad att Per Lager riktar frågan till mig med mitt namns angivande, för det är inte alldeles säkert att jag talar för mitt parti i denna fråga. Jag är fortsatt inte speciellt oroad över den diskussionen. Vi har för övrigt haft samma diskussion när det gäller t.ex. rätt till avdrag för gåvor i vissa organisationer som finns i olika länder. Jag tycker inte att steget är så hemskt stort för att också staten ger sitt bidrag i det här sammanhanget. För mig är det dock ganska självklart att trossamfunden spelar i en särskild division - som möjligen passar som bild i det här sammanhanget - i det här avseendet. Jag förstår att utgångspunkten är hur man ser på de olika funktionerna i det samhälleliga arbetet. När det gäller statens insatser i övrigt är statens stöd till trossamfunden inte större utan snarare mindre än till andra organisationer som idrottsrörelser och andra sådana organisationer. Det är kanske rimligt. Jag har inga bekymmer med den fråga som vi nu behandlar. Jag har heller inga bekymmer med att frågan möjligen kan växa. Dessutom tror jag att det fiskala system som vi har i landet datatekniskt skulle tåla att hantera flera andra frågor. Men på den punkten är jag på hal is, för nu talar jag bara utifrån mitt eget hjärta. Trossamfunden har en särställning. De har det historiskt. Vi har förhållandet med Svenska kyrkan. Då är det rimligt att detta utifrån reformens principer nu vidgas till övriga trossamfund.
Fru talman! Pär Axel Sahlberg tycks inte se några bekymmer med den eventuella utvecklingen, vilket jag gör, särskilt med tanke på att själva grunden till uppbördshjälpen har att göra med att Svenska kyrkan skall kunna upprätthålla en demokratiskt uppbyggd rikstäckande verksamhet. Det är ju grunden för denna hjälp. Vi vet att uppbörden medför en stor kostnad för alla organisationer. Då är inte steget långt, Pär Axel Sahlberg, från att fler vill spela i samma division. Det gäller framför allt de grupperingar som vi kan kalla för livsåskådningsgrupper och som kan liknas vid trossamfund. De kan ha de speciella kännetecken som trossamfund har. I konsekvensens namn är man ute på hal is när det gäller ideella föreningar. Pär Axel Sahlberg får kanske rätt. Det är kanske inte så många som tycker att detta är någonting som man skall utnyttja eller försöka att få del av. Men för mig är risken uppenbar. Ser inte Pär Axel Sahlberg också den risken?
Fru talman! Eftersom jag inte tycker att läget är speciellt hotfullt ser jag inte heller någon risk. Hur utvecklingen sedan ser ut kan man ju fundera över. Vi får tyvärr anledning att återkomma till den här diskussionen när regeringen om några veckor lägger fram sitt förslag till beslut om statligt stöd till trossamfund i övrigt. På goda grunder kommer man då att principiellt sambehandla frågan om uppbördshjälpen som ett slags statligt erbjudande och det övriga statliga stödet. Då får vi den diskussion som Per Lager efterfrågar: På vilka grunder skall detta ske? Från mitt perspektiv är grunden given utifrån det historiska perspektivet: Svenska kyrkans position som nu förändras och den allmängiltighet som bör finnas i förslaget och som gäller trossamfunden i övrigt. Där kommer också den principiella frågan in: Kan staten ställa speciella krav, och bör staten göra det? Detta är ju en fråga som gäller all typ av statligt stöd till alla typer av organisationer. Staten måste balansera för att hitta en god form. Man kan självfallet uppställa olika kriterier för hur stödet skall ges, men man får ändå inte hamna i det läge där man så att säga förstatligar eller styr dessa fria organisationer. Vi återkommer till denna debatt. Jag tror att det är ett bra förslag på gång från regeringen. Men när det gäller den principiella frågan om att bidra till uppbördshjälpen tycker jag nog - om jag skall sammanfatta debatten så här långt - att det historiska skälet i första hand också på den här punkten motiverar den nu valda lösningen.

Fru talman! Innan jag tittar ned i mitt manuskript skall jag med anledning av den tidigare debatten bara helt kort kommentera ett par saker. Jag hoppas att när den dagen kommer jag kan lämna livet naturligt utan vare sig kommunal licens eller kommunal hjälp. Det var kanske en lite mer skämtsam kommentar. Det diskuteras alltför mycket om stöd och bidrag. I den utredning som har handskats just med frågorna om den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven talar vi hela tiden om ersättning för kyrkans utförda arbete och ersättning för vård av kulturarvet. Det är alltså inte fråga om bidrag eller stöd från staten. Fru talman! När regeringen föreslår att den kyrkoantikvariska ersättningen till Svenska kyrkan skall utgå från år 2000, men att den under de två första åren skall sättas till 0 kr, får det mig som historiker osökt att tänka på när Gustaf III i samband med införandet av förenings och säkerhetsakten 1789 gjorde upp med riksdagen om att själv få avgöra hur många ministrar som han skulle ha i en regering. Han beslutade då att antalet skulle vara noll, och enväldet var ett faktum. Så kan man uppenbarligen agera även i dag om man anser att språket mera är till för politisk manipulation än för ärlig kommunikation. Samma socialdemokratiska minoritetsregering som vi har i dag föreslog själv i sin principproposition 1995 att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena var en angelägenhet för alla. Det beslut som fattades med ledning av den propositionen har av alla uppfattats - t.ex. av oss som satt med i utredningen om det kyrkliga kulturarvet och de kyrkliga arkiven, av vår juridiska expertis och även av de socialdemokrater som satt med inklusive av ordföranden - som att ett system för kyrkoantikvariska åtgärder och ty följande finansiering skulle träda i kraft från tidpunkten för relationsändringen, dvs. från den 1 januari 2000. Att det nu framlagda förslaget är ett brott mot ingånget principavtal är uppenbart och ett skäl till att jag och Men det finns flera skäl. Under utredningens gång diskuterade vi mycket ingående utifrån de omfattande utredningar som vi fick ta del av såväl omfattning som utformning av stödet. Med stor tvekan enades vi i utredningen till slut om att lägga fram ett förslag som låg på den lägsta nivå som vi arbetade med. Vi var tveksamma till om det skulle vara nog, men vi ansåg att vi kunde göra så i avvaktan på den första avstämningen som skulle ske efter fem år, enligt vårt förslag. Våra experter fann att detta svarade mot något mera än 5 skatteören, och vi gjorde en ytterligare avrundning nedåt till den nivån, dvs. till de 460 miljoner kronor per år som hade varit aktuella. Jag kan samtidigt nämna att en av socialdemokraterna i utredningen länge hävdade att vi borde lägga oss på 7 skatteören, vilket mera motsvarade den beräkning som togs fram för att visa vad som krävdes både för att åtgärda ackumulerade ej åtgärdade behov och för att åtgärda det löpande behovet. Allt detta redovisades i utredningens betänkande, men som i så många andra frågor låter sig inte regeringen övertygas av fakta. Man agerar som i den gamla historien där den som hade makten bestämde att om kartan och verkligheten inte stämde överens, så gällde ändå kartan - i detta fall regeringens egna politiska värderingar. Fru talman! Som i fallet med andra utredningar - och det är inget konstigt med det - har de flesta som i dag skall vara med och fatta beslut som baserar sig på dessa utredningar inte läst betänkandet och än mindre haft en möjlighet att ta del av dess bakgrundsmaterial. Därför måste vi lita på våra kamrater i respektive utskott. Däremot bör alla vara medvetna om vilka principer som ligger bakom fortsatta detaljbeslut. Jag begärde ordet för att påpeka att det beslut som vi nu står i begrepp att fatta strider mot principöverenskommelsen samtidigt som det innebär en stor risk för bevarandet av en mycket väsentlig del av vårt kulturarv. Fru talman! Jag står självfallet bakom reservationerna 1, 2, 4, 8 och 10, men jag framställer inga yrkanden utöver dem som har framställts av Nils Fredrik Aurelius tidigare i debatten.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera detta med att Lennart Fridén avslutade sitt anförande med att ansluta sig till Nils Fredrik Aurelius yrkanden. Då får han bekymmer när det gäller just den valda lösningen, om det skall vara en särskild skatt eller inte. Där hade Nils Fredrik Aurelius uppenbart en annan åsikt än vad Lennart Fridén hade i utredningen och som han uttryckte här från talarstolen. Det är bra att det i denna kammare finns röster som talar för detta självklara ansvar som det redogjordes för såväl i principbeslutet som i dess följdarbete. Det innebär att staten fortsatt skall ta sitt ansvar. Sedan kan man diskutera på vilken nivå som detta ansvar skall ligga och möjligen den valda lösningen. Det är orimligt att bortse ifrån det miljardprogram som har upprättats under de senaste åren och som har värnat de aktuella fastigheterna och kyrkorna. Det har också varit ett uttryck för sysselsättningsskapande åtgärder och ett kulturbevarande åtgärdsprogram. Jag kan mycket väl föreställa mig att detta också har inneburit ett kompetensbevarande när det gäller att underhålla den här typen av väldigt speciella och mycket gamla hus och kyrkor. Därför borde Lennart Fridén inte vara så negativ i sin hållning till det framlagda förslaget. Det innebär de facto att det som var vår uppgift, nämligen att se till att hela folket är med och bidrar, fullgjordes. Sedan får vi se hur vi långsiktigt skall hantera denna fråga, och det bedömer jag inte som något stort bekymmer, eftersom riksdagen nu har ställt sig bakom hela reformen och hela upplägget och också bakom de synsätt som ligger till grund för reformen. Det finns ju andra parter som är ett större bekymmer när de säger att detta borde kyrkan sköta själv. Det är ju det stora hotet i sammanhanget.
Fru talman! Jag ser inte att det är så mycket som skiljer mellan mig och Nils Fredrik Aurelius. Jag säger som Pär Axel Sahlberg sade förut: Det är inte i alla lägen som man talar för sitt parti till punkt och pricka. Vi förbehåller oss rätten att tänka själva innan vi tittar i partiprogrammet. Det är en stor fördel. Om det finns en principöverenskommelse som ger en fingervisning, skall man följa den. Jag sade också i mitt inledningsanförande att våra juridiska experter i utredningen utgick från det. I det framlagda förslaget har man inte följt principöverenskommelsen. Det är en självklarhet att detta är ett kulturarv gemensamt för hela folket. Ingenting som sägs i reservationerna eller i propositionen strider mot det. Vi begär inte att de asatroende skall ansvara för vården av de förkristna runstenarna. Den står vi för gemensamt. På samma sätt är det med mycket av det kyrkliga kulturarvet, som har byggts upp av hela svenska folket genom snart ett årtusende. Vi är gemensamt ansvariga för det. Jag ser inte något knepigt i det.
Fru talman! Jag välkomnar att Lennart Fridén talar väl för frågan. Det är en garant för hanteringen. Jag är dock inte riktigt säker på att runstenarna hör hit. De tas om hand inom ramen för andra delar av kulturminneslagen. Här handlar det om en speciell del av kulturminneslagen, som rör den kulturhistoriskt värdefulla egendom som hänger samman med Svenska kyrkan sedan reformationen och andra kyrkor dessförinnan. Denna egendom måste tas om hand. Det görs också enligt regeringens förslag, som KU har ställt sig bakom.
Fru talman! Det är naturligtvis skillnad mellan det vi nu diskuterar och bevarandet av runstenar. Jag ville bara peka på att det också kan ha med religiös bakgrund att göra. Nu har det varit ett tvångsäktenskap och mer eller mindre statlig tvångsförvaltning sedan konfiskationen av Svenska kyrkans egendomar på Gustav Vasas tid. Det är rimligt att försöka städa ut efter det. Jag tycker att de förslag som förts fram bl.a. i utredningen är bra. De har förfuskats vid hanteringen i Regeringskansliet.

Fru talman! Så är vi tillbaka i kammaren med den s.k. TV-listan. Vi hade en debatt för ett par månader sedan, som handlade om regeringens förslag att få rätt att på en särskild lista föra upp idrottsevenemang som undandras det normala skydd sådana evenemang annars har. När ärenden remitteras tillbaka till utskottet dyker de ibland upp med vändande post, med ny stämpel och ett nytt datum. Sedan beslutar kammaren enligt de ursprungliga förslagen trots allt. I detta fall har det inte blivit så. Konstitutionsutskottets rekommendationer i dag är mycket bättre än utskottets rekommendationer till kammaren när ärendet senast var här. Det som konstitutionsutskottet skriver är mer avslöjande i fråga om regeringens och kulturministerns korttänkthet än vad som framgick av det tidigare betänkandet. Vad är det då som har upptagit så mycket av utskottets och kammarens tid? Den grundläggande frågan är huruvida en innehavare av ett evenemang, framför allt inom idrotten, skall tvingas lämna ifrån sig rätten till evenemanget till någon annan, helt eller delvis. Den formella utgångspunkten är ett EU direktiv som öppnar en möjlighet för riksdagen att ge regeringen rätt att frånta idrottsrörelsen dess rättigheter. Däremot tvingar EU-direktivet ingalunda riksdagen att fatta ett sådant beslut. EU-direktivet ger en möjlighet, om riksdagen så vill, men innebär inget tvång. Det är riksdagen som här och nu skall ta ställning till huruvida riksdagen tycker att EU-direktivets möjlighet är rimlig och bör utnyttjas. Propositionen är i dessa delar mer än lovligt svag. Utan några som helst principiella eller praktiska analyser av vad regeringens förslag innebar beställde statsrådet Ulvskog en rätt att handskas med idrottsrörelsens evenemang enligt eget gottfinnande. Det må, fru talman, ursäktas mig om jag tycker att den hanteringen av en väsentlig fråga är symtomatisk för vad regeringen har uppvisat så långt. Det tänks lite och pratas mycket utan eftertanke. Möjligen är det också symtomatiskt för Sverige att man kan lägga fram en proposition för Sveriges riksdag om så fundamentala ting utan att det blir föremål för en mer principiell opposition. Den fråga vi nu talar om handlar om frågeställningar som är snarlika dem som ligger bakom det numera starkare men alltjämt otillräckliga skyddet för äganderätten. En första slutsats av samtalet så här långt är att det uppenbarligen finns mycket att göra innan vi har ett skydd för rättigheter såsom äganderätten och rätten till de egna evenemangen. Fru talman! Förslaget har varit i kammaren förut. Under diskussionen här i kammaren spred sig ett slags eftertanke hos många av deltagarna i debatten. Det ledde fram till en ny behandling i konstitutionsutskottet. Under behandlingen har insikten om de praktiska konsekvenserna och olägenheterna med regeringens förslag börjat gripa om sig och fått fatt i dem som tidigare uppenbarligen bedömde förslaget som acceptabelt. Det är ett utmärkt resultat av återremissen till utskottet. Det nya förslaget från konstitutionsutskottet är bättre än det förslag som lades fram när det senast begav sig. Men - och det är ett viktigt men - de praktiska konsekvenserna av förslaget bottnar i en felaktig princip, och det har dessvärre varit omöjligt att övertyga utskottsmajoriteten om det. Det är beklagligt att återremissen inte har lett till en tillnyktring också i detta sammanhang. Fru talman! Det må tillåtas mig att tycka att det möjligen ligger något typiskt i att ett samhälle som har tappat något av sina fasta värden kommer fram till så lättsinniga ställningstaganden som utskottsmajoriteten gjort. Än mer beklagligt är att många inte ens märker att viktiga gränser överträds. Somliga hävdar att grundlagen inte innehåller något exklusivt skydd mot den typ av ingrepp som nu förbereds. Det är dessvärre korrekt. Likväl brukar partier med en tydlig värdegrund gå lite längre än lagens bokstav och se till de etiska värden på vilka vårt samhälle borde grundas. Jag beklagar att det inte har varit möjligt att vinna utskottet för en sådan tanke.

Ja, den som arrangerar och tar ansvar skall ha rätt till intäkterna, säger vi som vill skydda det som ligger i äganderättens förlängning. Nej, säger de som antingen inte tänker igenom detta ordentligt eller som visserligen tänker efter men som gör det ideologiskt blockerade. Den princip som riksdagsmajoriteten nu vill slå fast är regeringens rätt att konfiskera, dessutom godtyckligt, rättigheter som legat hos någon annan. Vidare vill riksdagsmajoriteten i realiteten ge regeringen rätt att konfiskera utan begränsningar. Men, som jag tidigare antytt, för en del följs, gudskelov, detta ställningstagande av eftertankens kranka blekhet. Konsekvenserna av att tillämpa principen fullt ut blir för svåra. För framför allt Socialdemokraterna blir inte ens konsekvenserna ett bekymmer. Fru talman! Enligt min mening är därmed regeringen, och de som i denna fråga bestämt sig för att stödja den, långt borta såväl från princip som från verklighet. Det är något av en ödets ironi att vi debatterar denna fråga i kammaren i dag, blott en enda dag efter det att regeringen har presenterat sin idrottspolitiska proposition - en proposition som jag antar att regeringen vill se som ett epokgörande inlägg i fråga om stödet till den svenska idrottsrörelsen. Regeringen skall nog vara oändligt tacksam för att den i dag sannolikt förlorar en votering som flerfalt skulle komma att radera ut konsekvenserna i positiv mening av vad gårdagens proposition möjligen skulle kunna ge. Det blir alltså, fru talman, inte fullt så illa som man skulle kunna befara med tanke på det principgenombrott som en riksdagsmajoritet uppenbarligen är beredd att göra. En ny majoritet har etablerats under utskottets andra behandling som i realiteten håller den svenska idrottsrörelsen skadeslös för konsekvenserna av principgenombrottet. Det som konstitutionsutskottet nu föreslår begränsar därmed avsevärt kulturministerns manöverutrymme i fråga om hur den tilltänkta TV-listan egentligen kommer att se ut. Principgenombrottets konsekvenser blir mindre, och idrottsrörelsens utvecklingsmöjligheter tryggas - det var värt att återremittera ärendet till utskottet. Fru talman! Samtidigt som vi gläds åt att idrotten i Sverige nu kan andas ut och fortsätta sitt viktiga arbete börjar för vår del arbetet i strävan att öka det grundläggande skyddet för den typ av arrangemang som vi här och nu diskuterar. Jag ber, fru talman, att med det som jag nu har sagt, få yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Frågan om en, som det heter, TV-lista väcktes i det s.k. TV-direktivet från EU. De principiella felaktigheter som Per Unckel ser i listan är egentligen ursprungligen inte den svenska regeringens utan EU:s. Den förmyndarmentalitet som listan uttrycker gentemot idrottsrörelsen är i grunden EU:s förmyndarmentalitet. Det är bara tragiskt att den har ärvts vidare och att man har önskat fortplanta den in i svensk lagstiftning. Förra gången vi diskuterade listan uttryckte jag från denna talarstol över huvud taget starka betänkligheter mot förekomsten eller skapandet av en lista. Denna inställning står jag fast vid. Idrottsrörelsen äger, enligt min mening, rätt till sina arrangemang, och det är idrottsrörelsens ansvar att avgöra hur arrangemangen skall föras till allmänheten. Därför behövs det ingen lista. Förra gången lyckades vi få ärendet återförvisat eftersom majoritetsförhållandena vid det tillfället kunde ha blivit sådana att vi fick en lista där man hade fått vida befogenheter att styra också den svenska idrottsrörelsens arrangemang. Under den fortsatta behandlingen har KU vid ett antal tillfällen diskuterat frågan. Kristdemokraterna, som först intog en till listan vänlig hållning genom Ingvar Svensson, som har varit talesman i de här diskussionerna, har ändå visat receptivitet och lyhördhet och tagit till sig en insikt. Det har därför varit möjligt att också få fram en sådan konstruktion av en lista att den svenska idrottsrörelsen hålls i det närmaste skadeslös. Det tycker vi är ett stort framsteg. Då har vi tyckt att det varit viktigt att biträda detta och göra en kompromiss. Vår inställning till detta grundar sig inte på att vi, som Per Unckel säger, skulle vilja förstärka äganderättsskyddet i grundlagen. Det är exempellöst starkt redan - enligt vår mening för starkt. I stället grundar sig vår inställning på synen på idrottsrörelsen. Vi har en självständig demokratisk folkrörelse som sysslar med idrott i det här landet. Den äger sina arrangemang. Den har sina tävlingar och matcher - även om majoriteten av dem kanske inte är så värst publika. Det är ju själva målet med dess verksamhet, och det är en frivillig verksamhet bedriven av en folkrörelse. De mera publika arrangemangen är entrébelagda. De ännu mera publikt intressanta arrangemangen kan man dessutom sälja till TV-kanaler för att på det viset öka idrottsrörelsens intäkter. Som en självständig demokratisk folkrörelse äger idrottsrörelsen rätt att själv besluta över sina angelägenheter. Detta skall ingen ta ifrån idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är därför bäst skickad att avgöra också hur man skall saluföra de tillgångar som man har, nämligen sina arrangemang, och hur man skall prissätta dem gentemot allmänheten för att allmänheten skall få se på dem. Det finns ingen absolut rättighet att se idrottsarrangemang. De är alltid begränsade geografiskt eller på så vis att antalet åskådarplatser är begränsat. Det som gäller när det är publika arrangemang är att man får lösa entrébiljett om man vill se tävlingen i fråga. Idrottsrörelsen har också möjlighet, om man vill sprida sitt arrangemang vidare i TV, att ta betalt för TV-sändningarna. Idrottsrörelsen har naturligtvis intresse av att väcka så bred uppmärksamhet som möjligt kring sina arrangemang. Det har betydelse för idrottens egen nyrekrytering, för att man skall få nya kullar av barn och ungdomar att ägna sig åt idrottsverksamhet. Det har betydelse för idrottens intäkter. Ju bredare speglad i medier och publikt idrotten är, desto mer intressant är den också för ett samarbete med sponsorer och andra, som därmed bidrar till idrottens ekonomisering. Idrotten och idrottsrörelsen kan alltså som självständig folkrörelse väl se sitt eget intresse i att dess arrangemang är brett speglade och att de kommer ut till en så bred allmänhet som möjligt. Men det finns givetvis också ett avvägningsproblem i sådana situationer där TV-kanaler erbjuder pengar för arrangemang. Där har idrottsrörelsen att göra en bedömning om en smalare spegling, som på kort sikt kanske ger större pengar, är att föredra framför en bredare spegling, som kanske skulle ge mindre pengar men som på lång sikt ändå skulle främja idrottens intresse mer. Den avvägningen skall en demokratisk folkrörelse få göra själv. Det behövs ingen myndighet över idrottsrörelsen för att göra den avvägningen. Likaväl som det inte finns någon lag eller något annat som tvingar idrottsrörelsen att genomföra tävlingar och arrangemang över huvud taget, bör det heller inte finnas någon myndighet över idrottsrörelsen som bestämmer för idrottsrörelsen om tillgängligheten till arrangemang. Idrottsklubbar som anordnar sådana tävlingar där det går att ta ut entré äger själva ansvaret att bestämma entréavgiftens storlek. Samma balansproblem är det naturligtvis också när det gäller den typ av entréavgift som TV-bolag är beredda att betala för idrotten. Det skall också vara idrottens självständiga beslut. Den här frågan handlar alltså i djupet om idrottens självständighet som folkrörelse. Därför är tanken bakom EG-direktivet och bakom en TV-lista principvidrig. Det är naturligtvis också så, vilket kan vara ett motiv för att vi ingår i den här kompromissen, att utomlands kan idrottsverksamhet bedrivas på lite annorlunda grunder, mer ensidigt kommersiellt inriktad, mer inriktad på kortsiktighet. Det tycks under de senaste månaderna med en viss förfärande tydlighet ha visat sig, t.ex. när det gäller delar av den olympiska rörelsens verksamhet, att så är fallet. När det gäller vissa sådana attraktiva internationella arrangemang kan det väl vara möjligt att en TV lista kan tjäna ett syfte. Men det är viktigt att den folkrörelseledda svenska idrotten i så fall hålls utanför en sådan lista. Det är glädjande att vi i KU:s betänkande nr 23 har kunnat samla en majoritet av utskottet, som jag hoppas representerar en majoritet av kammarens ledamöter, för en sådan linje. Vi är alltså kritiska mot principen bakom en TV-lista utifrån delvis andra utgångspunkter än Per Unckel har redovisat. Vi har redovisat denna kritik i ett särskilt yttrande. Men vi är nöjda med att vi har fört frågan fram till en kompromiss. Vi beklagar att inte ytterligare partier har kunnat delta i denna kompromiss. Reservationen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet andas ändå en sorts misstänkliggörande av svensk idrottsrörelses förmåga att kunna fatta kloka och långsiktiga beslut i sina egna intressen. Detta har inte varit något problem, tillstår man, och det har det inte heller varit. De problem som en TV-lista skulle lösa i Sverige har i varje fall inte varit stora. Men försåvitt idrottsrörelsen skulle ändra sin praxis skulle man behöva en lista. Det är den tankegång som reservationen andas. Vi menar att risken inte finns och om den skulle finnas är det idrottsrörelsens rätt att göra sina bedömningar i sina angelägenheter utan någon statlig överprövning. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet KU23.

Fru talman! Bakgrunden till dagens beslut om den s.k. TV-listan är ett EG-direktiv. Det omfattar för övrigt hela EES-området.

Detta direktiv har implementerats - som det så vackert heter - genom riksdagsbeslut på senhösten 1998. Det som återstår är bedömningen om Sverige skall kunna utnyttja möjligheterna att upprätta en sådan lista. I den tidigare debatten pekade jag på att vi var beredda att stödja en sådan möjlighet. Vad som var oroande var en del agerande på marknaden, där man från visst håll försökte sig på att utnyttja sin bedömning att en sådan lista skulle komma. Publicitetsmässigt hade det också förekommit en del uppgifter som oroade. I debatten ställde jag en del raka frågor till kulturministern, och jag menade att om de inte var nöjaktigt bevarade skulle jag yrka på en återremiss. Frågorna besvarades emellertid nöjaktigt, men har tanken om en återremiss väl framförts finns det ju andra som kan haka på. Det var också Vänsterpartiet som yrkade på detta. Jag får väl lov att skicka tillbaka en eloge till Kenneth Kvist och hans parti för att de gjorde detta. Ingen motsatte sig återremissen, och i dag kan vi bedöma att det var en riktig åtgärd, så att frågeområdet kunde ytterligare belysas. Det intressanta i den konstellation som uppstått är att Kristdemokraterna egentligen är det enda parti som helhjärtat står bakom majoritetskrivningen i frågan i dag. Vänsterpartiet har ett särskilt yttrande, och Moderaterna och Folkpartiet stöder i andra hand den linje som Kristdemokraterna föreslagit. I den tidigare debatten i höstas sade jag att det föreligger en skärningspunkt mellan allmänhetens intresse av tillgång till program av särskild och unik vikt och t.ex. idrottsrörelsens berättigade ekonomiska intresse att kommersiellt kunna utnyttja vad vi kan kalla för en förfoganderätt, dvs. en möjlighet att kunna avtala om ett TV-bolags sändningsrätt. Det är den utgångspunkten som har varit vägledande för oss i det fortsatta arbetet med frågan. Sedan återremissen väl var ett faktum har vi arbetat för att lösningen skulle innebära att lagstiftningen om möjlighet till en svensk TV-lista skulle lämna den inhemska marknaden på området i fred. Listan borde användas för att få hem arrangemang som sänds från annat land inom EES-området. Observera att det är det sändande TV-bolagets tillhörighet som avgör om listan skall ha effekt, inte främst var evenemanget går av stapeln. Det fanns ett exempel på en match i Bulgarien. Där hade det gått att utnyttja listan. Det var ett bolag inom EES-området som hade sändningsrätten, trots att Bulgarien ligger utanför området. Det finns ett exempel som kan vara belysande för hur en sådan konstruktion kan slå. Antag att Sverige spelar en VM-kvalmatch i fotboll mot Danmark i Danmark och att ett svenskt betal-TV-bolag tecknar sändningsavtal med det danska förbundet. Danmark, som har en sådan lista, kan då kräva distribution till en väsentlig del av den danska befolkningen. Men om Sverige inte har möjlighet till att upprätta en lista kan en väsentlig del av den svenska befolkningen lämnas utan möjlighet att se evenemanget. EG-direktivets grundläggande syfte är just denna möjlighet att tillgodose ett brett allmänintresse vid ett evenemang i ett annat land. Direktivet syftar alltså egentligen inte alls till att lägga sig i medlemsstaternas inre regleringar på området. Den möjligheten har ju medlemsstaterna haft tidigare eftersom regleringen ligger inom den egna jurisdiktionen. Om vi tycker att den svenska marknaden fungerar väl finns det därför ingen anledning att utöva klåfingrighet på den. Och det är just denna åsikt som vi företräder i det betänkande som nu föreläggs riksdagen. Nu kan man alltid fråga sig om regeringen skall få möjlighet att upprätta en lista. Det kan då diskuteras vilka ramar som riksdagen skall angiva för detta. En alltför långtgående raminstruktion borde kanske i stället leda över i att riksdagen själv borde fastställa en sådan lista. Men det skulle enligt min mening leda till en bristande flexibilitet. Därför har vår bedömning varit att vara så tydliga som möjligt i instruktionen till regeringen, dvs. att EG-direktivet enbart skall användas för sitt grundläggande syfte, nämligen att från annat land hämta hem evenemang till Sverige. Fru talman! Det gläder mig att denna tydlighet lett till att Vänsterpartiet sluter upp bakom förslaget - och Moderaterna och Folkpartiet i andra hand. Därmed är en majoritet säkrad för denna inriktning. Reservationen från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet innehåller också en instruktion, men med betydande möjligheter för regeringen att avvika från den linjen. Genom majoritetslinjen lämnas den svenska idrottsmarknaden i fred när det gäller tecknande av avtal om sändningsrätter. I utskottets skrivning står det: "Med hänsyn till svensk idrotts ekonomi och konkurrenskraft anser utskottet därför att idrottsevenemang i Sverige där rättigheter upplåts av inhemska arrangörer skall lämnas utanför en eventuell lista. Utskottet förutsätter att regeringen inhämtar riksdagens godkännande om någon annan bedömning aktualiseras." På den punkten följer ett tillkännagivande till regeringen. Genom den här inriktningen har svensk idrottsrörelse fredats på intäktssidan i det sammanhanget. Fru talman! EG-direktivet och regeringens proposition angående den s.k. TV-listan fokuserade på TV bolags sändningsrättigheter och hur dessa utnyttjas. Själva debatten - den har även Per Unckel berört i dag - koncentrerades däremot i stor utsträckning på arrangörens ställning och sändningsrättigheterna. I debatten nämndes både äganderätt och upphovsrätt. Detta område behandlades inte i propositionen. Fru talman! I dag finns ingen skyddslagstiftning för t.ex. arrangörer av idrottsevenemang. Arrangören har visserligen rätten till arenan där evenemanget sker, men informationen kring det som sker under evenemanget är inte skyddad i upphovsrättslig mening. Kristdemokraterna har därför i konstitutionsutskottet väckt ett förslag till utskottsinitiativ på området. Enligt vår mening bör utskottet ta initiativ till en utredning kring dessa frågor genom ett tillkännagivande till regeringen. Frågan behandlas inte i detta betänkande, men KU kommer senare i vår att ta ställning till förslaget. Jag hoppas att det kan bli en majoritet. I andra länder finns det faktiskt arenarättigheter. Vi borde möjligen också införa dem i Sverige. I varje fall bör enligt vår åsikt frågeområdet utredas. Fru talman! I betänkandet står vi också bakom en reservation angående det s.k. riksförbudet i närradion. Jag avstår dock från att yrka bifall till den. På övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ingvar Svensson lade ned stor möda på att övertyga kammaren om att Folkpartiet och Kristdemokraternas ståndpunkt. Jag hoppas att det inte framstår som opassande att påminna om att denna möjlighet över huvud taget existerar. Just nämnda partier tillsammans med vpk släpade bokstavligen Ingvar Svensson påpekar att Kristdemokraterna tagit ett utskottsinitiativ för skydd av de mer immaterialrättsliga rättigheter som ärendet innehåller. Det är en utmärkt tanke. Om man anser att detta är betydelsefullt, varför inte nu agera i enlighet med dessa principer? Vad anser Kristdemokraterna egentligen om den grundläggande frågan om en idrottsarrangörs, teaterarrangörs eller annan liknande arrangörs rätt till sin egen produktion och intäkterna från denna?
Fru talman! "Bokstavligen släpades" är väl lite tufft uttryckt, men vi har framfört en eloge till Vänsterpartiet för att de bidrog till en ytterligare belysning av frågan. I efterhand har jag fått uppgifter som tyder på långtgående planer på detaljerade listor för evenemang inom landet som inte hade någon internationell bäring. Det hade varit allvarligt om det hade blivit så. Det var bra att möjligheten gavs. Vi hyllar ju ofullkomlighetstanken i partiet - även kristdemokrater är ofullkomliga. Per Unckel argumenterar länge och väl om problemen kring äganderätten. Ingen rättighet är absolut. Det finns alltid avvägningar. Regeringsformens 2 kap. 18 § innehåller t.ex. en avvägning mellan allmänintresset och äganderätten. Jag har själv varit med om att konstruera den paragrafen i mitt arbete i frioch rättighetskommittén - med bl.a. moderat hjälp. Den typen av avvägningar finns alltid med i bilden. Vi har velat utnyttja den avvägningen för att i vissa sammanhang tillgodose allmänintresset. Men det får inte ske till priset av konfiskation. I EG-direktivet talas det om skälig ersättning.
Fru talman! Ofullkomlighetsdiskussionen lämnar jag därhän. Jag koncentrerar mig på frågan om rättigheten till evenemanget. Det är sant att det finns motstridiga intressen även när det gäller äganderätten. Men när sådana motstridiga intressen kan anses vara för handen, är det vår tradition att så noga som det är möjligt precisera hur avvägningen skall ske. Som jag sade i mitt huvudanförande: Ingenting av detta problem tas med i propositionen. Intet. Där sägs bara att regeringen vill ha rätten. Gudskelov kommer utskottet att inskränka den rätt regeringen vill ha. Men detta lämnar fortfarande frågan obesvarad från Kristdemokraternas sida, dvs. efter vilken princip som avvägningen skall utgå från. Detta är för Moderaternas del mycket uppenbart, nämligen att huvudprincipen är att en idrottsarrangör, en teaterarrangör eller annan motsvarande arrangör, har rätten till biljettintäkterna, oavsett om biljettintäkterna tas upp i entrén eller de tas upp i vardagsrumssoffan. Den som vill komma i åtnjutande av arrangemanget får faktiskt betala vad det kostar till arrangören. Det är denna fundamentala fråga jag vill att Ingvar Svensson kommenterar. Håller han med mig eller inte?
Fru talman! Det här resonemanget förs inte i propositionen, och det är anledningen till att vi har tagit upp förslaget till initiativ i utskottet. Men kom också ihåg att direktivet och möjligheterna enligt direktivet inte bygger på arrangörernas möjligheter utan ställer krav gentemot det bolag som har sändningsrättigheterna. Det är ingen inskränkning i den meningen av arrangörernas rättigheter. Kraven är ju riktade mot ett bolag som redan har tillskansat sig de här rättigheterna. Man kan säga att det är viktigt att det inte får ske en konfiskering, utan det handlar hela tiden om att en vidaresändning eller ett evenemang som man övertagit skall ske just till marknadsprissättning.